Herr talman! Den här propositionen har vi lagt fram för de arbetslösas skull. Att ha ett arbete är att försörja sig. Men det är inte allt. Att ha ett arbete, även om det kan vara stressigt och tungt, är att veta att man behövs för andra än för de närmaste; att gå upp på morgonen, att gå till jobbet och vara väntad och att vara saknad om man inte kommer. Arbetets sociala värde är underskattat. Den här propositionen tar ett första steg mot att fler skall vara behövda. Det är ett steg mot målet att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Vi tar nu tillsammans med Centerpartiet ett helhetsgrepp över politiken. Vi satsar, och vi mobiliserar. Vi satsar på utbildning. Vi föreslår 100 000 ytterligare reguljära platser i gymnasieskola, folkhögskola och folkbildning och 30 000 nya högskoleplatser på orter i landet där vi vet att högskoleutbildning blir ett lyft inte enbart för den enskilde studenten utan faktiskt för hela regionen. Det är i första hand utbildning för de arbetslösa. Det är en utbildning utöver det vanliga, där kommunerna nu får en ny roll att spela där de lokala förutsättningarna blir viktigare än likriktningen över landet. Vi vet att sambandet mellan hög arbetslöshet och låg utbildning finns. Motsvarande gäller låg arbetslöshet och hög utbildning. Kraven på kunnande i arbetslivet ökar. Nu ger vi de lågutbildade arbetslösa chansen, men också dem som riskerar att slås ut på grund av att deras jobb på sikt försvinner. Den tid är över när man började ett jobb som 17-åring och stannade där tills man blev pensionär. I den här propositionen ger vi kommunerna ökat inflytande över arbetsmarknadspolitiken. Med majoritet i arbetsförmedlingsnämnderna kommer det lokala behovet att tillgodoses på ett bättre sätt. Genom samordning, och ibland samfinansiering och helhetssyn, kommer pengarna - och det är ganska mycket - att användas på ett annat och bättre sätt. Detta kommer att gynna framväxten av nya jobb. Det är klart att om planeringen och engagemanget för jobben utgår ifrån ett helhetsperspektiv och den lokala situationen kan de arbetsmarknadspolitiska medlen användas bättre. Men fortfarande - och detta med särskild adress till Folkpartiet och en av deras reservationer - skall politiken vara statlig. Det skall fortfarande finnas nationella mål för arbetsmarknadspolitiken. Den röda tråden i den här propositionen vad gäller målen är ekologi och jämställdhet. Den här mobiliseringen av människor, kommunala företrädare, företagare, fackliga organisationer och enskilda arbetslösa är unik i sig, och man är beredd att ställa upp. Arbetslösheten delar nämligen samhället. Den skapar ett utanförskap och får passiviteten att breda ut sig. Och passiviteten är människans värsta fiende. Den hotar inte bara vår ekonomi och demokrati, utan den hotar den sociala sammanhållningen. Det har påståtts de senaste dagarna att arbetsmarknadspolitiken såsom den är utformad i Sverige skapar undanträngning. Jag kan hålla med om det. Det är en gammal klassisk metod att kapa dalarna i en lågkonjunktur eller i en konjunktursvacka. Vissa jobb, framför allt byggjobb, skulle annars inte kommit till förrän senare. Nu tidigarelägger man dem. Då tränger de undan jobb i framtiden. Undanträngning av annat slag kommer också att ske. De som har en högre kompetens har bättre möjligheter än andra till ett jobb. I en lågkonjunktur är ribban för att få ett jobb mycket högt lagd. Därför gör vi en politisk prioritering av grupper som inte kommer först. Det gäller handikappade, långtidsarbetslösa, äldre och invandrare. Genom arbetsmarknadspolitiken och dess prioritering får de chansen. De äldre har i den offentliga debatten kallats 55+. Där har vi ett nytt program för den åldersgrupp som har det allra svårast att få ett nytt jobb. Bara 10 % av de arbetslösa i den åldersgruppen får ett nytt jobb. Nu tar vi vara på deras kompetens. Vi behöver dem, och de skall känna sig lika mycket värda som alla andra åldersgrupper i samhället. Herr talman! Den 1 januari 1998 höjer vi a-kassan från 75 % till 80 %. Det behöver de arbetslösa. Det kommer att stimulera konsumtionen till gagn för oss alla. Höjningen skall betalas inom systemet. Vi återkommer i vinter till både förslaget om höjning i sak och till finansieringen. Men redan nu gör vi två förändringar i a-kassesystemet. Det handlar om rekryteringsstödet och om att vi skärper arbetsvillkoret. Det sistnämnda är en uppstramning. Det är ingenting att hymla om. Men vi gör det för att stärka systemet och för att skydda det. I dag blöder systemet. Enligt AMS är det ca 18 miljarder som så att säga rinner ur det. Vi skärper alltså detta och stramar upp det, men det är långt ifrån det dråpslag som moderaterna delar ut. Det är möjligt att det finns skevheter i detta. Då finns det också anledning och chans att rätta till det. Precis som på andra politikområden kommer vi att följa den föreslagna förändringen och förändra den vid behov. Vi återkommer också till det som har diskuterats här i dag, nämligen den bortre parentesen. Det är en kraftsamling som vi gör för att undvika långtidsarbetslöshet. Herr talman! Låt mig återigen säga att detta är en satsningens proposition. Det är en mobiliseringens proposition där en förnyelse av arbetsmarknadspolitiken går hand i hand med utbildning och företagsutveckling. Vi lägger fram förslagen med sikte på framtiden. Vi lägger fram dem med de arbetslösas rätt i sikte. Vi gör det bl.a. för en ung kvinna som var på TV i går. Hon är arbetslös undersköterska. Hon sade så klokt så här: Det är inget fel på en. Någon gång kommer jobbet för en själv med. Man får liksom inte tro att det tar slut. Någon gång kommer man att bli behövd. Det är därför som denna proposition nu läggs fram.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern började med att säga att den här propositionen har tillkommit för de arbetslösas skull eller för att ge åtminstone somliga av dem ett värdigt slut, om jag har förstått ett tidigare uttalande på rätt sätt. Min enkla reflexion är att de arbetslösa är värda någonting bättre än detta. För ett par månader sedan hette det att den här propositionen låg färdig i byrålådan. Det var bara att dra ut byrålådan när Arbetsrättskommissionen väl var färdig. För någon dag sedan såg jag i tidningen att den här propositionen hade blivit ännu mycket bättre om man hade fått jobba litet till på den och inte hastat fram den, som samma arbetsmarknadsminister nu sade. I dag sägs det här utanför att arbetsmarknadsministern har sagt till TV att hela det här spektaklet - hon kallade det kanske inte så själv, men man kände andemeningen i luften - som riksdagen nu ägnar sig åt var onödigt. Det ger inte direkt intrycket av en proposition som är tillkommen för att ge de arbetslösa en bättre framtid, arbetsmarknadsministern. Jag skulle vilja ställa två frågor till arbetsmarknadsministern. De har inte besvarats nöjaktigt i debatten eller propositionen. Den första är: Vad är det i det som regeringen har föreslagit under den gångna våren som skall göra att företagen börjar anställa fler medarbetare? Jag utgår ifrån att vi är ense om att det blir lättare för företag att anställa fler medarbetare om det är billigare att anställa, dvs. om skatterna är lägre. Som ett tidigare replikskifte har utvisat höjer regeringen skatterna för företag och arbete. Min fråga till arbetsmarknadsministern är: På vilket sätt skapar detta flera jobb? Den andra frågan handlar om att statsminister Göran Persson för några timmar sedan utlovade att vi kunde se fram emot en reformering av arbetsrätten. Ser man på. Jag ber att få fråga arbetsmarknadsministern när vi får se förslag om en förändring av arbetsrätten. Det finns ju trots allt en deadline satt för den kommission som just nu ägnar sig åt förhandlingar. När kommer förslagen?
Herr talman! Ibland är det ganska patetiskt att höra och se Per Unckel. Det handlar ju inte bara om orden utan även om gesterna som skall förstärka det i och för sig ganska innehållslösa uttrycken. Per Unckel var själv med och iscensatte den här debatten som jag har sagt att jag tycker är ganska onödig, eftersom inte ett enda av de förslag som nu läggs fram och förhoppningsvis klubbas igenom direkt kommer att beröra de arbetslösa. Det betyder att vi med lika stor framgång skulle ha kunnat föra den här debatten efter sommaren. Men Per Unckel var med om att driva fram denna debatt, och nu är vi här. Då är det intressant att höra att Per Unckel talar mycket om näringspolitik men väldigt litet om arbetsmarknadspolitik. Han sitter ändå i arbetsmarknadsutskottet och inte i näringsutskottet. När jag har försökt gå igenom vad ni har sagt om arbetsmarknadspolitiken har jag inte blivit särskilt imponerad, Per Unckel. Jag blir inte heller riktigt klar över varför man ville ha debatten nu. Man säger nämligen när det gäller arbetsmarknadspolitiken i ett särskilt yttrande att man i samband med vårpropositionen föreslog en mindre ram för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Men - och lyssna noga nu - i samband med höstens budgetbehandling kommer man att närmare precisera sin politik i vissa avseenden. I avvaktan på denna behandling är man beredd att acceptera regeringens förslag osv. I höst, Per Unckel. Vi skall vänta till i höst för att få reda på vad ni egentligen tycker. Det var alltså inte så mycket som ni hade att komma med. Det var ganska naket. Jag vill fråga Per Unckel: Vad gör vi då här, när det inte gällde mer än detta?
Herr talman! Varken jag eller arbetsmarknadsministern kan göra så mycket åt det utseende som Gud fader och våra föräldrar har utrustat oss med. Arbetsmarknadsministern säger att det här är en onödig debatt. Det var väl bra att vi här och nu fick bekräftat att detta är arbetsmarknadsministerns syn på arbetslösheten. Hon meddelar att den inte berör de arbetslösa. Nej, det var just det: Regeringens förslag berör inte de arbetslösa. De leder nämligen inte till att de får några nya jobb. Om arbetsmarknadsministern däremot hade besvärat sig med att läsa innantill i moderaternas förslag till detta riksmöte, hade hon bland dessa hittat sådana som föreslås träda i kraft den 1 september 1996 och som bokstavligen skulle ge jobb redan i höst. Det berör de arbetslösa. Det är på grund av de förslagen, Margareta Winberg, som vi är här, inte därför att regeringen sent omsider kom släpandes till riksdagen med en proposition som mycket riktigt inte berör de arbetslösa. Det fanns alltså inget skäl att vänta till i höst, åtminstone inte för den som är engagerad för att göra någonting åt arbetslösheten. Den som inte är så engagerad kan möjligen vänta länge än. Arbetsmarknadsministern säger att Per Unckel inte talar tillräckligt mycket om arbetsmarknadspolitik. Jag talar inte så mycket om arbetsmarknadspolitik, eftersom jag råkar vara övertygad om att det är riktiga företag, som är lönsamma och konkurrenskraftiga och som vill anställa flera medarbetare, som är den enda möjliga tryggheten för de människor som i dag går utan arbete. Så tillbaka till mina två frågor: Vad är det i regeringens skattehöjarpolitik som gör det lättare för företag att anställa fler, och när kommer den av Göran Persson utlovade moderniseringen av arbetsrätten? Och kanske också, om man får vara litet extra nyfiken: Vad kommer förslagen att innehålla?
Herr talman! Per Unckel sade själv att han inte gärna talar om arbetsmarknadspolitiken. Underförstått: Det är inte så viktigt - det finns viktigare frågor. Men för dem som just nu är arbetslösa kan det kanske vara ganska intressant att veta, om det nu finns ett alternativ från det största oppositionspartiet, ett alternativ till den arbetsmarknadspolitik som regeringen tillsammans med Centerpartiet har presenterat. Per Unckel gav själv svar på detta: Det finns inte, för ni skall vänta tills budgetpropositionen kommer. Det redovisas för övrigt också i det särskilda yttrandet. Det är inte bara det som är icke offensivt. Man talade tidigare här om att regeringen säger nej. Vad gör ni då själva? Jag har här en lista, som jag säkerligen inte hinner redovisa i dess helhet, över de saker som ni moderater säger nej till. Ni moderater säger nej till satsningen på Östersjön, till satsningen på kretsloppet, till de 200 miljoner som regeringen vill satsa på att underlätta omställning i kommuner och landsting, till ökat kommunalt inflytande, till programmet för arbetslösa över 55 år, till studier med förmånlig finansiering motsvarande a-kassa, till förbättrat starta-eget-bidrag. Nej, nej och åter nej! Jag tycker inte att det är särskilt offensivt. Det leder framför allt inte till någon förbättring för de arbetslösa. Debatten om arbetsrätten har vi haft tidigare. Göran Persson har redan tidigare i dag redovisat regeringens syn. Jag har självklart ingen annan uppfattning än han. Det kommer förhoppningsvis någonting ut ur den diskussion som nu pågår, och om det inte gör det kommer regeringen att lägga fram ett förslag, dock inte med det innehåll som Per Unckel hoppas på. Vi har nämligen inte samma förebilder. Jag skulle tycka att det vore väldigt intressant om Per Unckel kunde redovisa de länder och de förebilder som Moderata samlingspartiet har i den här frågan. Då får jag ytterligare bekräftat att vi står ganska långt från varandra när det gäller tryggheten för de anställda i våra företag.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att det förhoppningsvis kommer ut en del av de debatter som nu förs med parterna. Det tyder väl på att det inte är oviktigt att föra denna diskussion. Man kan väl om den här dagen säga att det som varit mest onödigt har varit föraktfulla uttalanden om onödiga debatter. Ett engagerat arbete från parlamentariskt håll - jag vågar i alla fall tala för Folkpartiet - för att förbättra situationen för de arbetslösa och skapa en bättre marknad kan inte i något sammanhang vara onödigt. Arbetsmarknadsministern sade också flera kloka saker, som jag gärna vill ge henne beröm för. En ny minister behöver mycket uppmuntran. Hon sade att massarbetslösheten hotar viktiga värden som humanism, solidaritet och allas lika värde. Hon avslutade också sin tidningsartikel med att passiviteten är en av människans farligaste fiender. Det är ord med socialliberal klang, som det är skönt att höra. Problemet när en god socialdemokratisk minister säger sådant i högtidliga deklarationer är väl att det inte åtföljs av åtgärder och ett regelsystem som underlättar att komma fram till ett "innanförskap", för att hänvisa till artikelns innehåll. Man får väl ändå, herr talman, säga att socialdemokraterna i regeringsställning nu har intagit en mer realistisk syn på t.ex. a-kassefrågan. Vi menar i det avseendet från Folkpartiets sida att det nu måste bli ett samlat förslag, noggrant genomlyst och med tydliga konsekvenser. Jag har bara två korta frågor. Jag känner för det första sympati för de tankar som Margareta Winberg framförde i en tidningsartikel för ett tag sedan om att också hon vill förändra arbetsrätten. Hur? Ge oss några antydningar nu! För det andra: Arbetsmarknadsministerns sympati för hushållstjänster räckte några dygn. Det skulle vara fint om hon ville visa uthållighet i den frågan.
Herr talman! Låt mig börja med att korrigera Elver Jonsson. Jag har mycket stor sympati för hushållsarbete. Jag bedriver då och då själv sådant med en viss framgång. Däremot vet vi nu när det gäller sektorn hushållstjänster och de privata tjänster som riktar sig mot hushållen att det i denna kammare tydligen finns en uppslutning från samtliga partier bakom att något skall göras för den sektorn. Det har vi också aviserat i propositionen. Innan året är slut skall det finnas åtminstone en utredning som belyser på vilket sätt vi kan puffa på en utveckling så att den marknad som vi tror finns här kan bli verklig. Jag får väl tacka för berömmet för artikeln i Aftonbladet. Vad gäller talet om "socialliberal klang" vill jag säga, Elver Jonsson, att det möjligen är mer som förenar oss i de här frågorna än som skiljer oss åt. Jag har förstått att ni till skillnad mot Moderata samlingspartiet är villiga att värna arbetsmarknadspolitiken. Jag kan då bara beklaga att ni har hamnat ihop med moderaterna i de här frågorna, som egentligen har mer socialliberal än nyliberal eller konservativ karaktär. Men ni har ännu tid att förändra ert beteende. Det finns vidare anledning att ta upp frågan om utgiftstaket, också det i ett socialliberalt perspektiv. I er föreställningsvärld ingår väl trots allt en generell välfärd. Men för en sådan krävs det pengar.
Herr talman! Svaret på den sista frågan är ja. Vi i Folkpartiet har för vår del varit beredda att lägga extra pengar, särskilt på de grupper som har det svårast på arbetsmarknaden. Jag tänker då på de handikappade. Men för att arbetsmarknadsministern skall inte bli alltför upprymd av de berömmande orden vill jag fortsätta att diskutera artikeln litet till. Arbetsmarknadsministern talar i den om 130 000 nya reguljära utbildningsplatser, vilket är riktigt. Det ena jag vill säga är: Betänk att vi nu vänder oss till den grupp som är minst utbildningsbenägen. Det andra är: När arbetsmarknadsministern talar om de lågutbildade blir det litet konstigt eftersom regeringen för inte så länge sedan ville halvera anslag till t.ex. kurser för arbetslösa vid folkhögskolor. Det har nu riksdagen korrigerat, och det är bra. Ta med den lärdomen! När det gäller högersamarbete är det klart att även en socialdemokratisk minister skall vara något försiktig. Margareta Winberg talar om kampen mot egoism och cynisk människosyn. Men det är inte sällan som socialdemokrater och moderater förenas kring förslag om sänkt bistånd, om en kärv flyktingpolitik och om att hålla tillbaka insatserna för de arbetshandikappade. Jag efterfrågar en viss ödmjukhet innan man slänger ur sig påståenden om samarbete. Det viktiga, herr talman, är målen, metoderna, uppföljningen och att satsa på dem som har det svårast. Vi har i en trepartireservation sagt att målen bör ställas betydligt högre än vad regeringen hittills har gjort. Men jag har i den delen, herr talman, ännu inte gett upp hoppet.
Herr talman! Folkpartiet försöker att få en profil som i och för sig är socialliberal, genom att säga att man vill värna vissa grupper, som t.ex. de handikappade. Nu gällde det också andra som har det svårt, som de lågutbildade. Man kan reflektera över vilket samhälle som gagnar de grupper som Folkpartiet här säger sig värna om: handikappade, lågutbildade och andra svaga grupper. Är det ett samhälle som man åstadkommer tillsammans med Moderata samlingspartiet? Ni skriver i någon annan reservation att ni tycker att man skall göra en studie över några andra länders utveckling, länder som ni uppenbarligen ser som goda exempel. Det är Nya Zeeland och USA. Tror Elver Jonsson att de handikappade, lågutbildade och fattiga har det bättre eller sämre i de länderna än de har det i Sverige? Jag förstår att Elver Jonsson inte kan svara eftersom han inte har någon repliktid kvar. Men tror Elver Jonsson på en utveckling i samma riktning som i de här länderna, en utveckling som naturligtvis är helt i linje med vad Moderata samlingspartiet förespråkar - med avreglering, löneklyftor och utslagning? Kan man tala om ett sådant samhälle och samtidigt säga att man vill värna de här grupperna? För mig är det att tala med kluven tunga. Det tycker jag inte är särskilt hedersamt för en god socialliberal.
Herr talman! Jag sade redan när jag stod i talarstolen att propositionen och betänkandet innehöll vissa saker som är bra. En av de sakerna är utbildningssatsningen. Hittar man också ett system för studeifinansiering, så att människor vågar att ta den här möjligheten, blir det ännu bättre. Men det saknas också många saker i betänkandet. En sak som jag tycker saknas är fokuseringen på kvinnor och kvinnors arbetslöshet. Vi vet att 80 000 personer, mest kvinnor, har lämnat det kontorsadministativa området och gått rakt ut i arbetslöshet. Deras arbetsuppgifter finns inte kvar. Vi vet att 100 000 130 000 personer, mest kvinnor, har lämnat det offentliga, kommuner och landsting, och gått rakt ut i arbetslöshet. Ofta är vägen tillbaka till de gamla jobben stängd. Vi vet i dag att kvinnors arbetslöshet är högre än mäns. Då räknar vi inte ens in de deltidsarbetslösa. Vi vet att arbetsmarknadspolitiken riktar in sig på män. De får den största volymen omsatt i pengar. Vi vet av AMS:s statistik för juni månad att det var flest män som var placerade i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi vet att en form har varit bra och väl använd av kvinnor. Det är utbildningsvikariaten. Där försämrar regeringen villkoren. Min fråga till arbetsmarknadsministern blir: Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att komma till rätta med just kvinnors arbetslöshet och leda alla de här kvinnorna tillbaka till arbetslivet? De är faktiskt utsatta för en strukturomvandling. Deras arbetsuppgifter finns inte kvar. De måste hitta nya områden.
Herr talman! När vi nu diskuterar t.ex. kontorsarbeten är det mycket märkligt att det har varit så tyst kring försvinnandet av de jobben. När det gäller andra grupper som har haft starkare lobbyister har vi hört mer. Därmed har också insatser för de grupperna varit betydligt större. Den offentliga sektorn gagnas naturligtvis av en god ekonomi i allmänhet i landet. När vår offentliga ekonomi blir bättre kommer det också att finnas ett utrymme för den offentliga sektorn. Det är självklart så. Men håller vi oss strikt till arbetsmarknadspolitiken har vi i propositionen aviserat att vi gör en översyn av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är mycket troligt att det är så som Ingrid Burman beskriver, att män och kvinnor visserligen får lika stor andel av åtgärderna men att männens åtgärder är mycket dyrare och drar mycket mer pengar - i detta sammanhang som i så många andra sammanhang. När det gäller starta-eget-bidrag förbättrar vi för kvinnor, både för dem som är arbetslösa och för dem som nu får möjlighet under 6-12 månader. Vi lägger också fram det förslag som jag vet att Vänstern har drivit. Det går ut på att man även om man har ett jobb kan komma överens med sin arbetsgivare om att ta ledigt från jobbet och prova på att starta eget. Det tror jag är ett bra förslag. Vi vidareutvecklar de kvinnliga resurscentrumen, både de som finns centralt och de 22 som finns i de 24 länen, för att mobilisera kvinnor runt om i landet. Vi kommer också att fortsätta med Brytprojekten, även om jag tror att de måste få en litet annorlunda utformning. Men visst är Brytprojekten viktiga. Vi måste få kvinnor att utbilda sig på ett annat sätt än tidigare.
Herr talman! Det är bra att arbetsmarknadsministern har uppmärksammat detta. Men jag skulle önska mer aktiva åtgärder. Visst är det bra med en utredning, men faktum är att vi har de flesta siffrorna. De finns. Vänsterpartiet har föreslagit att det är dags att sätta nya mål för Arbetsmarknadsverket och att ett av målen skall vara att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Vi har lagt fram förslag om att man skall inrätta riktade åtgärder - vi kallar det kompetensutvecklingsprogram - för att leda kvinnorna in på nya yrkesområden. Vi har lagt fram förslag om möjligheter att starta eget. Det skall vara något som man får tjänstledighet för inte bara när man kommer överens om det med arbetsgivaren. Faktum är att så är det ju redan i dag. Kommer jag överens med arbetsgivaren får jag tjänstledigt. Det skall i stället vara en rättighet. Det tror vi skulle stimulera många, bl.a. kvinnor, att gå vidare. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern läser igenom våra förslag och beaktar dem. Något måste ju göras. Jag har ytterligare en fråga. Det gäller a-kassan. Arbetsmarknadsministern har i dag och vid andra tillfällen sagt att höjningen till 80 % skall finansieras av de arbetslösa själva. Min fråga till arbetsmarknadsministern blir: Varför är det de arbetslösa som skall finansiera höjningen? Varför kan man inte kräva solidaritet av mig, av arbetsmarknadsministern och av andra att faktiskt ta ansvar för den lågkonjunktur och strukturförändring vi ser i samhället i dag och säga att vi även under perioder av arbetslöshet skall pröva ett solidariskt finansieringssätt? Vi har pekat på förslag i vår motion. Jag kan tänka mig höjda bolagsskatter eller annat. Varför skall de arbetslösa vara solidariska med sig själva? Varför får inte vi andra vara solidariska?
Herr talman! När det gäller kvinnornas framtida arbetsmarknad var jag på väg att säga att det är klart att vi måste fullfölja Brytprojekten. Kanske inte att man när man är vuxen, utbildad och har ett jobb tvingas att bli någonting helt annat, utan fastmer att vi i yngre åldrar försöker att stimulera det intresse som finns hos flickor för teknik och naturvetenskap. Det intresset finns i låg ålder. Sedan händer det någonting som gör att det avtar. Därav den starkt könsuppdelade arbetsmarknaden. Det finns också i propositionen 200 miljoner som kommuner och landsting kan använda för olika projekt som kommer att gynna framför allt kvinnor. Det kan t.ex. vara arbetstidsprojekt, försök med sextimmarsdag osv. Jag vill också uppmärksamma Ingrid Burman på att när det gäller arbetstiderna finns det skrivningar om övertiden som jag tycker är viktiga. Vi skall ha samtal med parterna om det. Den övertid som vi har i dag motsvarar 60 000 jobb. Det är nog litet för mycket enligt mitt förmenande, även om jag också förstår att man inte kan förbjuda övertid. Vi väntar på Arbetstidskommittén och jag vill lika litet som vår statsminister utesluta någon metod för att få bukt med arbetslösheten. Vi kommer säkert att se sådana förslag framöver. När det gäller a-kassan har vi en uppgörelse med 80 % skall finansieras inom a-kassesystemets ram. Jag håller med om det Ingrid Burman säger. Varför kan inte du och jag få betala det? Det kan vi t.ex. göra inom a-kassesystemets ram genom en ökad finansieringsavgift. En måttlig höjning av finansieringsavgiften skulle ge ganska mycket pengar och vara en handling i solidaritet med de arbetslösa.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern sade att fler skulle vara behövda. Min fråga gäller naturligtvis arbetstidsförkortningen som vi har pratat mycket om i dag. Nu föregrep arbetsmarknadsministern min fråga litet grand, men jag förstår att Margareta Winberg i alla fall inte har något emot att man så småningom inför en arbetstidsförkortning. Det är ett mål som de socialdemokratiska kvinnorna har drivit länge och som t.o.m. finns inskrivet i partiprogrammet. Vi har sagt att en arbetstidsförkortning skulle kunna ge inkomster till staten på ca 20 miljarder kronor. Det skulle man enligt vårt förslag kunna sänka egenavgifterna till. Kan regeringen säga nej till detta om det ger fler människor jobb? Burman att man skulle kunna starta ett projekt med sextimmarsdag. I propositionen har 400 miljoner anslagits till jämställdhetsprojektet. Av de pengarna skulle man kunna ta till detta. Jag hoppas att det fullföljs i så fall. Jag undrar också om arbetsmarknadsministern skulle kunna vara beredd att lagstifta om en begränsning av övertiden. Vi har i vår motion föreslagit en begränsning till 100 timmar per år.
Fru talman! Från min sida var avsikten med en arbetstidsförkortning att skapa en välfärdsreform och inte ett sätt att lösa problemet med arbetslösheten. Men det var i ett skede på 70-, 80 och början av 90 talen, när vi inte hade de höga talen för arbetslösheten som vi har i dag. Det är klart att man måste tänka om och även titta på andra länder, t.ex. Tyskland. Man får titta efter om det har hänt någonting. Har det hjälpt att man har sänkt arbetstiden? Men man behöver egentligen inte gå dit, man kan titta på den svenska historien. Det visar sig ju att en av flera faktorer som har gjort att vi i Sverige tidigare har kunnat skapa full sysselsättning är att vi successivt, på olika sätt, har sänkt arbetstiden från 48 till 45 till 40 timmar, men också att vi har utökat semestern, utökat föräldraledigheten osv. Det är klart att det har varit ett bidrag bland flera andra som har gjort fullsysselsättningssamhället möjligt. Det är klart att vi måste titta på det här. Däremot tycker jag att sopåkarmodellen, som Barbro Johansson talade om tidigare, på sätt och vis är en signal om att man nu har givit upp möjligheten att åstadkomma arbete på annat sätt. Men i den ganska förskräckliga situation vi är tycker jag att också sådana förslag måste prövas, tittas på, så att vi ser om de kan hjälpa till.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Jag tycker att det känns uppmuntrande och positivt att arbetsmarknadsministern har den här inställningen. Vi hoppas att varannan damernas skall slå igenom inom socialdemokratin vad gäller den här frågan. Jag skulle bara, eftersom jag har några minuter kvar, vilja vara litet ödmjuk inför hur mycket prognoser och sådant visar. Alf Henrikson har sagt: När man minns hur tokigt man tänkt och hur fel man fått och hur annorlunda det faktiskt i regel har gått och hur världen har drabbats av sällsamma metamorfoser, får man årligen mindre och mindre respekt för prognoser Därmed önskar jag arbetsmarknadsministern och övriga en trevlig sommar.
Fru talman! Jag tackar och önskar detsamma tillbaka. Jag skulle vilja kommentera en sak som Barbro Johansson sade i sitt förra anförande. Hon ställde frågan om könsuppdelad statistik. Jag kan glädja Barbro Johansson med att det kommer i budgetpropositionen. Jag vill också upplysa om att inom socialdemokratin har vi genomfört varannan damernas. Det som återstår nu är att politiken också i större utsträckning skall ha ett, man kanske inte får säga feministiskt, men ett kvinnoperspektiv.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern sade att hon hade en politisk prioritering av grupper som inte kommer först. Hon började med att räkna upp de arbetshandikappade som första punkt. Men sanningen, fru talman, är att just för denna grupp har arbetsmarknadsministern föreslagit och genomfört försämringar vad gäller lönebidragsnivåer. Hon har t.o.m. försökt att dribbla bort ett riksdagsbeslut som innebar att man skulle undgå uppsägningar i ideella organisationer vad gäller arbetshandikappade. På den punkten har inte arbetsmarknadsministern gjort någon prioritering. Tvärtom, hon har försämrat förutsättningarna för de arbetshandikappade. Den andra gruppen i hennes uppräkning var de långtidsarbetslösa. Just av de uppgifter vi har i dag ser vi att fler än någonsin är långtidsarbetslösa. Ser inte ministern? Ser inte hennes medarbetare? Hör man inte talas om hur det ser ut? Är man inte ute i verkligheten? Tar man inte del av statistik? Hur kan man säga att detta är de prioriterade områdena samtidigt som man för en helt motsatt politik? Jag hörde i går, fru talman, partisekreterare Ingela Thalén, som ju också finns här i kammaren i dag, uttala sig i TV om a-kasseförslaget i propositionen. Hon sade då att det förslag regeringen lade fram var ett bra förslag. Instämmer arbetsmarknadsministern med detta också nu i efterhand? Underkänner hon därmed utskottets korrigeringar och det betänkande som ligger på riksdagens bord?
Fru talman! Får jag kommentera frågan om de arbetshandikappade först. Låt oss slå fast att Sverige har världens mest generösa system för arbetshandikappade. I år satsar vi 7,2 miljarder på särskilda åtgärder och 4,5 miljarder på Samhall. Därutöver går drygt internationellt perspektiv ligger vi väl framme. Jag är mycket glad över det engagemang som både Kristdemokraterna och Folkpartiet har i den här frågan. Det tyder på att vi ändå har en gemensam människosyn. Det handlar verkligen om synen på människor och människors värde om också de som har något handikapp skall kunna komma ut och arbeta och tjäna pengar och även känna sitt värde. Nu har jag tillsatt en utredning som med förtur skall behandla lönebidraget, så att vi kan få in det i budgetpropositionen. Vi vet att det står väldigt många i kö för att få komma in i detta system. Om vi behåller 90 % som tak har det visat sig att de nytillströmmande stannas upp. Det blir inte lika lätt för nya att komma in. Det finns också andra skäl för att titta över detta. En del myndigheter har missbrukat systemet litet grand, och det bidrar självfallet också till att andra som skulle ha behov av detta inte får del av det. Utredningen är tillsatt, den har just börjat arbeta, och lönebidragen kommer att finnas med i budgetpropositionen.
Fru talman! Poängen med mitt påstående var att ministern prioriterar vissa grupper. Jag kan bara konstatera att i praktisk politik har ministern agerat tvärtom - hon har alltså försämrat för de arbetshandikappade. Det är kontentan av den politik ministern för. Återigen gäller det a-kassan. Jag hörde mycket tydligt i går Ingela Thalén säga i TV att förslaget som regeringen lagt fram om a-kassan och försämringarna på det området var ett bra förslag. Nu har arbetsmarknadsutskottet ändå i sitt arbete lyckats få bort de värsta avarterna i förslaget. Delar arbetsmarknadsministern Ingela Thaléns uppfattning att propositionen var ett bra förslag? Det innebär ju att hon underkänner det betänkande i denna fråga som nu ligger på riksdagens bord. Till sist har jag en annan frågeställning. Sture Nordh sitter här. Han känner till situationen ute i kommunerna. Sänkningen av a-kassan från 80 till 75 % har nu lett till dramatiskt ökade socialbidragskostnader. Det finns statistik som visar på en mycket dramatisk ökning. Detta innebär att man urholkar ekonomin i kommunerna, vilket i sin tur innebär att kommuner och landsting förmodligen kommer att börja varsla och säga upp ännu fler. Hur tänker arbetsmarknadsministern agera för att stoppa detta? Det är i kommuner och landsting som vi nu får allt fler uppsägningar och antalet arbetslösa ökar. Vi har lagt fram ett annat förslag som skulle förhindra detta. Men vad säger arbetsmarknadsministern?
Fru talman! Vi prioriterar de arbetshandikappade. Vi gör det genom de summor som går till dem. Vi gör det också genom att försöka förändra systemet, och göra det mer flexibelt så att fler kan komma in. Vi vet att fler vill komma in, och vi tycker att det är rimligt och riktigt att den som vill skall kunna få ett arbete även om man är handikappad på något sätt. Hur prioriterar regeringen kommuner och landsting? Till skillnad från den tidigare borgerliga regeringen har vi gjort ett avtal med kommuner och landsting som innebär att man i möjligaste mån skall undvika uppsägningar under 1997 och 1998. Jag tycker att det är litet förmätet av Dan Ericsson att prata på det här viset. De stora avgångarna från kommuner och landsting skedde nämligen mellan 1991 och 1994. Ungefär 100 000 personers, företrädesvis kvinnors, anställningar upphörde då på det ena eller andra viset. Det är självklart att vi pratar med vår utskottsgrupp och diskuterar bl.a. a-kassan. Den förändring - det var en - som handlar om att man gör vård av barn under två år och sjukdom överhoppningsbara i arbetsvillkoret var vi fullständigt överens om. Det betalas med en sjätte karensdag, som vi också var överens om. Med den justeringen tycker jag, precis som Ingela Thalén säkerligen menade, att detta är ett bra förslag.

Fru talman! Regeringen har sent omsider kommit till insikt om att det var fel att återinföra dubbelbeskattningen av aktiebolagens vinster. Det aviserade förslaget är emellertid en halvmesyr, eftersom det endast omfattar onoterade bolag. Enligt propositionen är det inte möjligt att utforma ett förslag där lättnaden ligger i bolagsledet, utan den kommer att läggas i ägarledet. Det betyder med andra ord att det i princip blir en återgång till det av den borgerliga regeringen genomförda förslaget. Jag vill i detta sammanhang erinra om Anita Johanssons, Lars Hedfors, Göran Perssons och andra socialdemokraters onyanserade debatter när det gällde den borgerliga regeringens förslag om att slopa dubbelbeskattningen. Det var ingen hejd på falsarierna. Anita Johansson kommer väl ihåg hur man med emfas talade om slopade skatter för miljonärer. De dogmatiska och ohederliga inläggen var ju ett led i att vinna 1994 års val, men de var samtidigt ett fult påhopp på Återinförandet av dubbelbeskattningen har försämrat förutsättningarna för nya jobb. Tusentals jobb har gått förlorade. Förstår Anita Johansson vilken skada som denna opportunistiska politik har gett upphov till? Förstår hon att agerandet också gett uttryck för misstroende mot landets aktiva och blivande företagare? Fru talman! Under mina elva år i riksdagen har jag vid mina kontakter med företrädare för små, medelstora och stora företag inte mött en sådan pessimism och oro inför framtiden som jag har erfarit under det här året. Budskapet från näringslivets företrädare har varit entydigt och klart. Det finns två klart dominerande skäl till denna oro; skattetrycket och den rigida arbetsrättslagstiftningen. Jag förstår mer än väl denna oro. Det finns ingen tillstymmelse till långsiktighet i de förslag som regeringen mer eller mindre ad hoc-artat släpper ifrån sig. För precis en månad sedan ställde sig en majoritet i denna kammare bakom ett principförslag om en förlängning av arbetsgivarperioden vid sjukdom med ytterligare 14 dagar. Det innebär en indirekt skattehöjning med flera miljarder kronor eftersom arbetsgivaravgiften inte sänks i motsvarande grad. Även om kompensation skulle erbjudas finns det ett kompakt motstånd till denna förändring från små och medelstora företagare. Förslaget kommer dessutom att vara till hinder för de arbetslösa, eftersom de som ändå får chansen till ett jobb sannolikt i fortsättningen måste bevisa att de är kärnfriska. Samma dag som principdebatten om en förlängd arbetsgivarperiod genomfördes här i kammaren offentliggjordes förslaget om sänkta socialavgifter med maximalt 30 000 kr per företag. Den ena handen ger medan den andra tar tillbaka med råge. Den politiska makten beslutar över huvudet på bl.a. våra företagare. Var finns helheten och långsiktigheten i politiken, Fru talman! Jag är allvarligt oroad för den nonchalans som den politiska makten visar mot Sveriges företagare. Den tar inte deras bekymmer på allvar. I den proposition som av den borgerliga oppositionen tvingats fram till dagens debatt föreslår regeringen sammantaget en skattehöjning med nästan 1 miljard kronor. Det rimmar dåligt med de små och medelstora företagens krav på sänkta skatter. Det är i grunden fråga om ett misstroende. För någon vecka sedan offentliggjordes en departementsutredning om att återigen införa nya momsredovisningsregler. Utredningens förslag leder till nya försämringar för seriösa småföretag och till ytterligare hinder för att starta nya företag. Jag nämnde i debatten för någon månad sedan den misstro som framkommer i ett nyligen avgivet delbetänkande från Skatteflyktskommittén, där Socialdemokraterna tillsammans med Centern vill beröva företagarna deras fri och rättigheter, och där nyckelorden från majoritetens sida är hot och tvång i stället för samverkan. När det gäller arbetsrättslagstiftningen, som visserligen ligger utanför skatteutskottets kompetensområde, flyr regeringen från problemen. Ledarskapet i regeringen och partiet lyser med sin frånvaro. Det är beklämmande att ta del av socialdemokraten och fackpampen Kenth Petterssons agerande när det gäller 7-Eleven. Svensken är visserligen sedan lång tid tillbaka luttrad när det gäller socialdemokratisk regleringsiver och den politiska överhetens maktbegär över de enskilda människorna. Jag tror dock att ingen kunde drömma om att en facklig organisation skulle ställa upp sådana hinder i företagandets villkor som man gjort i 7-Eleven-fallet. Motsvarande företagarfientliga inställning ger Stockholms socialdemokratiska finansborgarråd uttryck för genom att föreslå bojkott mot Coca-Colas storsatsning i Sverige och Stockholmsområdet. Vem vill vara eller bli företagare under sådana premisser? Varför, Anita Johansson, talar Socialdemokraterna med dubbla tungor när det gäller företagarnas villkor i vårt land? Fru talman! En miljon människor i vårt land saknar ett riktigt jobb. Arbetslösheten är rekordstor och tyvärr i stigande. Sedan 1970 har Sverige tappat 480 000 jobb i den privata sektorn. Jag vill i detta sammanhang påminna om att valvåren 1991 förlorade Sverige 1 000 jobb varje dag. Valvåren 1994, under den borgerliga regeringsperioden, tillkom 1 000 nya jobb varje dag. Nu är vi snart återigen i ruta noll. Den röd-gröna politikens effekter innebär att nu försvinner Inför valet 1994 gjorde vi moderater sannolikt att den socialdemokratiska löftespolitiken skulle leda till skattehöjningar med ungefär 80 miljarder kronor. Socialdemokraterna, med Ingvar Carlsson i spetsen, avvisade detta och uttalade samtidigt i ett väljarbrev till tiotusentals hushåll att det första året skulle det röra sig om 3,7 miljarder kronor. I slutet av valrörelsen spädde Göran Persson på med ytterligare 13,3 Nu vet vi svaret. Efter halva mandatperioden har skatterna i vårt land chockhöjts med de 80 miljarder som vi moderater förutsåg. Trots dessa enorma och skadliga skattehöjningar föreslår det ena statsrådet efter det andra nya skatter för att stärka sina revir. Vi hörde nyss i kammaren Margareta Winberg helt plötsligt ifrågasätta en ny skatt. Vart är Sverige på väg med den socialdemokratiska regeringen, och med Centerns hjälp? Effekterna av denna skattehöjarpolitik ser vi nu följderna av. Bidragsberoendet ökar för varje dag som går. Allt fler människor i vårt land kan nämligen inte längre leva på sin lön eller pension. Arbetslösheten stiger.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 Detta är intellektuellt torftigt, internationellt prövat och fiaskoartat som resultat." Nu har även Göran Persson fått krypa till korset. I proposition 222 medger han att återinförandet av dubbelbeskattningen försämrat förutsättningarna för nya jobb. I propositionen medger han också att det finns en viss tvekan hos utländska investerare att välja Sverige som investeringsland och att ett skäl kan vara att skattereglerna gör det svårt att locka kvalificerad utländsk personal till Sverige. Han avser därför att för sådana personer införa lättnader vid beskattningen. Men i samma proposition aviserar han också en skärpt beskattning på de egna medborgarnas höga kompetens och kunskap genom ett försämrat inflationsskydd, och i dagarna har det tydligt framgått att Socialdemokraterna vill växla värnskatten mot en permanent ny skatt som skall kallas avgift. Var finns logiken? Vi har under snart ett år haft en icke-regering i Sverige. Carlsson inledde sin avveckling under sommaren 1995. Persson har sedan tillträdet flytt från de viktiga framtidsfrågorna. Det går inte att prata ner arbetslösheten. Det krävs en förändrad politik för att skapa förutsättningar för nya jobb. Den borgerliga oppositionen har till slut tvingat fram en motsägelsefull proposition, som tyvärr inte innehåller de nödvändiga förslag som behövs för att vända den negativa utvecklingen i vårt land. De åtgärder som regeringen och Centern föreslår kommer inte att leda till att den totala arbetslösheten minskar. Fru talman! Från Moderat håll har vi under den hittillsvarande oppositionstiden försökt förmå Socialdemokraterna till nytänkande. Ännu ser vi inte några långsiktiga förändringar. Vi har med hänsyn till den passivitet som präglat regeringen Persson när det gäller att ta itu med den rekordhöga arbetslösheten presenterat ett omfattande program för fler riktiga jobb. Det utgår från övertygelsen att företagandet måste sättas högst på dagordningen och att skapa förutsättningar för enskilda människor att kunna leva på sin lön eller pension. Vi föreslår därför ett stort antal skattesänkningar i kombination med utgiftsminskningar för att förbättra företagarklimatet och för att skapa förutsättningar för enskilda människor att själva i högre grad kunna hantera sin vardag. Under behandlingen i finansutskottet har den borgerliga oppositionen lagt fram ett gemensamt program i 19 punkter för att skapa förutsättningar för en halvering av den totala arbetslösheten. Det präglas av konsekvens och målinriktning. Förutsättningar skapas därmed för en långsiktig tillväxt och ett avsevärt förbättrat företagarklimat. Fru talman! Det krävs en kraftfull opinionsyttring för att skapa en förändrad politik i vårt land som sätter företagande, familjens förmåga att hantera sin vardag och kampen mot den sociala segregationen främst. Det är en politik som förutsätter enskilda människors frihet och ett förtroende för vad familj och företagande kan uträtta. Det krävs med andra ord en engagerad kamp för ökat välstånd. Men det krävs också ett ökat engagemang för företagande. Det är sannerligen hög tid att vi börjar älska våra företagare.

Fru talman! När det stod klart att det inte skulle komma någon sysselsättningsproposition i maj samtidigt som arbetslösheten steg tiondel för tiondel tyckte vi i Folkpartiet att riksdagen i stället måste ta initiativet. Vi väckte en motion. Tack vare det och andra initiativ pressades den här diskussionen fram. Trots att det sades att regeringspropositionen egentligen var klar var den tydligen inte det. Men Göran Persson sträckte ut en hand till Olof Johansson. Nu har de återigen jobbat snabbt några dagar och nätter. Det är många sidor där tidigare aviserade förslag läggs fram en gång till. Några nyheter aviseras för senare utredning, men väldigt litet är konkret. Socialdemokraterna och Centern har återigen kokat ihop en gemensam soppa. Men om man skall göra en kulinarisk liknelse är den kokt på gamla rester, inköpslistor och litet spik. När man lyssnar på dessa diskussioner tycks det för Socialdemokraternas och Centerns företrädare vara viktigare vem som är kock än vad soppan innehåller. Precis som för Werner och Werner tycks "en lille en" vara ledstjärnan. Fru talman! Även om jag skojar litet i debatten är grundfrågan ändå på djupt allvar. Skall arbetslösheten kraftigt minska genom många nya jobb behöver vi ett företagsklimat och praktiska och ekonomiska villkor för företagandet som gör att människor vågar och kan satsa på att starta, driva, expandera och förverkliga sina drömmar och idéer. Ibland kan det från en del företrädare låta som att sänkta skatter är allt som behövs. Givetvis är det mycket mer än så. Men eftersom den här debattrundan handlar om skattepolitiken uppehåller jag mig konkret vid den. Skatternas utformning, nivåer, betalningsvillkor och övrigt regelverk är mycket betydelsefullt. För att företagen skall kunna fungera behöver vi både generella och en del riktade skattesänkningar och förenklingar. Konkret har man från majoritetens sida samlat sig till ett par stycken "en lille en" i den här propositionen. Man föreslår sänkt stämpelskatt för fastighetsöverlåtelser. Vi accepterar det. Inte för att vi tror att det får fart på byggandet, utan därför att det i denna katastrofala arbetsmarknadssituation är angeläget att underlätta rörlighet för människor. Nu är inte tid att säga nej till de förslag som trots allt kommer fram, även om det behövs mycket mer. Vi vänder oss mot tanken att detta skulle gynna nyproduktionen genom att priserna drivs upp. Vi tror att regeringen som tur är har tänkt helt fel på den här punkten. Apropå soppa på en spik är väl detta en beställning från byggfacket. Man har också samlat sig till att föreslå litet förskjutningar av bilbeskattningen, och vi accepterar även det. Men det lär knappast ge några nya jobb. Man föreslår en höjning av tobaksskatten. Det är inte för att skapa nya jobb, även om det vore logiskt, utan det är naturligtvis för att finansiera och för att man tycker att det är dåligt med tobak och vill ha ner den konsumtionen. Vi säger självfallet även ja till detta. Vi säger också ja till att avskaffa det skattemässiga särskilda gynnandet av sparande i allemansfond. Men det kräver att de särskilda placeringsreglerna också samtidigt tas bort. Utöver detta hade det behövs väsentligt radikalare grepp. I dagens Expressen försöker man att spalta upp vad de olika partierna föreslår. Felaktigt hamnar då i Centern/Socialdemokraterna-spalten avskaffande av dubbelbeskattningen. Det är vi i Folkpartiet som föreslår det tillsammans med de övriga borgerliga partierna. Majoriteten vill återkomma med ett förslag om att delvis avskaffa dubbelbeskattningen. I propositionen står att det gäller mindre och medelstora företag. Per-Ola Eriksson sade tidigare här i dag att det gäller onoterade företag. Erik Åsbrink har sagt att det inte är så. Vi väntar med spänning på besked på den här punkten. Men från Folkpartiets sida är vi helt på det klara med att det handlar om att ta bort dubbelbeskattning för allt aktiesparande. Annars leder det till snedvridning. Det kan bli förmånligt att notera eller att inte notera. I grunden handlar det om att riskvilligt sparande inte skall beskattas dubbelt så hårt som riskfritt sparande. Dessutom är det väldigt ofta så att pengarna skall ut från de gamla, stora, noterade företagen för att kunna satsas i de nya och framväxande, dvs. onoterade, företagen. Fru talman! Kanske är det fler än jag om ibland associerar till småpojkars sandlådegnabb när man hör företrädare för Centern och Socialdemokraterna: Ni får inte leka på vår gård; min pappa är polis. I varje fall är det ofta så för Socialdemokraterna att liknelserna hämtas från barnböckernas värld. Jag tänker också göra det. Regeringens ständiga jakt på företagens pengar bl.a. i form av höjda arbetsgivaravgifter, förlängda sjuklöneperioder, tidigarelagda momsinbetalningar och mycket annat kommer mig att tänka på Pippi Långstrump. Persson och Åsbrink liknar faktiskt rätt mycket Dunder-Karlsson och Blom som alltid försöker att komma åt Pippi Långstrumps guldpengar i kappsäcken. Nu har Olof Johansson och Per-Ola Eriksson hastigt iklätt sig rollen som poliserna Kling och Klang, som tämligen resultatlöst försöker att rädda Pippis pengar genom en mycket blygsam arbetsgivaravgiftssänkning och justering av momsinbetalningsreglerna. Vi vet att det i sagan alltid är Pippi själv som räddar kappsäcken och löser problemen. I verkligheten kan inte företagarna använda Pippi Långstrumps metoder. Företagarna kan t.ex. inte strunta i att betala skatt innan de har fått betalt av kunderna. Men det behövs många av Pippi Långstrumps egenskaper för att klara sig som företagare. Man behöver entusiasm, kunnande, engagemang, uthållighet, styrka, uppfinningsrikedom, medmänsklighet och mycket mycket annat, och så måste det vara. Men det räcker inte alltid i dagens Sverige. Det skulle inte behöva vara på det viset. Mitt råd till Dunder-Persson är att titta litet mindre efter företagarnas guldpengar och litet mer efter det som kan göra att företagandet fungerar även för dem som inte ens har någon kappsäck, utan behöver riskkapital från annat håll. Det är bara så vi kan nå vårt mål, dvs. att den totala arbetslösheten skall halveras. Fru talman! Vi politiker kan inte, i alla fall väldigt sällan, besluta fram jobben. Vi kan bara skapa förutsättningar. Men de allra flesta är väl i dag ändå överens om att många nya jobb skulle kunna komma fram i tjänstesektorn i vid bemärkelse. Då menar jag allt från att stressade husmödrar som jag kan köpa städhjälp till rockartister som Ace of Base. Därför föreslår vi en riktad skattesänkning i form av sänkta arbetsgivaravgifter i tjänstesektorn och hel befrielse under en försöksperiod för s.k. hushållstjänster. En del kallar det föraktfullt för pigjobb, och det smärtar mig väldigt djupt. Centern och Socialdemokraterna kom tidigare överens om en skattereduktion för det som jag med samma terminologi skulle vilja kalla drängjobb. Man var övertygad om att en skattereduktion skulle göra att fler människor valde att anlita "vit" arbetskraft från seriösa företag för att göra jobb i hushållet i stället för att välja "svartjobb", göra det själv eller strunta i det helt och hållet. Men det gällde förstås en mansdominerad och befintlig sektor som haft det svårt - byggsektorn. Att nu göra det samma för en sektor som kanske blir kvinnodominerad, och som knappt finns, är tydligen helt omöjligt. Vi tycker att det är bättre att satsa skattereduktionen och stora riktade skattesänkningar på en sektor som skulle kunna växa fram. Vi ser det gärna som en sorts starta-eget-bidrag till en hel bransch. Att sänka arbetsgivaravgifterna ordentligt i tjänstesektorn och införa en skattereduktion för vanliga hushållstjänster skulle också vara genomförbart omedelbart, och det finns därför med bland våra reservationer, som vi har yrkat bifall till. Till sist, fru talman, vill jag för protokollet notera att det på grund av ett förbiseende av flera av oss i Folkpartiet inte finns med någon folkpartist på reservationen som gäller skatteavdrag för yrkesfiskare. Många företrädare för Folkpartiet har drivit den idén i åratal, och självfallet stöder vi den. Jag yrkar därför bifall till reservation 46. Vi liberaler har i dag framför allt velat fokusera dels på att målet måste vara att halvera den totala arbetslösheten, vilket kräver en annan inriktning på politiken, dels på det som skulle vara genomförbart omgående. Jag har därför nu enbart tagit upp frågor som faller inom den ramen. Det gäller ett förbättrat företagarklimat och tillväxtfrämjande skattesystem med förändringar som går att besluta om nu. Jag står självfallet bakom alla Folkpartiets reservationer, men stöder utöver nr 46 bara dem som Anne Wibble redan har yrkat bifall till.

Fru talman! Hur kan skattepolitik påverka sysselsättningen? Det finns två doktriner i detta avseende. Det finns den moderata borgerliga att sänkta skatter automatiskt leder till en högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Men det finns också en annan doktrin som vi ställer oss bakom, nämligen att skatterna är ett fördelningspolitiskt instrument som gör att man kan ta från mindre konsumtionsbenägna medborgare och ge åt mer konsumtionsbenägna medborgare. På det sättet skapar man en efterfrågan på arbetskraft. Det är faktiskt det vi skall försöka debattera här i dag. Hur skall vi skapa en efterfrågan på arbetskraft? Jo, den skapar man genom att företagen får mer att göra. Man ser till att hemmamarknaden blir starkare och att företagen får en större efterfrågan på sina produkter. Hur gör man då det? Att i det läget lämna stora skattesänkningar åt höginkomsttagare och företag på olika sätt gynnar inte den politik som har till syfte att skapa en efterfrågan på arbetskraft - tvärtom, skulle jag vilja säga. Vad som behövs i dag är en röd skatteväxling. Det innebär de facto att man tar från dem som har ganska mycket och ger till dem som har mindre. De som har mindre är mer konsumtionsbenägna. På det sättet får vi en bättre utveckling av ekonomin. Det behövs också en grön skatteväxling - en skatteväxling som innebär att vi går mot ett samhälle som blir mer uthålligt. Det pågår ett arbete i Skatteväxlingskommittén, och det kommer ett betänkande. Vi ser väldigt positivt på en hårdare beskattning på miljön. På det sättet kan man också se till att vi får en lägre beskattning på arbetskraften, och därmed skapa förutsättningar för en uthållig ekonomi. Den moderata doktrinen bygger på att företag automatiskt anställer mer folk bara för att kostnaden för att anställa blir lägre. Så är det ju inte. Visa mig den företagare som anställer mer folk bara för att kostnaden blir lägre, om inte efterfrågan på hans produkter ökar! Jag tror inte att man skall underskatta företagarna så till den milda grad att tro att de medvetet drar på sig kostnader som inte behövs. Nyanställningar sker när efterfrågan ökar och produktionen inte klaras med de anställda som redan finns. Det har inte så stor betydelse om arbetsgivaravgifterna är 1, 2 eller 3 % Frågan är naturligtvis varför Socialdemokraterna nu aviserar att man vill ta bort värnskatten. Vi vet ännu inte huruvida det blir en avgift, som K-G Svenson säger. Förhoppningsvis kommer Socialdemokraterna att backa och hålla kvar det som har kallats värnskatt, dvs. en liten extra beskattning i den statliga skatten. Vi menar att man redan nu skulle kunna sänka skatten för låginkomsttagarna genom att justera grundavdragen. Vi skulle kunna höja grundavdragen för de lägsta inkomsterna och faktiskt ta bort grundavdraget för den statliga taxeringen. Det skulle ske en ganska snabb omfördelning. Det skulle heller inte påverka marginalskatterna i någon större utsträckning. Det har vi föreslagit under lång tid. Det kanske blir den linjen Socialdemokraterna väljer. Det välkomnar vi i så fall. Vi ser med spänd förväntan fram emot det socialdemokratiska förslaget till ersättning av värnskatten. Vi tror, precis som K-G Svenson och Moderaterna, att det kommer att behövas. Om vi skall klara den offentliga ekonomin och statsfinanserna måste vi ha inkomster som balanserar de utgifter vi har. Det är också väldigt viktigt med stabila regler på skattesidan, både vad gäller företagsbeskattning och personbeskattning. Ge besked så fort som möjligt, helst tidigt i höst, om hur ni skall ha det med värnskatten, så att folk vet vad som gäller! När det gäller företagsbeskattnigen kan jag säga att de nya energiskatterna har diskuterats förut. Vi har haft den debatten. Vi tycker fortfarande att man skall vara litet mer försiktig. Det finns utrymme att höja bolagsskatten från 28-30 %. Flera företrädare för industri och andra företagsorganisationer förordar faktiskt den lösningen. Det är bättre att beskatta vinster än att beskatta omsättningen eller göra andra manipulativa åtgärder. Vi menar också att man skulle kunna införa en värnskatt på företagen. På vinster t.ex. över 50 miljoner skulle man kunna ta 5 % extra. Det skulle ge ett tillskott till statskassan, och det skulle visa att situationen är ganska allvarlig. Vi har föreslagit att man skall göra någonting åt dubbelbeskattningen. Vi vidhåller att det skall göras på företagssidan. Jag har svårt att se problemen eller att det skulle vara omöjligt. Jag tror att det finns möjligheter att ordna så att dubbelbeskattningen försvinner på företagssidan. I samband med detta vill jag också ta upp riskkapitalavdraget. En av de största flopparna på företagsbeskattningens område som denna kammare har gjort var att införa riskkapitalavdraget. Det vore intressant om Socialdemokraternas företrädare under en halv minut kunde ge sina synpunkter på det nyligen införda riskkapitalavdraget, som vi har beslutat skall upphöra. Socialdemokraterna vill nu sänka egenavgifterna på de första 600 000 med 5 %. Vi tycker att det är ett ganska stort läckage när man låter alla företag få detta. Varför inte låta det gälla företag med mindre än 50 anställda? Det förslaget skulle vi i så fall kunna instämma i. Men vårt förslag är naturligtvis ännu bättre: att man tar bort egenavgifterna på de första 40 000 kronorna för egenföretagare. Det skulle verkligen gynna en ökning av sysselsättningen, framför allt av företagandet. De konkreta förslagen när det gäller stämpelskatten säger vi nej till. Den tillfälliga nedsättningen tror vi inte kommer att skapa ett enda nytt arbete. Däremot kanske borttagandet av accisen kan skapa en större optimism i samhället. Men vi tycker också att fordonsskatten måste förändras. Man måste beskatta bilar med en hög bensinförbrukning på ett annat sätt än man gör i dag. Däremot tycker vi att det är bra att det kommer en översyn av reglerna på tjänstesektorn. Vi har avsatt 5 miljarder för att genomföra förändringar på den privata tjänstesektorn. Vi har också avsatt 5 miljarder för den offentliga sidan - kommuner och landsting. Slutligen vill jag yrka bifall till reservationerna 15

Fru talman! Under huvudtiteln Lång dags färd mot natt har debatten nu kommit till kapitlet Skatteutskottets runda. Här har i dag gjorts en hel del utvikningar i olika ämnen. Här har blickats bakåt och framåt, men jag skall försöka hålla mig till det som den här rundan handlar om, nämligen skattepolitiken. Varför nu denna något raljanta inledning? Jo, därför att jag tyvärr inte kan komma ifrån en lätt känsla av cynism i hela den här tillställningen, att man inte i första hand bekymrar sig om de arbetslösa, utan att detta är ett slags spel för galleriet: Vem är det som har initiativet, vem kommer med bra och dåliga förslag, vem gör något och vem gör inte något? Jag skall försöka hålla mig till skatteområdet och ta det här på allvar när vi nu ändå har samlats. Dessa förslag, som kanske är framtvingade eller som ändå fanns och lades fram någon månad tidigare än vad det var tänkt - på vilket sätt påverkar de sysselsättningen, på vilket sätt bidrar de till möjligheten för arbetslösa i Sverige att få ett jobb? Jag tänker då både på de konkreta förslag som vi nu skall fatta beslut om och på de aviserade förslagen. Om man tittar på i första hand de direkta förslagen litet uppifrån finner man att där inte finns så mycket som man definitivt kan påstå kommer att skapa nya jobb. Förslagen präglas av en mycket stor osäkerhet. Ta t.ex. förslaget om att sänka stämpelskatten, som kostar ungefär 3 miljarder. Vilka analyser ligger bakom påståendet att detta skulle skapa jobb genom att man bygger nya hus? Är det så enkelt att en sänkning av stämpelskatten, som är en mycket liten del av kostnaden när man köper ett hus, skulle sätta i gång något slags byggboom eller åtminstone röra om på ett sätt som skulle skapa sysselsättning? Vi är från Miljöpartiets sida oerhört tveksamma till den typen av åtgärder. Jämför detta med kostnaden för det som man från Centerpartiet här har kallat ett påbörjande av skatteväxlingen, där man växlar ungefär 2 miljarder eller någonting runt 1 % av BNP. Om man nu bekymrar sig om fastighetsmarknaden, varför ger man sig då inte på fastighetsskatten, som man har lovat? I dag har en massa människor faktiskt inte råd att bo kvar i sina hus. I stället säger Thomas Östros i medierna att vi skall bromsa upp det här förslaget, dvs. man skall skjuta problemet framför sig. Det är ingen lösning. Om ni nu vill göra något på fastighetsmarknaden, så gör det ni har lovat, och experimentera inte med den här typen av förslag, som förmodligen inte kommer att leda till ett enda nytt jobb! Sedan uppehåller man sig en del kring bilmarknaden i Sverige. Bilindustrin skall ge oss nya jobb. Vi kan inte se det som något annat än ett utslag av traditionell industripolitik, som jag tror att vi måste vänja oss av med om vi skall komma någonstans med att öka sysselsättningen. Här vill man t.ex. slopa försäljningsskatten och höja fordonsskatten. Till vilken nytta då? Vem i denna kammare - eller ute i landet - tror att denna förändring kommer att skapa jobb i Sverige? Och vad har det för andra effekter? Vad man borde göra, om man nu bekymrar sig om bilmarknaden, är ju att se till att förändringarna blir sådana att vi får ned bensinförbrukningen. Om man vill ändra beskattningen på bilområdet skall man naturligtvis se till att utsläppen från bilarna påverkas. Det finns tre sätt att göra det: att se till att vi får fram snålare motorer, att se till att man kör mindre och att se till att man byter bränslet. Genom att använda skatteverktyget inom bilsektorn på ett sådant sätt skapar man förändringar i kostnadsrelationerna mellan olika bränslen, och man skapar incitament för att utveckla nya bilmodeller. Det skapar däremot jobb! Här har man i stället koncentrerat sig på ägandet av bilarna och flyttar om kostnaderna där. Vi är ytterst tveksamma till om detta över huvud taget kommer att ha någon effekt på sysselsättningen. Sedan aviserar man ett förslag om att förmånsbeskattningen på bilar skall minska. Men det är väl inte en minskning av beskattningen av bilismen som vi behöver för att skapa nya jobb! Det är ju beskattningen av arbete som är problemet - det är ju den beskattningen som är för hög. Det vore kanske bättre att vi koncentrerade oss på att se till att vi har råd att minska den skatten, och det gör man genom att höja skatten på det vi vill bli av med - energi och ändliga råvaror. Ett tredje område som berörs i skattehänseende är företagsamheten. Låt mig säga direkt att vi är väldigt positiva till mycket av det som sägs i det här betänkandet. Jag skall inte bara stå här och gnälla eller raljera. Men om vi håller oss till skatteområdet måste vi ändå, som jag sade inledningsvis, fråga oss: Vad får det här för effekt totalt sett? Vi är mycket positiva till att man inriktar sig på småföretagsamheten. I det sammanhanget vill jag passa på att yrka bifall till reservation 49, som handlar om just företagssatsningar. Men låt oss ta förslaget om att göra sig av med en del av dubbelbeskattningen. Det kanske inte i första hand är de ekonomiska effekterna av det som gör att vi tycker att det är ett bra förslag, utan det är att det är en mycket viktig signal om att det är okej att vara företagare här i landet, att det är okej att sysselsätta sig själv och andra, att det är okej med självtillit. Det tror vi är viktigt, och vi ser fram mot att få ta del av hur ett sådant förslag kan utformas. Om det sedan skall finansieras på det sätt som aviseras får vi väl återkomma till och debattera när vi ser förslagen konkret. Sedan till förslaget om sänkt arbetsgivaravgift med 5 %, det som åtminstone Centerpartiet kallar för en start på skatteväxlingen. Vi är naturligtvis positiva till att man genomför den här förändringen - det har vi tjatat om i åratal: Minska skatten på arbete och höj den på energi och råvaror. Men man blir litet tveksam när man ser denna oerhörda försiktighet från majoritetens sida. Låt mig läsa några rader ur skatteutskottets yttrande i den här frågan. I och för sig konstaterar man att det är väldigt viktigt att de indirekta lönekostnaderna reduceras och att det går snabbt, men man bedömer att det inte är möjligt att snabbt skapa ett underlag för allmän skattelättnad genom system med skatteväxling. Det är något slags osäkerhet och motsägelse i det här yttrandet. Jag vet inte om det andas motvilja eller oförmåga att förstå det enkla och självklara i att skatterna faktiskt styr hur företagen agerar när det gäller att investera - om man investerar i arbete eller i maskiner. Är det Socialdemokraterna eller Centern som tvekar, eller båda? Det spelar kanske inte så stor roll. Det intressanta är väl om detta verkligen är startpunkten för en ordentlig skatteväxling. Det hjälper nämligen inte med dessa små marginella justeringar. Det är, som jag sade, positivt om den här starten kommer till stånd, men det krävs mer. Det krävs ett nytt sätt att se på hur vi använder skatteinstrumentet för att skapa förutsättningar för sysselsättningen. Det måste till rejäla förändringar i kostnadsbilden när det gäller skatten på arbete. Den måste sjunka ordentligt, drastiskt. Vi har lagt fram förslag som handlar om en skatteväxling på ungefär 100 miljarder. Det är ändå en ganska liten del av de totala skatteintäkterna i det här landet. Detta skall ske under ett antal år och naturligtvis inte under ett eller två år. Men inget annat parti, framför allt inte regeringsmajoriteten, har andats något om att detta kan vara en väg att gå, att man skall ta rejäla tag, att man skall förflytta beskattningsunderlaget och se till att skattebasen i framtiden i huvudsak blir energi och råvaror i stället för arbete. Det handlar också om den styreffekt som en sådan förändring av skattesystemet skulle innebära. Låt oss hoppas att det nu är på det sättet! Vi hade naturligtvis sett att man redan nu hade tagit chansen att göra ordentliga förändringar i skattestrukturen. Låt mig bara sammanfatta det här inlägget när det gäller skatteförslagen i betänkandet och deras förutsättningar att på något aktivt sätt påverka sysselsättningen! Det är ändå därför vi är här. Det är därför som förslagen läggs fram. Jag är ytterst tveksam till att dessa förslag kommer att ha någon som helst effekt på sysselsättningen. Man kan naturligtvis alltid hoppas och tro. Framtiden får utvisa hur det blir. Men, som sagt, jag är mycket tveksam. Om det beror på att detta är ett hastverk eller på att det finns en oförmåga är ganska ointressant. Jag tror inte att de arbetslösa bekymrar sig så mycket om varför. De har nog för länge sedan resignerat när de har följt den här debatten och hört dessa förslag. Jag har inte mycket mer att tillägga. Vi får se om debatten framöver kan bringa klarhet i hur man egentligen ser på möjligheten att använda skatteinstrumentet i framtiden för att skapa jobb.

Fru talman! Det har snart gått två år sedan Sverige fick en socialdemokratisk regering. När nu halva mandatperioden har gått kan det vara lämpligt att summera vad de socialdemokratiska regeringarna har gjort på skatteområdet. En fråga som naturligen infinner sig är på vilket sätt förändringar på skatteområdet, dvs. skattehöjningar, positivt har bidragit till nya jobb. Den huvuduppgift som Socialdemokraterna gick till val på var, som bekant, att minska arbetslösheten. Socialdemokraterna att det går att föra en politik "som pressar ner den öppna arbetslösheten till under fem procent redan under nästa år". I valmanifestet skrev Socialdemokraterna: "En socialdemokratisk regering kommer att pröva nya grepp för att stimulera företagen till nyanställningar. Vi vill underlätta för företag att expandera och nyanställa. Stödet till nyanställningar måste göras riktat, så att det verkligen leder till nyanställningar." Var finns dessa förslag? De finns i alla fall inte hos regeringen. Sedan valet 1994 har regeringen genomfört massiva skattehöjningar på löpande band utan att fundera på hur det påverkar sysselsättningen. Under 1995 höjdes skatterna med 40 miljarder, och under 1996 höjs skatter med 22 miljarder. Vidare innebär de beslut som riksdagen med all sannolikhet kommer att fatta här i kväll att skatterna höjs med totalt 14 miljarder 1997 och lika mycket 1998. Totalt innebär det skattehöjningar i storleksordningen 90 miljarder kronor under mandatperioden. Det är ungefär tre gånger så mycket som Socialdemokraterna vågade visa upp i valmanifestet från augusti 1994. De skattehöjningar som är särskilt skadliga är de som har genomförts på arbete och som påverkar sysselsättningen mycket negativt. Exempel på sådana skattehöjningar är höjda arbetsgivaravgifter, återinförd dubbelbeskattning och höjd inkomstskatt. Enbart dessa skattehöjningar uppgår till 21 miljarder kronor under 1995. De små skattelättnader som nu föreslås i propositionen skall ses i ljuset av de tidigare massiva skattehöjningarna. De små ljusglimtar på skatteområdet som finns i propositionen beträffande arbete är bl.a. Men samtidigt som dessa skattelättnader införs kommer nya skattehöjningar på hushåll och företag, t.ex. ej fullt inflationsskydd i skatteskalan och en begränsad uppräkning av brytpunkten samt en begränsad avsättning till periodiseringsfond och en förlängd arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen. Skattehöjarsjukan har således inte gått över. Regeringen tar med den ena handen och ger med den andra och verkar fullständigt sakna en strategi för sina åtgärder. Det är vidare märkligt att Centerpartiet kan ställa upp på en proposition som inte tar ett helhetsgrepp om arbetslösheten. De som får betala för regeringens handlingsförlamning är de arbetslösa som nu blir fler för varje vecka. Det är självklart ett gigantiskt misslyckande för Socialdemokraterna som i valrörelsen sade att "jobben, jobben, jobben" var den viktigaste frågan och som lovade att den socialdemokratiska regeringen skulle pressa ned arbetslösheten tiondel för tiondel. Så blev det inte. Fru talman! Regeringen anför i propositionen under avsnittet En skattepolitik för arbete att ett viktigt mål för skattepolitiken är att etablera ett stabilt regelverk som skall ge förutsägbara förutsättningar för företagen. Kristdemokraterna instämmer i denna ambition. Tyvärr kan vi konstatera att huvuddelen av förslagen i propositionen antingen är temporära eller att man har bytt en skatt mot en annan. Detta skapar just den oförutsägbarhet som skadar en positiv, långsiktig och stabil utveckling. Den turbulens som det talas om i propositionen har regeringen själv åstadkommit genom sina ideologiskt betingade återställare tillsammans med Vänsterpartiet hösten 1994. Kristdemokraternas yrkanden tar sikte på en bättre kontinuitet och långsiktighet än den som regeringen har föreslagit. Vi avvisar förslag som ytterligare urholkar skattereformen och höjer skatten på företag. Kristdemokraterna anser att skattepolitiken måste ges en sådan inriktning att det totala skattetrycket sänks, främst genom att skatten på arbete sänks. Kristdemokraterna stöder regeringens förslag att sänka arbetsgivaravgifterna men anvisar en annan finansiering. Därutöver är det angeläget att den del av tjänstesektorn som riktar sig till de privata hushållen får skattelättnader som leder till utveckling och expansion. Vårt förslag är att man skall genomföra en kraftfull sänkning av skatten på arbete i den del av tjänstesektorn som riktar sig till de privata hushållen. Även de skattebelastningar på sparande och kapitalbildning som försämrar förutsättningarna för investeringar måste åtgärdas. Tillgången på riskkapital måste bli bättre. Kristdemokraterna anser inte att risksparande skall beskattas hårdare än det relativt riskfria banksparandet. De nya reglerna för företagens momsinbetalningar som gäller ny tidpunkt för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt måste rivas upp. Företagsstöden bör ses över och sänkas i utbyte mot sänkta arbetsgivaravgifter. Detta är nödvändigt för att tillväxten skall kunna ta fart. Jag står självfallet bakom samtliga kristdemokratiska reservationer men yrkar endast bifall till reservation nr 5.

Fru talman! För oss socialdemokrater är den viktigaste politiska uppgiften att lösa problemet med arbetslösheten. Nu går vi från ord till handling med ett konkret program. Redan i vårt valmanifest hösten 1994 talade vi klart och tydligt om Sveriges allvarliga ekonomiska läge för svenska folket. Det finns en risk att våra barn och barnbarn får det sämre än den generation som jag själv tillhör. I den uppgörelse som vi socialdemokrater nu träffar med Centern visar vi på politisk kraft och handling. Därför är det bra, fru talman, att riksdagen nu diskuterar och beslutar om åtgärder för att komma till rätta med arbetslösheten. I det åtgärdsprogram som nu behandlas har som vanligt skatterna en stor och viktig betydelse. Fru talman! "Politik är att vilja", som Olof Palme så bra uttryckte det. Därför ett stort tack från min sida till Centerpartiet och speciellt till Rolf Kenneryd för det konstruktiva arbetet med våra förslag från skatteutskottet. Det känns bra både för det svenska folket, och inte minst för våra företag, att det finns två partier som vill något och tar ansvar för den ekonomiska politiken och därmed också sysselsättningen. Svenska folket kan skatta sig lyckliga över att slippa moderat skattepolitik. Det finns, fru talman, långtgående skillnader mellan oss socialdemokrater och högern när det gäller synen på skattepolitiken. I vårt yttrande till finansutskottet föreslås många viktiga förändringar på skatteområdet just för att främja tillväxt och därmed sysselsättning. Karl-Gösta Svensson och övriga moderater anser att skattesänkningar har ett egenvärde och menar att skatterna är det främsta problemet i den svenska ekonomin. Vi socialdemokrater ser skatterna som ett sätt att finansiera vår välfärd. Hur skulle vårt välfärdssamhälle se ut om moderaterna fick igenom sina skattesänkningar som nu, i detta betänkande, uppgår till 60 miljarder kronor? Vad innebär då våra förslag i den proposition vi nu diskuterar? Det föreslås en tillfällig nedsättning av stämpelskatten i syfte att minska transaktionskostnaderna vid köp av fastigheter. Stämpelskatten sätts ned till en tredjedel vid förvärv av fast egendom och tomträtt under tiden den 12 juni till den 31 december. Vi förutsätter att det utrymme som nu skapas genom denna budgetsänkning inte tas i anspråk för att t.ex. höja mäklararvodena eller fastighetspriserna. Enligt majoritetens mening kan en sänkning av stämpelskatten på fastigheter underlätta en återhämtning inom byggsektorn, som drabbats hårt av den stora arbetslösheten. Fru talman! Vi föreslår också ett skifte från försäljningsskatt till fordonsskatt i syfte att stimulera till en förnyelse av våra bilar. Försäljningsskatten på personbilar slopas i miljöklasserna 1 och 2 och sänks till 2 000 kr i miljöklass 3 med verkan från den 12 juni i år, och givetvis skall de som betalat den gamla skattesatsen efter detta datum få pengarna tillbaka. Det blir också en ändring i bilskrotningslagen. Som vanligt går moderaterna emot även detta skatteförslag. Miljöpartiet yrkar också avslag vilket jag tycker är konstigt. Jag tycker att vi borde ha samma syn på detta, och inte minst av miljöhänsyn borde vi göra allt för att förbättra vår ganska gamla bilpark. Den parlamentariska kommittén KOMKOM har fått tilläggsdirektiv för att göra principiella överväganden av hur de ekonomiska förutsättningarna inom kommunikation kan användas som styrmedel för våra trafikpolitiska mål, och det tycker jag är bra. En särskild utredare har fått i uppdrag att undersöka vilka avväganden mellan olika slag av skatter som kan vara lämpliga ur miljösynpunkt, och det tycker jag också är bra. Den låga nivå på bilförsäljning som vi har i vårt land är inte bra, och nu måste vi ta krafttag för att få i gång bilförsäljningen - för miljön, för trafiksäkerheten och inte minst för sysselsättningen inom bilindustrin. Det har faktiskt varit många grabbar från Volvo som har ringt och sagt: Äntligen! Med det förslag som nu ligger på riksdagens bord kan det faktiskt bli det en prissänkning på omkring 5 %. Utskottet har föreslagit att denna lagändring skall gälla från den 11 juni och har därmed bifallit en motion från Socialdemokraterna och Centern om ändrat datum. Utskottet tillstyrker också att tobaksskatten höjs med 15 %. När jag läste moderaternas motion på skatteområdet, så kom en stilla undran. Har de glömt att yrka avslag, kors i taket, tänkte jag, en skattehöjning som moderaterna ställer sig bakom - det är inte var dag man får uppleva detta. 1997. Även på detta område har moderaterna och kristdemokraterna yrkat avslag. Majoriteten i skatteutskottet konstaterar att skattelättnaderna för allemansfonderna utgör ett avsteg från principen om en neutral beskattning. När de gynnsamma reglerna återinfördes 1995 skedde det mot bakgrund av att det var stora uttag från fonderna 1994. Detta hade sin grund i det höga ränteläget, och det tänker jag återkomma till, Karl-Gösta Svensson. Med detta ställer sig riksdagen nu bakom en neutral beskattning av sparandet i allemansfonderna. 1997. Utformningen skall regeringen ta ställning till efter det att Företagsskatteutredningen lämnat sitt förslag som förväntas vara klart i slutet av denna månad. Ett stort utrymme har avsetts för denna skattelättnad, 3,5 miljarder kronor. Avsikten är att riskkapitalavdraget skall slopas. Samtidigt skall avdragsrätten för avsättning till periodiseringsfond begränsas från 25 % till 20 % av inkomsten. Även på detta mycket generösa förslag yrkar moderater, folkpartister och kristdemokrater avslag. Som vanligt föreslås att dubbelbeskattning avskaffas helt. Riskkapitalavdraget behålls eller, helst av allt, förstärks. Vi socialdemokrater och centerpartister delar regeringens uppfattning att det är angeläget att förbättra villkoren för mindre och medelstora företag och därmed skapa förutsättningar för en expansion för ökad sysselsättning i dessa företag. Vi föreslår en rad åtgärder för att göra det enklare för näringsidkare. Det är viktigt att kunna få förenklingar inom företagsbeskattningen, det tycker vi i majoriteten. Många småföretagare jag träffat efterlyser förenklingar när det gäller skatte och avgiftsbetalningar, och på detta område återkommer regeringen. Till hösten kommer också förslag till nedsättning av social och egenavgifterna. Så, fru talman, till den omdebatterade frågan om tjänstebeskattningen, pigavdraget, det som debatterats mest på det området. Jag tycker själv att det är bra att regeringen nu skall tillsätta en utredning och göra en översyn av beskattningen inom tjänstesektorn. I propositionen anförs att de senaste decenniernas starka expansion inom denna sektor visar att den privata tjänstesektorn inte behöver skattelättnader eller andra stimulanser för att expandera, men låt oss få detta utrett, och låt oss få ett bra underlag. Det kan finnas andra åtgärder som kan göras än bara de s.k. ROT I den moderata motionen föreslås sänkning av socialavgifterna och att löneavgiften avvecklas. Moderaterna ifrågasätter om moms över huvud taget skall tas ut på hushållstjänster. Folkpartiet kräver att arbetsgivaravgifterna sänks med 7 procent. Inkomstbortfallet bör finansieras genom sänkt företagsstöd. Det skulle vara bra, tycker jag, om Karin Pilsäter kunde tala om i dag vilka stöd som skall sänkas.Skatteutskottets majoritet instämmer i regeringens bedömning att det är viktigt, trots strama budgetrestriktioner, att de indirekta lönekostnaderna reduceras. Vi delar också uppfattningen att åtgärderna skall inriktas på små och medelstora företag. Även inom den privata tjänstesektorn får detta en motsvarande stimulans. Vårt förslag till nedsättning av arbetsgivar och egenavgifter beräknas kosta 2 miljarder kronor, 2000 Den aviserade nedsättningen riktar sig till alla sektorer och i första hand till små och medelstora företag. Jag vill understryka att alla de förslag som vi har ställt oss bakom har finansierats fullt ut. De är också godtagbara ur fördelningspolitisk synpunkt. Vi är alltså beredda att satsa stora pengar till de små och medelstora företagen. Vi kommer också att satsa över 1 000 miljoner kronor på bilindustrin för att stimulera den inhemska aktiviteten. Det kommer vi att finansiera genom att höja inkomstskatten med 800 kr för oss som har det gott ställt. Fru talman! När jag är ute på möten är det ofta människor som ställer frågan: Hur skall jag kunna vara med och bidra till att minska arbetslösheten, jag som har en bra lön och jag som har ett arbete? Det är bl.a. detta som vi socialdemokrater har ställt oss bakom. Fru talman! Det finns mycket mer i betänkandet, men jag nöjer mig med detta och yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! De skattesänkningar som ni föreslår kommer ni att ta igen med råge, Anita Johansson, vilket jag nämnde i mitt tidigare anförande. Utan en gnutta självkritik tar Anita Johansson upp det förhållandet att Socialdemokraterna i valrörelsen lovade att arbetslösheten skulle sjunka med 5 % snabbt om ni fick regeringsmakten. Efter halva mandatperioden har vi en rekordhög arbetslöshet, och den stiger. Varför vill ni inte inse att den förda politiken leder fel? Varför tar ni inte konsekvenserna av era misslyckanden? Hur kan Anita Johansson i denna situation vara med och fatta beslut om att höja produktionsskatten på el, vilket leder till färre jobb? Vi hörde under debatten om arbetsmarknadspolitiken att de 1 800 anställda i Vargön Alloys i Vänersborg kan förlora sina jobb på grund av det förslaget. Varför utökar ni i denna situation den tid som arbetsgivaren skall betala sjuklön med 14 dagar? Det är en indirekt skattehöjning på flera miljarder för alla företagare. Och det är synnerligen allvarligt för små och medelstora företag.
Fru talman! När vi socialdemokrater återfick regeringsansvaret hösten 1994 fick vi ta hand om ett land i ett moras som man kallar det. Bl.a. hade K. G. Svenson varit sakkunnig i Finansdepartementet under tiden. Vi har i dag hört Erik Åsbrink redogöra för hur ränteutvecklingen såg ut under den tiden, hur budgetunderskottet såg ut, om hur arbetslösheten steg, men jag skall inte upprepa dessa siffror. Vad gjorde ni moderater när ni var i regeringsställning? Jo, ni sänkte skatterna för höginkomsttagare och andra. Men ni brydde er inte ett dugg om de arbetslösa. Det som vi har gjort sedan vi fick tillbaka regeringsmakten är att försöka få ordning på det här landets ekonomi. Och äntligen kan vi se ett litet ljus borta i tunneln, K. G. Svenson. Man skulle kunna säga: Surt sa räven om rönnbären. Vi lägger nu fram en proposition på riksdagens bord där vi föreslår ordentliga skattesänkningar för små och medelstora företag. Vi föreslår rejäla subventioner, eller vad man skall kalla det, till svensk bilindustri för att vi skall få fart på den. Vi sänker skatten för husköp. Jag tycker att K. G. Svenson verkar vara allmänt sur och litet störd över att vi socialdemokrater tillsammans med Centern nu lägger fram så här många bra förslag för svensk industri och svensk företagsamhet på riksdagens bord.
Fru talman! Jag är inte sur. Jag är allvarligt oroad för de hundratusentals människor som är arbetslösa och som vill ha ett jobb i dag. Arbetsmarknadsministern sade i sitt anförande att ett av de viktigaste kriterierna för ett jobb var att man skulle kunna leva på sin lön. De skattehöjningar på 80 miljarder som ni har genomfört under denna tid har ju inneburit att alltfler människor inte kan leva på sin lön eller sin pension efter skatt. Vad gör Anita Johansson åt detta? Det är ju ett allvarligt samhällsproblem. Hur skall ni åstadkomma dessa förändringar med dessa förslag? Var kommer de nya jobben med era förslag? Ni har ju plockat in skatter. De frågor som jag ställde till Anita Johansson om det var stora skatter som påverkade jobben direkt på företagen fick jag inget svar på. Märk väl att valvåren 1994 och när vi lämnade regeringsmakten tillkom tusentals jobb per vecka. Nu förlorar vi tusen jobb i veckan.
Fru talman! Jag trodde att K. G. Svenson hade klart för sig att en stark ekonomi faktiskt är en förutsättning för att man skall kunna bekämpa arbetslösheten. Det är det som vi gör just nu. Jag kanske inte är som alla andra, men jag tycker att det är mycket bra att vi har fått denna proposition och att vi är här mitt i juli för att diskutera dessa bra förslag som har kommit från vår regering. Jag går inte på - och det tror jag inte att svenska folket heller gör - Moderaternas skattesänkarpolitik. När man studerar era dokument och motioner kan man konstatera att det inte bara är fråga om de 60 miljarderna som jag talade om i mitt anförande, utan det handlar om 250 miljarder i skattesänkningar, och det handlar om åtskilliga miljarder i skattesänkningar ute i kommunerna. Hur skulle vår välfärd se, hur skulle skolan se ut, hur skulle barnomsorgen se ut, och hur skulle äldreomsorgen se ut om det blev en moderat skattepolitik som fick styra? Jag är glad över att ni inte är riktigt ensamma på högerkanten.Anf. 177 KARIN PILSÄTER replik Fru talman! Det är bra att åtminstone Anita Johansson från majoritetssidan tycker att det är bra att vi jobbar här. Det är i varje fall någon. Jag tycker också att det är bra. Och jag tycker att det hade varit ännu bättre om det hade varit litet mer substans i det som Anita Johansson inledde med, nämligen att ni nu går från ord till handling i ett konkret program. Nedsättningen av stämpelskatten vid fastighetsöverlåtelser och förändringarna av beskattningen på bilar är väl knappast ett konkret program för att knäcka massarbetslösheten. Det hoppas jag verkligen att Anita Johansson inte tycker. Jag hoppas att hon tycker att det är en ganska liten del i det hela. Anita Johansson sade att det i alla fall finns två partier som vill något, nämligen Centerpartiet och Anita Johansson: Vad vill Centerpartiet och Socialdemokraterna när det gäller dubbelbeskattningen, och vad är det ni vill när det gäller tjänstesektorn? I propositionen står det nämligen bara om utredningar som skall genomföras.

Fru talman! Jag sade ungefär som jag sade i mitt tidigare anförande: Surt sade räven om rönnbären. Vi har faktiskt sagt att vi skall lägga 3,5 miljarder kronor på dubbelbeskattningen. Vi kommer att lägga 1 miljard kronor för att se till att det blir omsättning på de svenska bilarna här i landet. Vi kan i dag konstatera att vi faktiskt får beröm i en annons i Dagens Industri i dag för att vi nu går från ord till handling när det gäller just småföretagarna och dubbelbeskattningen och annat enligt ett papper som jag just fick från Sverre Palm. Det kan väl vara något att suga på.
Fru talman! Lindebergs revisionsbyrå, som har satt in den här annonsen - jag har inte läst tidningen, men jag har fått annonsen i ett brev - kanske inte är lika bra som vi som är litet mer tränade att läsa propositioner att se skillnad mellan vad som är konkreta förslag, vad som är beslut och vad som är aviseringar. Vi har ju inte sett något. Jag återkommer till min fråga: Vad är det ni vill? Det måste ni väl ändå veta. Jag tycker inte att man kan säga att det innebär att man vidtar stora åtgärder genom att sänka bilaccisen, vilket leder till en ökad omsättning av bilar. Det är knappast några stora subventioner, som Anita Johansson sade, till svensk bilindustri. Om det vore så skulle det vara ett bra ämne för att minska företagsstödet. Vi har även andra förslag. De blev noggrant genomgångna i de andra utskotten under våren. Till sist vill jag bara påpeka att sänkningen av stämpelskatten är enligt regeringens proposition ägnad att driva upp fastighetspriserna. Det står uttryckligen där, så jag hoppas att det är hela regeringspartiets åsikt.
Fru talman! Som jag sade tidigare tycker jag att det är många bra förslag i den proposition som vi nu behandlar. Jag har upplevt under hela debatten att framför allt företrädarna för trekoalitionen Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har varit sura. Det är kanske därför att man i en annons i Dagens Industri talar om att vi nu går från ord till handling och gör någonting åt sysselsättningen. Många av förslagen, som just rör skattepolitiken, tror och hoppas jag skall främja sysselsättningen i vårt land.
Fru talman! Jag har fem frågor till Anita Johansson. För det första: Är det rimligt att en utebliven höjning av brytpunkten skall finansiera sänkningen av beskattningen av förmånsbilar? För det andra säger utskottsmajoriteten att utskottet ser avvägningsproblemen mellan efterfrågestimulans och fortsatt budgetsanering som mycket svåra att lösa. I propositionen nämns tre åtgärder för att förbättra efterfrågesituationen: försäljningskatten på motorfordon avskaffas, förmånsbeskattningen av tjänstebilar sänks och stämpelskatten reduceras. Finns det inte någon anledning att vidta några ytterligare åtgärder för att öka efterfrågan? Är det inte onödigt att sänka socialavgifterna för alla företag? Borde man inte begränsa? Nu får även storföretag, de som inte behöver det, en nedsättning av socialavgiften. Är det nödvändigt? När det gäller stämpelskatten är det så som Karin Pilsäter säger, att ändringen är till för att höja priserna på begagnatmarknaden, för att minska avståndet mellan nyproduktion och äldre hus. Där har nog Anita Sedan råder jag Anita Johansson att läsa resten av annonsen i Dagens Industri. Där står om arbetsrätten och även om andra saker. Ställer sig Anita Johansson bakom också de delarna i annonsen? Man får lov att vara väldigt försiktig med vad man tar till sig och vad man får beröm för.
Fru talman! Jag tycker att det hade varit klädsamt om Per Rosengren hade läst på förslagen litet noggrannare. Jag tycker att det var bra att Vänsterpartiet hösten 1994 var med oss socialdemokrater och ställde upp för den politik som vi då lade fast i kammaren. Det hade också varit klädsamt om Vänsterpartiet någon gång hade kunnat vara med oss och fattat litet impopulära beslut. Jag ställer naturligtvis inte upp på det som står i annonsen om arbetsrätten, men jag tänkte ändå att jag skulle tala om att det finns företagare som tycker att vi går från ord till handling. Jag ställer mig givetvis bakom det som Göran Persson i dag sade när det gäller arbetsrätten.
Fru talman! Jag förstår inte vad Anita Johansson menar med att vi inte ställer upp på impopulära beslut. De beslut om 14 miljarder som vi var med om att fatta i saneringsarbetet var verkligen ganska tuffa. Det har lagt grunden för saneringen av statens finanser. Jag vill också påpeka att det står i den annons som Anita Johansson har tillgång till att det var bra att man tog sitt förnuft till fånga när det gäller momsinbetalningarna. Där köpte ni vårt förslag. Det är bra. Det finns ytterligare saker i propositionen där ni har gått oss till mötes. Det är bra. Det gäller t.ex. socialavgifterna. Men ni har inte gått oss tillräckligt till mötes. Ni kunde förändra era förslag ytterligare så att ni kom närmare oss. Det skulle vara bättre för sysselsättningen. Ni borde komma med någonting som gör att vi får en bättre efterfrågan i landet. Då får vi också efterfrågan på arbetskraft och tar itu med sysselsättningsproblemen i landet.
Fru talman! Då kanske vi gemensamt kan jobba vidare. Jag tycker att det viktigaste nu är att vi alla gör så gott vi kan och använder våra kloka huvuden till att få bukt med den stora arbetslösheten. Det är det den här debatten och besluten i dag handlar om.
Fru talman! Det var trist att Anita Johansson inte har fler repliker. Jag ville kommentera det miljövänliga i bilskatteförändringarna. Sänker man försäljningsskatten på bilar gynnar det naturligtvis större och tyngre bilar, och klodioxidutsläppen ökar. Det är vad som tyvärr händer just nu. Jag hade tänkt fråga Anita Johansson någonting betydligt viktigare. Hon säger i sitt anförande att skatter har stor betydelse för sysselsättningen. Det var bra sagt, och jag delar den inställningen. Men jag skulle vilja fråga Anita Johansson - det kan hon tyvärr inte svara på - om hon tror att de framlagda förslagen verkligen leder till ökad sysselsättning. Jag var i mitt anförande något pessimistisk och tveksam till att det blir så. Det skulle ha varit intressant att höra den optimistiska prognosen över hur många jobb dessa framlagda skatteförslag skulle ge Sverige.
Fru talman! Det blir inte mycket av debatt då den man begär replik på har slut på taletiden. Men jag skall ändå säga något kort om dubbelbeskattningen av aktier. När riksdagen beslutade år 1990 att ta bort dubbelbeskattningen gjorde man det efter grundliga överväganden. Det var lämpligt att få en enkelbeskattning. Men sedan kom man genom ett beslut ifrån den lagstiftningen, vilket inneburit att man beskattar sådant kapital med 51 %, jämfört med 30 % skatt på risksparande i bank. En sådan skattelagstiftning försvårar självklart för företagen att få in riskkapital. Vid en expansion behövs det för att skapa nödvändiga arbetstillfällen. En annan negativ effekt av dubbelbeskattningen är inlåsningen. Det är i allra högsta grad angeläget att få till stånd en sådan situation där man kan flytta medel för investeringar mellan gamla branscher och företag med större framtidsmöjligheter. I motsats till vad som anförs i propositionen gäller inlåsningseffekterna i stor utsträckning de stora och vinstrika börsföretagen. Den fråga som vi får återkomma till och som jag ville ställa till Anita Johansson är: Anser socialdemokraterna verkligen att inlåsningseffekterna och andra negativa effekter med dubbelbeskattningen enbart gäller onoterade bolag? Det får vi återkomma till. Regeringen förutskickar i propositionen att man skall återkomma med förslag om lättnader av dubbelbeskattningen för onoterade bolag i januari 1997. Men detta är inte tillräckligt. Vi kristdemokrater anser att riksdagen snarast bör fatta beslut om avskaffande av dubbelbeskattningen för samtliga bolag. Detta är finansierat i våra ekonomiska motioner.

Fru talman! Den svenska ekonomin måste vårdas. Varför det? kanske någon undrar. Jo, Sveriges ekonomi lägger grunden för att få fram resurser som kan stimulera näringslivet och därmed tillväxten. Att vårda svensk ekonomi är den viktigaste förutsättningen för att framgångsrikt kunna bekämpa arbetslösheten. Om inte budgetunderskottet elimineras och inflationen fås ner kan vi inte förvänta oss att vare sig skattesänkningar eller utgiftsökningar får avsedd effekt varken för sysselsättningen eller för tillväxten. Skattesänkningar och utgiftsökningar leder då bara till högre räntor och sämre betingelser för hela den svenska ekonomin och därmed färre jobb. Förtroendet för svensk ekonomi håller på att återupprättas. Det får inte på något sätt äventyras. Det är nu särskilt viktigt att den nedåtgående räntetrenden inte motverkas och att vi åstadkommer uthållig balans i statens finanser. Centerpartiet och Socialdemokraterna har under ett drygt år samarbetat omkring den ekonomiska politiken. Samarbetet har varit framgångsrikt, det får vi allt fler bevis på. Alla de som har skanderat ut sitt misstycke kan nu konstatera att viktiga resultat har uppnåtts. Sedan det ekonomisk-politiska samarbetet inleddes i april förra året har t.ex. räntorna gått ned med omkring 3,5 procentenheter och kronan stärkts med 15-20 procentenheter gentemot EU-valutorna. Alla låntagare, företag såväl som hushåll, tjänar på den här utvecklingen. Investeringsviljan stimuleras, och vi alla innehavare av svenska kronor har blivit rikare i förhållande till vår omvärld. Inflationen ligger nu på en mycket låg nivå. Det är utomordentligt viktigt att vi kan bryta den trend med alltför höga inflationstal som Sverige har haft alltför länge. Det centrala är att vi i fortsättningen också kan kontrollera inflationsutvecklingen. En viktig förutsättning för detta är att löneökningarna generellt sett blir måttliga för att bättre stämma överens med vår tillväxttakt och med löneutvecklingen i våra främsta konkurrentländer. Annars riskerar fler anställda att förlora sina jobb. Centerpartiet går nu vidare tillsammans med socialdemokraterna med målet att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Det är ett djärvt men nödvändigt mål för att kunna vända utvecklingen för alla människor som i dag känner misströstan och förtvivlan. Sysselsättningspropositionen löser inte problemen med arbetslösheten helt och hållet, men den är ett första steg till ökad sysselsättning, ökat företagande och ökad framtidstro. I dagens sysselsättningspaket satsar vi på företagen och företagandet bl.a. genom att arbetsgivaravgiften sänks med 5 % på en lönesumma upp till 600 000 kronor. Vi föranstaltar om lättnader i dubbelbeskattningen för de onoterade bolagen, vilket kommer att stimulera riskkapitaltillförseln i landet. De sänkta arbetsgivaravgifterna i kombination med de sedan tidigare beslutade energiskattehöjningarna och förslaget i denna proposition om en avfallsskatt innebär en milstolpe i svensk politik, enligt mitt förmenande. Skatteväxlingen slog igenom i det politiska arbetet. Centerpartiet skall göra allt för att Sverige skall gå längre och längre i detta avseende. Vi vill vidareutveckla och fullfölja arbetet med att skapa ett samhälle med både ekonomisk och ekologisk helhetssyn. Kretsloppssamhället rymmer tillväxt och en betydande del av de nya jobb som vi så väl behöver i landet. Så till några konkreta s.k. skarpa förslag i övrigt, som Anita Johansson på ett förtjänstfullt sätt har redovisat för. Stämpelskatten vid förvärv av fast egendom och tomträtter nedsätts temporärt för att stimulera en ökad rörelse på fastighetsmarknaden. Bilaccisen - försäljningsskatten - avskaffas och växlas över i höjd fordonsskatt, vilket självfallet stimulerar nybilsförsäljningen och därmed en förnyelse av bilparken som är en av Europas äldsta i genomsnitt. Tjänstebilsbeskattningen förändras och kommer att innehålla en rörlig kostnad för privat körning, vilket är en bra miljöåtgärd. Den totala beskattningen sänks dessutom något. I samband med vårpropositionen började rykten att florera om att O och OTC-listade aktier skulle förmögenhetsbeskattas. Det slås i denna proposition fast att så inte blir fallet. För oss centerpartister har det hela tiden varit en självklarhet att så inte skulle vara fallet. De åtgärder som föreslås är finansierade fullt ut. Dessa åtgärder tillsammans med offensiva miljösatsningar och en delvis ny arbetsmarknadspolitik där t.ex. kommunerna ges ett betydligt större inflytande i arbetslöshetsbekämpningen, vilket för övrigt är en decentraliseringsåtgärd, ger förutsättningar för en ökad sysselsättning och tillväxt i Sverige. Jag är fullständigt övertygad om att ord måste övergå i handling för att vi skall ha en chans att pressa tillbaka arbetslösheten. Det finns dessvärre inga patentlösningar, men för den skull tänker vi i Centerpartiet inte sticka ned huvudet i sanden. Vi är glada över att vi har kunnat medverka till att konkreta åtgärder nu vidtas som ett första steg på rätt väg. Hädanefter skall dessutom arbetsmarknadsläget stämmas av varje halvår. Dessa avstämningar kommer vi att ta på största allvar.

Fru talman! Anser Eskil Erlandsson och Centerpartiet att detta med stämpelskatten är det mest effektiva sättet att använda 2-3 miljarder kronor på för att öka efterfrågan i samhället? Hade det inte varit bättre att begränsa nedsättningen av de sociala avgifterna för företag med upp till 50 anställda och på det sättet se till att periodiseringsfondavsättningen fick ligga kvar på 25 % för enskilda firmor och handelsbolag? Hade man då inte mera gynnat små och medelstora företag än det "läckage" som ni nu står bakom?
Fru talman! När det gäller stämpelskatten är det konstaterat att omsättningen på fastighetsmarknaden har varit extremt låg under ett antal år, vilket har gjort att många av de branscher som är beroende av att det är omsättning på fastighetsmarknaden inte har fått den omsättning i sina företag som de har haft under tidigare decennier när omsättningen har varit normal. Jag tänker då på hantverksyrket. När någon byter bostadsrätt, lägenhet eller ett hus krävs det en hel del större och mindre åtgärder. Samma sak gäller för komplettering av möbler och liknande. Självfallet påverkar sådana saker. Ur den synvinkeln är detta alltså ett skarpt förslag som jag tror kommer att bidra till en ökad sysselsättning. När det gäller de sociala avgifterna kan man konstatera att vi måste ha lagar beslutade av denna kammare som är utformade på ett sådant sätt att de är lätta att kontrollera och hantera både för de myndigheter som arbetar under regering och riksdag och för de företag och organisationer som skall tillämpa lagstiftningen. Detta är alltså förutsättningen som vi har att arbeta utifrån när vi skapar lagar på skatteområdet och på andra områden.
Fru talman! Vi får väl tro att detta med stämpelskatten kan komma att påverka. I första hand handlar det om priserna på begagnat. Vårt förslag att man skall befria de första 40 000 kronorna från egenavgifter när det gäller enskilda firmor och handelsbolag skulle lätt finansieras. Det är ett mycket enkelt förslag som tidigare har lagts fram här i kammaren.

Fru talman! Vi får alla ofta brev från människor och företagare runt om i vårt land. Alla har de något som de vill framföra. Jag tänkte bara vidarebefordra innehållet i ett av dessa brev till Eskil Erlandsson. Brevet kommer från en kvinnlig företagare i Huddinge som ligger i närheten av där jag bor. Hon skriver: "Det är med stor förtvivlan, irritation och en känsla av hopplöshet jag författar detta brev. När skall landets politiker förstå att beslut rörande företagande måste fattas med utgångspunkt från förståelse för och insikt i hur företag har det? Skall vi förväntas bidra till ekonomisk tillväxt och skall vi våga nyanställa och växa måste spelreglerna vara sunda." Sedan fortsätter brevskriverskan att berätta om de nya momsinbetalningsreglerna som gör att man måste jaga pengar för att betala moms i stället för att jaga kunder så att man kan expandera och anställa fler människor: "Omsättningsgränsen höjs och debatten tystnar. Många av mina kollegor andas ut men de tänker då inte på: Vem garanterar att inte gränsen inte sänks igen? Det framgår mycket tydligt att de av Sveriges politiker som är beredda att säga ja till en höjd gräns inte anser principen vara mer fel än att den kan gälla för vissa. Det skrämmer mig." Sedan ställer brevskriverskan frågan till mig: "Vad råder du oss att göra för att snarast få en förändring till stånd för att återfå de gamla reglerna?" Det är denna fråga som jag skulle vilja vidarebefordra till Eskil Erlandsson och Centerpartiet. Vad råder ni den här kvinnan till?
Fru talman! När det gäller småföretagsamheten vill jag påstå att jag känner den verksamheten ganska så väl inifrån. Så över till den konkreta frågan om momsinbetalningarna. Det är i sig inget självändamål att förändra de inbetalningsregler som har gällt sedan tidigare. I motsats till en del andra partier här i kammaren ser vi ju till att finansiera de förslag som vi ställer upp på. Så var det när förändringen genomfördes när det gällde steg 1. Vi var alltså tvingade att plocka fram pengar för att finansiera de åtgärder som vi och socialdemokraterna ville genomföra. Det blev ju sådana konsekvenser, speciellt för små företag, att vi fick ta litet tillbaka. Vi lyckades hitta pengar så att vi kunde genomföra förändringar och lindringar i inbetalningsreglerna för de mindre företagen. Självfallet skulle jag vara den förste att önska att vi kunde gå tillbaka till det gamla. Men i motsats till en del andra partier här i kammaren vill vi finansiera de förslag som vi ställer oss bakom, och det kan vi inte med det statsfinansiella läge som är för närvarande i landet.
Fru talman! I stället för att inveckla mig i några mer debatter här skall jag be att få önska er alla en trevlig sommar och hälsar från Anita Johansson.
Fru talman! Jag skall också begränsa mig. Men jag antar att Eskil Erlandsson står bakom de förslag som ligger. Vi kanske från honom och Centern kan få den optimistiska prognos som jag efterlyste från Anita Johansson. Hur många nya jobb tror ni att de skatteförslag som ni nu står bakom kommer att ge?
Fru talman! Jag avstår från spekulationer i det hänseendet, för oaktat om jag eller någon annan gör ett uttalande i frågan blir det nämligen inget annat än spekulationer. Men vi skall trots allt skapa förutsättningar för ett ökat företagande och tillväxt i landet med de skarpa förslag som framläggs. När jag ändå har ordet skulle jag emellertid vilja passa på att fråga Ronny Korsberg hur han kan påstå att det inte innebär någon miljöförbättring att mönstra ut den gamla bilparken, som ju är ett av förslagen i propositionen.
Fru talman! Jag konstaterar att Eskil Erlandsson är en försiktig general. Han är kanske inte så optimistisk som Anita Johansson var. Han kanske snarare tillhör den falang som jag själv tillhör och är något tveksam till om förslagen egentligen får den avsedda effekten. Jag hinner nog tyvärr inte utveckla tanken på miljövänligheten i förslaget.

Fru talman! Regeringen föreslår i propositionen en nedsättning av sociala avgifter. Det innebär ju i sig ett erkännande av det som för många är en självklarhet, att höga skatter i sig motverkar tillkomsten av jobb. Den sänkning av arbetsgivaravgiften som föreslås är så liten att den knappast kommer att få någon markant effekt i termer av nya jobb. Maximalt innebär förslaget en sänkning av företagens skatter, oavsett storlek, med 30 000 kr per år och maximalt 9 000 kr för egenföretagare. Denna lindring är så marginell att småföretagare inte kommer att få råd att nyanställa. För större företag är sänkningen ännu mer marginell, eftersom företagen samtidigt med detta får sänkt avsättningsmöjlighet till periodiseringsfond. Slutsatsen för min del blir att dessa förslag knappast leder till fler arbeten. Centerpartiet att denna sänkning räcker för att stimulera till nyanställningar och att det inte bara innebär litet mer pengar i fickan på företagarna? Vill ni verkligen inte gå längre än så?
Fru talman! Självfallet hade vi önskemål om att gå längre på den inslagna vägen, bl.a. att fullfölja skatteväxlingen mera fullt ut, så att säga. Men jag måste säga till Michael Stjernström, precis som jag sade till Karin Pilsäter tidigare, att i motsats till en del andra partier finansierar vi de åtgärder och de förslag som vi står bakom. I det här fallet har det alltså inte varit möjligt att finna en större finansiering så att vi kan gå vidare med det som vi i sak och i sig skulle vilja fullfölja.
Fru talman! Då tycker jag att Eskil Erlandsson och jag skall vara överens om att gå vidare på den här vägen och arbeta för att få kraftfulla stimulanser i framtiden, för det här är bara början. Jag tror personligen inte att det kommer att leda till nyanställningar, men det är i rätt riktning. Det som Eskil Erlandsson sade, att det inte finansieras av de andra partierna, är ju rent nys, för det finns ju finansieringar också i de andra partiernas motioner. Jag kan bara tala för kristdemokraterna och vi har finansierat andra modeller i vår motion. En annan fråga som jag tänkte ta upp med Centerpartiet är stämpelskatten. Regeringen föreslår en tidsbegränsad nedsättning av stämpelskatten. Men det stora problemet på fastighetsmarknaden, som inte regeringen nämner med ett ord i detta sammanhang, är de kraftigt ökade taxeringsvärdena i kombination med höjd fastighetsskatt. Detta förhållande har en klart dämpande effekt på priserna på fastigheter. Regeringsföreträdare har i riksdagen flera gånger lovat att man skall se över fastighetsskattens effekter. Översynen skulle vara klar senast den sista juni 1996. Så har inte skett. Nu säger skatteminister Thomas Östros att det kommer ett förslag först till hösten. Detta är ytterligare ett bevis på regeringens uppskovsoch långbänkspolitik. Det är till föga tröst för de människor som nu tvingas sälja sina hus att det blir något lättare att sälja husen i och med att regeringen föreslår en sänkt försäljningsskatt. Ett av skälen i propositionen för att temporärt sänka stämpelskatten är en ökad omsättning av fastigheter. Jag vill mot denna bakgrund ställa en fråga till Centerpartiet: Vad är enligt er uppfattning problemet på fastighetsmarknaden? Är det en låg omsättning av fastigheter eller är det att fastighetsskatten är för hög?
Fru talman! Jag sade i mitt anförande, Michael Stjernström, att skatteväxlingen i och med denna proposition slog igenom i det praktisk-politiska arbetet. Centerpartiet skall göra allt för att Sverige skall gå längre och längre i detta avseende. Vi vill vidareutveckla och fullfölja arbetet med att skapa ett samhälle med både ekonomisk och ekologisk helhetssyn. Detta sade jag mitt anförande och det står jag alltså för. När det gäller fastighetsskatten konstaterade ju Michael Stjernström själv att det kommer ett förslag i höst för det första. För det andra tycker jag att Stjernström och jag kan vara överens om att en sänkning eller förändring av fastighetsskatten absolut inte är någon sysselsättningsfråga, vilket däremot stämpelskattenedsättningen kan vara.

Fru talman! Vi behöver i vårt land fler företagare som vill och vågar starta och driva företag samt anställa medarbetare. För att Sverige åter skall bli framgångsrikt och kunna hävda sig i den internationella konkurrensen krävs det att företag och människor får möjligheter att växa av egen kraft. Skall vi komma till rätta med en situation där allt fler människor riskerar att permanent slås ut från arbetsmarknaden, måste förnyelse och förändringar genomföras som underlättar företagande och anställning. Regeringen har misslyckats med arbetslösheten. Nivån stiger dag för dag, vecka för vecka. Trots all retorik om sysselsättningens betydelse har regeringen fört en politik som direkt motverkar tillkomsten av arbeten. För alla dem som i dag står utanför arbetsmarknaden - människor som oroar sig för hot om varsel eller uppsägning, unga, invandrare och andra som lever i osäkerhet inför framtiden - är det viktigt att riksdagen fattar konkreta beslut om åtgärder som ökar deras möjligheter att få arbete. Det gäller förändringar som stimulerar den tillkomst av fler arbeten i det privata näringslivet som är själva förutsättningen för minskad arbetslöshet. Vi moderater ser kampen mot den totala arbetslösheten som utgångspunkten för våra förslag, och vi anser att det är bråttom. Därför kräver vi snabba åtgärder som befrämjar tillväxt och tillkomst av arbeten i företagen. Socialdemokraterna vill ha ökade satsningar på arbetsmarknads och utbildningsområdena samt miljardprogram för att dölja den öppna arbetslösheten. Man är så låst av LO att man inte förmår att angripa de riktiga grundproblemen bakom krisen. Till skillnad från regeringen angriper vi moderater orsakerna till arbetslösheten - de höga skatterna, de rigida arbetsrättslagarna och de hämmande regleringarna som kväver företagande, tillväxt och arbete. Det är människors trygghet som står på spel. Vi vill ge dem som i dag är arbetslösa en chans att få arbete genom vårt förslag om arbetsrätten. Det är de arbetslösa som i dag inte har någon arbetsrätt som vi månar om. Det är deras trygghet och framtidstro det handlar om. Socialdemokraternas obenägenhet att ändra i rigida regler stänger ute människor från arbetsmarknaden och försämrar deras trygghet. Regeringen har några förslag som går i rätt riktning. Men skattesänkningar på vissa områden kombineras med skattehöjningar på andra, så att slutsumman blir en ytterligare höjning av skatterna med 1 miljard. Åtgärder för att riva hindren mot nya arbeten saknas, och nödvändiga förändringar av arbetsrätten förbises helt. De tre borgerliga partierna i denna riksdag vill skapa goda villkor för företagande. Vår gemensamma grundsyn i näringsutskottet är att det är ett starkt och växande näringsliv som utgör grunden för tillkomsten av arbeten och därmed också förutsättningen för en bemästring av arbetslösheten. Hinder som i dag finns för redan befintliga företag att växa och bli större måste tas bort. Samtidigt måste tillkomst av arbeten i tjänstesektorn och i nya arbetssektorer stimuleras. Det är en lång rad anpassningar till dagens omvandlingssituation som måste genomföras, för att vårt land skall komma upp ur den vågdal socialdemokratisk politik har fört oss ned i. De stora företagen utgör en omistlig drivkraft för den svenska ekonomin. Deras konkurrenskraft är avgörande också för många mindre företag som är underleverantörer och direkt beroende av storföretagens förmåga att hävda sig i den internationella konkurrensen. I det perspektivet är de negativa effekterna på sysselsättningen som beslutet om produktionsskatterna på el innebär ytterst beklämmande. Direkt stötande är tankarna på en förtida avveckling av kärnkraften, något som skulle leda till försämrad ekonomi, försämrad miljö, minskad välfärd och utslagning av företag och arbeten, i synnerhet i områden som är beroende av elintensiv industri. Förtida avveckling av kärnkraften är den mest destruktiva regionalpolitik man kan tänka sig. Om man med berått mod slår undan benen för våra basindustrier i Norrland och Bergslagen kan ingen regionalpolitik i världen kompensera skadorna. Samtidigt som storföretagens konkurrenssituation måste värnas är det i mindre företag som de nya arbetena förväntas kunna öka. Det handlar både om redan befintliga företag, som måste få ökade möjligheter att växa, och nya företag. Regeringens förslag om program för småföretagsutveckling är inte alls konkret och saknar en sammanhållen strategi för förnyelse och förbättrade förutsättningar för företagande och arbete - det som är utgångspunkten för de förslag vi moderater har lagt fram. I propositionen föreslås vidare att 1 miljard kronor skall avsättas till en fond som Statsrådsberedningen skall förfoga över för samarbete och utveckling inom Vi moderater har sedan länge en långsiktig strategi för att främja självständigheten, demokratin, marknadsekonomins utveckling och en förbättring av miljön i de nya demokratiska länderna runt Östersjön. Detta framgick redan i vårt budgetförslag från januari 1995. Vi anser att svenskt stöd till våra nära grannar runt Östersjön är en alltför viktig fråga för att reduceras till statliga subventioner av sysselsättningsskäl i Socialdemokraterna bedriver AMS-politik i stället för tillväxtpolitik. Men socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik och socialdemokratiska miljardprogram gör bara Sverige fattigare. Det ökar otryggheten för människorna i vårt land. Det finns bara en verksam strategi för minskning av arbetslösheten, och det är att skapa förutsättningar för tillväxt, ett starkt växande svenskt näringsliv och fler riktiga arbeten. Skall vi kunna pressa tillbaka arbetslösheten krävs det förnyelse och anpassning till den omvandlingssituation vi i dag befinner oss i. Det innebär att kraftfulla förändringar måste genomföras inom finans-, skatte-, arbetsmarknads-, utbildnings och näringspolitikens områden. De förslag vi moderater har lagt fram på dessa områden syftar alla till att förbättra utvecklingsmöjligheterna för nya och redan verksamma företag, för att därmed öka människors möjlighet att få arbete. Det som är viktigast av allt är att ändra attityderna till företagare och företagande. Det måste skapas en tillförlit inför framtiden hos dem som överväger att bedriva företagsverksamhet. Tillförlitliga, konkurrenskraftiga, goda regelsystem och tydliga budskap att det är viktigt och hedervärt att starta och driva företag, anställa och att tjäna pengar är grundförutsättningar för att nya arbeten skall komma till. Det är bara lönsamma företag som kan skapa de trygga jobben. Sverige måste bli ett land där företagare och företagande sätts i centrum.

Fru talman! Egentligen skulle det här avsnittet i debatten - det som i alla fall borde handla om villkoren för företagande - haft högsta prioritet. Det gäller frågor som de följande. Vilka faktorer är det som påverkar en anställd på Astra eller Ericsson, när hon har en affärsidé som hon funderar på att pröva i en egen verksamhet? Vad är det som får henne att ta steget ut i det okända och starta eget, eller att låta bli? Vilka drivkrafter finns det för den som äger ett företag som funnits i några år och nu har 15-20 anställda, att investera ytterligare och nyanställa? Hur resonerar Mattias, 28, som är färdig med sin utbildning, har erbjudande om ett jobb i Det Stora Företaget AB, men samtidigt har planer på att vidareutveckla sitt examensarbete i ett eget företag, tillsammans med kompisen? Vad är det som ligger bakom avgörandet när ledningen för det stora, internationellt etablerade företaget skall besluta om nyinvesteringen skall ske här i Sverige eller i något annat land där man har verksamhet? Riksdagens beslut om en stund hade kunnat bli sådant att det påverkar dessa människor, och andra i samma situation - i riktning mot företagande och investering, risker, mycket arbete och bekymmer, men också möjligheter, framför allt för de människor som kan få jobb i det nya eller växande företaget. Herr talman! Tyvärr blir det nog inte så. Majoritetens förslag ger inte det resultatet. Det är detta som är det centrala i Folkpartiets kritik: Regeringen förmår inte åstadkomma den nödvändiga förbättring av företagsklimatet som skulle ge oss nya jobb. Jag vet inte vem Reynoldh Furustrand och hans partikamrater tror sig kunna föra bakom ljuset genom att gång på gång skriva och säga att det är viktigt med bra villkor för företagen, utan att låta de vackra orden åtföljas av motsvarande åtgärder. Förvånansvärt nog verkar centerpartisterna nöja sig med dessa högtidliga deklarationer. Men dagens och morgondagens entreprenörer gör det uppenbarligen inte. Det här regeringsförslaget är alltså inget undantag när det gäller stora skillnader mellan ord och handling. "Det är viktigt att fler företag startar och fler företag växer" står det bl.a. i propositionen. "Det gäller att förbättra förutsättningar för enskilda att starta en rörelse och för små innovativa företag att växa", uttrycker man det på ett annat ställe. Men varför i fridens namn gör man då inte det, från regeringshåll? I några avseenden står texterna i särskilt tydligt motsatsförhållande till regeringens konkreta förslag, eller brist på förslag. "En viktig del av näringspolitiken handlar om att hindra onödig fastlåsning i gamla strukturer och företag", skriver regeringen t.ex. Det är precis vad dubbelbeskattningen åstadkommer. Kapitalet låses in i gamla företag i stället för att bli till riskvilligt kapital i nya och växande. Menar man vad man skriver borde man alltså inte nöja sig med att slopa dubbelbeskattningen i vissa företag. Det borde man göra omgående och fullt ut. "Dom små och medelstora företagens förmåga att övergå till flexibla arbetsorganisationer kommer att spela en viktig roll" står det några sidor längre fram. Hur går det ihop med oviljan att modernisera arbetsrätten? Sanningen är naturligtvis att det inte går ihop. Ord och handling stämmer inte överens. Nu finns det en del antydningar i rätt riktning, det skall erkännas. Men inte heller i de delarna är handlingskraft det första man kommer att tänka på. "Kommer att övervägas", "bör ses över", "en delegation skall tillsättas", " återkomma senare" är uttryck som kommer igen gång på gång. Folkpartiets viktigaste kritik är alltså dels att huvudinriktningen är fel - förslagen leder inte till riktiga jobb - dels att det saknas viktiga åtgärder för att förbättra företagarklimatet. Våra förslag till sådana åtgärder har redovisats i detalj tidigare i dag. Det handlar bl.a. om kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter, om en förenklad arbetsrätt, om att dubbelbeskattningen avskaffas för alla företag och om att de nya momsinbetalningsreglerna slopas. Den dag Socialdemokraterna och Centern överger sin tro på att politikerna kan administrera fram nya företag och riktiga jobb - eller t.o.m. locka fram dem genom vänliga formuleringar i tal och skrift - finns det alltså färdiga åtgärdsprogram att ta till. Den inriktning jag har redovisat för en liberal näringspolitisk finns formulerad i en avvikande mening i utskottets yrkande. Den handlar just om hur man skapar de goda villkor för företagandet som är nödvändiga för att vi skall få ett växande näringsliv och nya jobb. Den handlar bl.a. om avregleringsarbetet, som måste påskyndas, om förenklingar för tjänsteföretagen, om ändrade attityder till företagare och företagande och om en bättre fungerande konkurrens. De få konkreta förslag, herr talman, som näringsutskottet har haft att ta ställning till är det kanske inte så mycket att orda om. Programmet för småföretagsutveckling har en del förtjänster, även om man måste gå längre än vad regeringen har föreslagit när det gäller t.ex. just förenklingar för företagen. Men vi har alltså inte sett någon anledning att gå emot det regeringen trots allt har lyckats förmå sig till. Också här är det det som saknas som är det mest anmärkningsvärda. När det gäller programmet för Österjöregionen anser vi att det måste ske en prioritering bland insatsområdena. Annars blir det alldeles för splittrat. Vi menar att stödet i första hand bör gå till vattenrening, kärnsäkerhet och energieffektivisering. Om näringsutskottets del i diskussionen skulle inskränkas till att bara gälla just de här förslagen, skulle det nog inte behövas särskilt många minuter. Men vårt ansvar sträcker sig alltså betydligt längre än så, menar jag. Det handlar om att vara pådrivande när det gäller åtgärder som skall få fart på företagsamheten och leda till nya jobb i den privata sektorn - alltså det som den nuvarande regeringen så totalt har misslyckats med.

Herr talman! Vänsterpartiet välkomnar de program om tillsammans 3 miljarder kronor som regeringen föreslår för att ta landet ur sysselsättningskrisen. De föreslagna områdena - småföretagsutveckling, Östersjöregionen, och omställning till hållbar utveckling - synes mycket välmotiverade. När det gäller det sistnämnda programmet tycker vi att det är bra att regeringen fortsätter på den tidigare linjen. Hösten 1994 fick Vänsterpartiet nämligen igenom 100 miljoner kronor för samma ändamål. Det gav ca 300 varaktiga jobb. Vi är dock rädda för att programmet blir alltför begränsat. Vi vill bl.a. att ekologiskt inriktad utveckling inom trafik och VA sektorerna skall ingå i programmet. Därför yrkar jag bifall till reservation 64. Det stora jobbet blir nu att konkretisera dessa program samt att tillsätta de personella resurser som erfordras för att få positiva resultat. Man kan också konstatera att programmen hänger ihop. Ett ökat samarbete i Östersjöregionen påverkar exempelvis i högsta grad det svenska näringslivet, och skulle kunna bli en viktig injektion för småföretagsamheten. På samma vis förhåller det sig med programmet för omställning och hållbar utveckling. Resultatet av detta bör bli att svenska företag skaffar sig en god konkurrenssituation när det gäller att bygga en hållbar utveckling också i andra delar av världen. Regeringsförslagen är av naturliga skäl till stor del relativt långsiktiga. Även om man kan erhålla en del snabba effekter på sysselsättningen, bör man vara klar över att de stora effekterna kommer senare. Men riktigt genomförda med tillräckliga resurser kan dessa program naturligtvis utgöra en del av grunden för framtida näringsliv och sysselsättning. Regionen runt Östersjön har alla förutsättningar att bli en verkligt blomstrande region. Till mycket stor del är programmet för Östersjöregionen en fortsättning på det projekt, Inlandsovalen, som fackföreningsrörelsen i Herr talman! Vänsterpartiet ställer sig alltså bakom de föreslagna programmen för offensiv näringspolitik. Vi anser emellertid att det behövs en offensiv också på kort sikt för att klara målsättningen om halverad arbetslöshet till år 2000. Jag vill här kommentera två påståenden i proposition 222. På s. 5.5 säger regeringen: "En viktig del av näringspolitiken handlar om att hindra onödig fastlåsning i gamla strukturer och företag." På s. 5.9 säger regeringen: "Tillväxt och utveckling i samhällsekonomin skapas inte genom att använda någon särskild formel eller genom statliga stöd till företagare." Några rader längre fram står det: "Statens uppgift är att trygga de övergripande spelreglerna och att åtgärda olika former av marknadsmisslyckanden." Självklart handlar näringspolitiken också om att undvika inlåsningseffekter i gamla mogna strukturer och företag. Nya siffror visar ju också att det främst är IT-företag som nyanställer. Detta får dock inte innebära att exempelvis den traditionella svenska basindustrin förringas. Det är ändå på det viset att basnäringarna - gruvor, stålindustri, papper och massa samt sågverk och träindustri fortfarande är grunden för det svenska näringslivet. Basnäringarna måste dock hela tiden utvecklas. De senaste åren har inneburit ständig kris för träindustrin. Företag har slagits ut, nästan alla träindustrier har lagt sig på en miniminivå. Det gäller fönster, dörrar, trappor, lister, möbler, ja allt man kan tänka sig för den träindustri som är kopplad till husbyggnation. När det gäller träindustrin är statliga åtgärder nödvändiga. Man kan här tala om marknadsmisslyckanden i kombination med statlig sparpolitik. Träindustrin passar dessutom utmärkt in i det hållbara kretsloppssamhället. Jörgen Andersson har vid en interpellationsdebatt lovat att undersöka vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att undanröja de hinder som i dag finns för ökad svensk husexport till framför allt norra Tyskland. Jag kan för egen del fortfarande inte se någon annan modell än att staten tillsammans med banksystemet garanterar de eventuella ränteförluster som uppkommer. Förhoppningsvis blir denna garanti av övergående natur - när betalningsefterlevnaden blir likadan i övriga Europa som i Sverige. En sådan statlig satsning kan spela en viktig roll för småhusbranschens överlevnad och utveckling. Ur sysselsättningssynpunkt skulle en sådan åtgärd få mycket snabb effekt. Inom några år skulle arbetslösheten pressas ned rejält i stora delar av norra Skåne, Småland och Skaraborg för att nämna några regioner. Det vore alltså mycket väl använda statliga pengar. Men staten kan också på annat vis blåsa liv i träindustrin. Med något tiotal miljoner kronor skulle man tillsammans med privata intressenters egna insatser kunna vara med och bygga upp en ny, modern form av husproduktion. Denna produktion skulle också vara exportinriktad, men dessutom påverka utvecklingen mot ett bra och billigare boende i Sverige. En aktiv näringspolitik måste innehålla moment av direkta statliga satsningar. Dessa satsningar kan ske genom bl.a. Industrifonden och ALMI. Satsningarna kan med fördel bestå av delägande i ett inledningsskede varefter statens engagemang undan för undan avtar. Herr talman! I dessa tider borde statsmakterna engagera sig mer aktivt i näringslivets utveckling. Med ett stort antal projekt på mellan 1 miljon och några tiotal miljoner i många olika branscher skulle man kunna uppnå ett antal viktiga näringspolitiska mål och samtidigt med kraft pressa ned arbetslösheten. Det hade inte varit fel att satsa någon miljard även på ett sådant program. I ett litet land som Sverige måste det också vara staten som tar initiativet till investeringar i högteknologiska branscher. Enligt docent Anders Sjölund i liberala Nyhetsmagasinet behövs det ett stort antal halvledarfabriker för att klara framtidens behov av IC-kretsar såsom minnen och mikroprocessorer. Det är viktigt att sådana investeringar sker också i Sverige och inte bara på alla andra ställen runt omkring i världen. Regeringens förslag till långsiktiga åtgärder kombinerat med snabbverkande satsningar på exempelvis träbranschen betecknas vanligen som näringspolitik. Det är inom dessa ramar som näringsutskottet arbetar. Det står dock klart för oss alla att en framgångsrik näringslivsutveckling också påverkas av andra politikområden såsom finans och skattepolitik och inte minst Riksbankens räntepolitik. För högern är det emellertid fel med statlig näringspolitik. Näringspolitiken skall enligt den samlade högern skötas av företagen själva och marknaden. Enligt högern behövs ingen näringspolitik alls. I stället förordar man gamla lösningar som skattesänkningar för högavlönade och företag, ökad lönedifferentiering, lägre lägstalöner, svagare fackliga organisationer och möjligheter för företag att säga upp vem som helst när som helst. Man frågar sig om den samlade högern har någon som helst kontakt med verkligheten. Har t.ex. Karin Falkmer verkligen talat med någon småföretagare det sista halvåret? Har Karin Falkmer diskuterat med någon arbetare eller tjänsteman om turordningsregler och ökade löneskillnader? Själv har jag fortsatt att odla mina kontakter både med småföretagare och löntagare. Vad gäller småföretagarna hör jag nästan aldrig att problemet skulle vara den svenska arbetsrätten. Både arbetsgivare och löntagare ser det som naturligt och självklart med principen sist in - först ut. Problemen är enligt småföretagarna själva räntorna, riskkapitalet och framför allt den svaga efterfrågan på hemmamarknaden. Men den samlade högern tror framför allt på uppluckrad anställningstrygghet. Senast visas i en NUTEK-rapport att delaktighet för de anställda ger högre produktivitet och lägre sjukfrånvaro. Det är annat än gammal unken högerpolitik enligt principen vi här uppe och de där nere. Herr talman! Det är pinsamt att den samlade högern är så fyrkantig och så traditionell. Man kan verkligen vänta sig mer av de partier som krävt en särskild behandling av sysselsättningsfrågan. Nu har ni fått chansen, men ni står fullständigt tomhänta. Heder åt Centerpartiet som står pall mot dessa lockrop! Vänsterpartiet som stöder de tre långsiktiga programmen för en aktiv näringspolitik är däremot mycket kritiskt till vissa andra åtgärder som presenteras eller inte presenteras av regeringen och Centerpartiet. De glömmer nämligen den viktiga och avgörande roll som hemmamarknaden spelar. Skall man nå framgång med sin satsning på småföretag måste det också finnas en stabil efterfrågan på hemmamarknaden. Det är denna efterfrågan som är smörjmedlet för småföretagen. Den kan skapa intresse för utveckling och kunskapshöjning. Regeringen borde därför dra tillbaka de senaste sparförslagen. Den alltför restriktiva finanspolitiken hämmar efterfrågan, och därmed småföretagsamheten. Regeringen borde också förstå att även vanliga medborgare behöver stabila spelregler. Den eviga hetsen mot dem som blivit arbetslösa skapar knappast förtroende. Dessutom är det ytterst oroande att regeringen sätter så stor tillit till förändringar av arbetsrätt och lönebildning. Sverige blir knappast effektivare av otryggare arbetslivsförhållanden eller ökad lönespridning. Herr talman! I valrörelsen 1994 drev både socialdemokrater och vänsterpartister linjen att det behövdes stimulanser för hemmamarknaden. När vi nu rensat upp i det borgerliga konkursboet borde det vara dags att ta itu med arbetslösheten. För arbetarrörelsen är det ohållbart att ytterligare många år ha en total arbetslöshet på över 10 %. Jag vill därför avslutningsvis ställa några frågor till Socialdemokraterna och Reynoldh Furustrand. För det första. Är det inte dags att nu genomföra de löften som vi tillsammans gav i valrörelsen 1994? Det handlar främst om att stimulera hemmamarknaden. För det andra. Tror ni att vi kan lösa arbetslösheten utan en arbetstidsförkortning? För det tredje. Är socialdemokratin verkligen beredd att tillsammans med Centern luckra upp lagen om anställningsskydd?

Herr talman! "Vi kan inte lösa dagens problem med ett tänkande som ledde fram till dagens problem." Det är Albert Einstein som har sagt det. Nya jobb, nya jobb, nya riktiga jobb har jag hört dagen lång. Men vad "bidde" det - en tumme. Jag trodde att dagens debatt skulle bidra till ett nytänkande inom arbetsmarknaden. För att skapa nya arbetstillfällen behövs helt nya angreppssätt, inte bara gamla lösningar. Vi lever i ett dynamiskt samhälle som är i behov av en ekologisk omställning och en rättvis fördelningspolitik både socialt och miljömässigt. Mitt hopp står till att regeringen slår in på den gröna linjen med gröna jobb. Miljöpartiet tvekar inte. Vi vill satsa på nationella stimuleringsprogram och ett investeringsprogram för omställning av det svenska samhället till ett kretsloppssamhälle. Det är för övrigt precis vad Margareta Winberg har sagt - från avloppssamhälle till kretsloppssamhälle. Vad är då gröna jobb? Jag har gjort en inventering i landet och lyssnat med kommunerna om de satsar på gröna jobb. Jag har tagit hem material på Internet för att se vad som händer ute världen. Jag har vänt mig till Naturvårdsverket, läst de rapporter som finns om gröna jobb osv. Jag kan säga er att det definitivt inte är de jobb som utvecklas i Studsvik där produkten blir utländskt kärnavfall. Kärnkraft och import av uran och kärnavfall måste bytas mot inhemsk förnybar energi, Olof Johansson och Centern. Det är helt klart. Varför har regeringen då tillåtit en fördubbling av import och slutförvar av utländskt kärnavfall vid Studsvik, enligt nyheterna i dag? Accepterar Olof Johansson och För oss i Miljöpartiet de gröna är gröna jobb endast de jobb som bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle. Miljöpartiet vill göra en offensiv satsning på gröna jobb. Vi vill därför utvidga begreppet till att gälla inte bara energi-, jordbruks-, trafik och byggnadssektorerna - de hårda sektorerna - utan också kultur, turism, tjänstesektorn, vård och omsorg - de mjuka sektorerna. För att stimulera detta behövs en skatteväxling så att det blir billigare att anställa människor, att ta fram hälsovänliga och energieffektiva produkter och dyrare att vara miljöförstörare, råvaruförbrukare och energislösare. Herr talman! Miljöpartiet har också miljardprogram - det är inte bara regeringen som har det. Våra förslag handlar bl.a. om att satsa 1 miljard på energisektorn. Därtill vill vi utöka anslaget till vindkraft med 100 miljoner kronor omgående för att de ansökningar om att uppföra vindkraftverk som i dag ligger på myndigheternas bord skall förverkligas. Tidigare har allergisanering av skolor, daghem m.m. nämnts. Det är också ett miljardprojekt. Till Lars Tobissons och moderaternas påstående om kärnkraften vill jag säga att jag tror och vet att avvecklingen av kärnkraften ger arbetstillfällen. Kärnkraften är ineffektiv. Det finns energiplaner ute i kommunerna, bl.a. i Borlänge, som beskriver energiutbytet vid utvinning av dagens energikällor. Utbytet kan verka stort, men är litet, vid kärnkraftsproduktion. När hela framställningskedjan - uranframställning, avfallshantering m.m. - tas med i energiberäkningen erhålls bara ett utbyte på 10 %. Det är ineffektivt. Vi i Miljöpartiet är för en effektiv miljöteknik. OECD räknar med en efterfrågeökning på miljövårdstjänster och miljöteknik på 5,5 % varje år de närmaste åren. Nämnas bör att i USA har tillväxten inom miljöområdet varit tre gånger större under de senaste 20 åren jämfört med övriga sektorer där tillväxten har varit 2-3 %. Riskkapitalproblem, dålig kompetens inom marknadsföring, distribution, nätverk och samarbetspartner uppges vara ett problem för de svenska företagen i denna sektor. Hur många jobb skulle kunna skapas inom miljö och energisektorn i Sverige? En mycket intressant framtidsbedömning har gjorts för ABF:s räkning av professor Olof Eriksson . Han kalkylerar med att en total omställning från kärnkraft, olja, bensin och kol till biologisk råvara, biologiska transportsystem och ett kretsloppsbaserat jordbruk skulle generera 150 000 nya jobb. Professor Olof Eriksson har beräknat en uthållig sysselsättningseffekt på denna nivå vid en årlig investering på 50 miljarder och följdinvesteringar om 20 miljarder inom den privata sektorn. Sysselsättningseffekten skulle minska arbetslöshetsersättningen och avlasta statsbudgeten med mer än 30 miljarder. Professor Olof Erikssons beräkningar är alltså mycket intressanta, och jag nämner dem som en liten "korköppnare". Det låter som en utmaning, eller hur, Miljöpartiet vill än en gång betona att vi i Sverige har en nisch inom solenergin, som vi i Sverige bara inte får låta oss gå förbi. Soleffektiviteten är lika hög i Sverige som i Frankrike vid Medelhavet. Vi är bland de världsledande inom forskningen när det gäller solceller. Dessa dagar i slutet av det 20:e århundradet är solålderns gryning. Herr talman! Miljöpartiet vill naturligtvis satsa på Östersjöländerna, ja, också på på Ukraina, på Barentsområdet och på Kolahalvön i norra Ryssland, områden med enorma miljöbelastningar. Vi vill att satsas 1 miljard på Östersjöstaterna och närliggande områden under en tid av tre år i stället för fem år. Vi har sedan 80-talet hävdat att det effektivaste ur miljösynpunkt för Sveriges del är direkta miljöinvesteringar i Östersjöländerna. Jag har också en enorm tilltro till kvinnorna. En utmärkt idé för att få energieffektiva och ekonomiska projekt genomförda är att satsa på kvinnorna. Jag skall helt kort berätta om en idé som tänts i mitt hemlän Västernorrland. I Västernorrland finns Sveriges första kvinnouniversitet. Kvinnouniversitetet arbetar på många plan med en helhetssyn på människan, där kvinnokultur, ekologi, ekonomi, hälsa och miljö är intimt förknippade med varandra. Under de senaste åren har vi sett hur många unga kvinnor flytt Västernorrland. Vi har därför från Kvinnouniversitetet satsat mycket på att utbildningen skall bygga upp självtilliten och ge redskap för att man skall ta framtiden i sina egna händer - kanske starta eget eller våga sig på en tidigare otänkbar utbildning. Idén är att vända sig till 200 arbetslösa unga kvinnor. Vi kallar projektet "Kvinnor kring Östersjön år 2000 - från arbetslös till verksam i egen bygd". Projektet vänder sig till kvinnor som står utanför arbetsmarknaden och som av någon anledning har avbrutit sina studier på grund eller gymnasieskolan. Syftet med projektet är bl.a. att man skall lära sig att planera och organisera i nutid och framtid. Man skall ta vara på sina talanger se mönster i sitt beteende samverka bl.a. i miljöfrågor med kvinnor i bryta sig in på traditionellt manliga områden. Projektet kommer alltså att omfatta 200 unga kvinnor och skall pågå i två år. Genom det sätt som detta projekt är upplagt på med många kompetenta kvinnliga föredömen som utbildare - bl.a. är Eva Sternberg, Kvinnor kan-mässans skapare, idégivare och projektgenomförare - hoppas och tror vi att alla socknar i länet inom kort kommer att sjuda av kvinnokraft och framåtanda. Om vi hade majoritet i dag, skulle vi låta hälften av statens satsningar på nyföretagande gå till kvnnor, av jämställdhets och rättviseskäl. Hälften av svenska folket är kvinnor, eller hur? Herr talman! Regeringen gjorde i fjol en kraftansträngning på gröna jobb, men det var tydligen en engångsföreteelse. De handläggare som jag kontaktat har upplevt det som en dagslända. Allt hann bara börja innan det slutade. Handläggarna skulle vilja se en fortsättning. Det kom in tusentals förslag till gröna jobb, men bara en bråkdel kunde förverkligas. Jag uppmanar socialdemokraterna att ta gröna jobb på allvar, för näringslivets utveckling i ekologisk riktning. Det hörs ju på ordet näringsliv att det handlar om att nära och inte att tära på samhället.

Herr talman! Den debatt som vi nu genomför avhålls mot en mycket dyster bakgrund. Sverige genomlider en period av mycket hög arbetslöshet, mycket högre än vad kanske någon av oss trodde att vi skulle behöva vara med om under vår livstid. Den höga arbetslösheten innebär självfallet svåra ekonomiska påfrestningar på statens finanser men också - och framför allt - stora påfrestningar för många enskilda människor, ja, rent av tragedier för personer som riskerar att förlora fotfästet i tillvaron. Men självfallet är inte den nuvarande nivån på arbetslösheten, över 14 % av den totala arbetsstyrkan, ödesbestämd eller omöjlig att påverka. Det är knappast särskilt meningsfullt att ägna mycket tid åt frågan vems fel det är att vi har hamnat där vi nu befinner oss, men jag tror att alla ärliga bedömare kan hålla med om att det är misstag under en lång följd av år som har lett oss till den situation som vi just nu befinner oss i. Socialdemokraterna har i dag förutom själva sakärendet, att få ned arbetslösheten, också en förtroendefråga att hantera. Sällan har väl något politiskt parti så hårt bundit sig för att driva en enskild fråga som socialdemokraterna har gjort i valrörelsen 1994, när man lovade att man innan 1995 var slut skulle ha pressat ned arbetslösheten till 5 %. Problemen var temporära och enbart beroende av den politik som den dåvarande regeringen förde, hette det. Kanske trodde man att man skulle kunna klara uppgiften på den korta tiden. Kanske visste man bättre men valde att slå blå dunster i ögonen på väljarna. Båda alternativen är naturligtvis lika allvarliga när vi nu efter två år kan utvärdera den första tiden av det socialdemokratiska maktinnehavet. Man har inte lyckats. Man har snarare gruvligen misslyckats under den här tiden när vi nu kan se att vi har över 14 % arbetslöshet och att denna är stigande. Nu står vi här. Några oppositionspartier har väckt motioner till följd av regeringens handfallenhet. Regeringen tvingades sent omsider lägga sina förslag på riksdagens bord. Det har kommit att diskuteras om den här sessionen över huvud taget var motiverad. Var den rimlig? Fanns det behov av den? Att behoven finns är väl självklart. Det är bara att titta på arbetslöshetssiffrorna. Riksdagen har alla skäl att agera. Kritik mot den här extra sessionen får rimligen riktas mot den regering som inte förmådde att leverera propositionen inom den tid som man själv hade utlovat. Man sade i januari att den skulle komma i maj. Den här sessionens värde får mätas i kväll när vi har voterat. Vi från oppositionspartierna har lagt fram våra förslag och regeringen har lagt fram sina. Värdet härav får bedömas efter voteringarna. Vi har valt olika målsättningar för kampen mot arbetslösheten. Regeringen har sagt att den vill halvera den öppna arbetslösheten. Flera oppositionspartier, bl.a. kristdemokraterna, har sagt att vi vill halvera den totala arbetslösheten. Det är inte ointressant vilken väg man har valt. Har man som målsättning att halvera den öppna arbetslösheten, finns det en risk att de åtgärder man vidtar blir långsiktigt felaktiga, inte hjälper, inte är lösningar på de problem som vi har att hantera. Om vi däremot väljer att ha som målsättning att halvera den totala arbetslösheten, krävs det för att nå målet långsiktigt riktiga åtgärder. De här två alternativen präglar också de åtgärder som riksdagen i dag har att ta ställning till. Man kan välja Socialdemokraternas och Centerns väg, som i mycket stor utsträckning handlar om nya åtgärder. Det skall sägas att där också finns några få verksamma åtgärder, men mycket handlar om att minska den öppna arbetslösheten, något som inte åtgärdar de grundläggande problemen. Ett alternativ som Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderata samlingspartiet har formulerat tar sikte på att identifiera drivkrafterna och att se till att vi kan få till stånd en verkningsfull näringspolitik, en näringspolitik som ger utrymme för företag och företagande. Den sammantagna näringspolitiken i form av skattepolitik, arbetsmarknadslagstiftning, finanspolitik, regelverk och byråkrati som möter företag och företagare kan utformas på så sätt att den bildar ett bra underlag, en bra utgångspunkt, ett bra klimat för företag och företagande, men också så att den blir ett hinder för nya och expanderande företag. Regeringen har under sina första två år vid makten försämrat och försvårat för företag och företagande i flera avseenden. Jag tänker på återställare, skattehöjningar, den svårbegripliga åtgärden som förändrade reglerna för momsinbetalningar och det senaste påfundet, att företagen själva skall stå risken för sjukdomar hos de anställda under en månad. Det gör att färre människor får jobb, och det riskerar att leda till en människosyn som inte är särskilt aptitlig, i alla fall inte utifrån den grundsyn som jag har. Det här är exempel på dålig känsla för vad som fordras för att skapa ett klimat som underlättar för idérika människor att skapa eller utveckla ett företag. Socialdemokraterna har under den här tiden vägrat att ta till de verktyg som skulle kunna vara verksamma, delvis för att man under tiden i opposition sade att dessa verktyg är oacceptabla och oanvändbara. Nu måste det gå tillräckligt lång tid innan man kan börja använda dem. En del verktyg har man hittills inte vågat eller kunnat använda. Det handlar om tjänstesektorn, om arbetsrätten och om straffbeskattning på risksparande, alltså den s.k. dubbelbeskattningen. Detta tror jag att man måste åtgärda för att få möjlighet att pressa ned arbetslösheten i mätbar form. Jag efterlyser alltså slopande av dubbelbeskattningen och satsningar på tjänstesektorn. Där tror jag att vi har många tusen jobb att hämta. Det handlar om att avskaffa de nuvarande momsreglerna, säga nej till den förlängda sjukförsäkringsperioden, se över reglerna för fåmansföretag och ändra arbetsrätten. Det tror jag vore en riktig politik för fler jobb.

Herr talman! När jag hörde Karin Falkmer nyss bekräftade det hur dagens debatt visar att det för närvarande går en skiljelinje i svensk politik. Det påminner mig något om djuren i sagan. Ett av djuren höll för ögonen, det andra höll för öronen och det tredje höll för munnen. Men med Karin Falkmers inlägg togs händerna bort från munnen och det flödade ut ord på ord. Det var gamla vanliga ord som jag har hört tidigare i den här kammaren. Det var gamla vanliga ord som har prövats av regeringar där Karin Falkmers parti har haft en dominerande roll. De orden löste inte problemen på den tiden heller. De kommer sannolikt inte att lösa problemen som vi har framför oss. Den här debatten har tillkommit mot bakgrund av att vi i dag har en arbetslöshet som många av oss faktiskt inte trodde var möjlig. Jag tillhör den generation 40-talister som aldrig varit arbetslös, bortsett från några kalla vinterdagar i slutet på 60-talet då de byggen där jag jobbade stod stilla på grund av sträng kyla. Jag har aldrig tidigare träffat så många människor som direkt och indirekt berörs av arbetslösheten. När jag pratar med de människor som är berörda av arbetslösheten blir jag mer och mer klar över att behovet av tillväxt aldrig någonsin varit större. Om vi inte lyckas skapa tillväxt kommer vi inte att kunna bibehålla och utveckla den välfärd som alla människor faktiskt har rätt till. Blir tillväxten negativ och långvarig blir det en obönhörlig ökning av arbetslösheten. Det betänkande som vi nu diskuterar innebär att alla politikområden måste inordnas under den övergripande målsättningen att skapa en uthållig tillväxt som sätter människor i arbete och utbildning. Det kan innebära att andra delmål får vika för att vi skall klara denna för landet avgörande fråga - Tillväxt skapas inte och kan inte kommenderas fram av politiska aktörer. Därom tycks de allra flesta vara överens, och det har omvittnats flera gånger i den här kammaren. Nej, tillväxt skapas av arbetare, tjänstemän, entreprenörer och företagsledare inom väl fungerande enheter. Det gäller både den privata och den offentliga sektorn. Men detta innebär inte att behovet av olika politiska insatser bortfaller. Herr talman! Den nyliberala ideologin som har varit stark under delar av 80-talet och en del av 90 talet och som moderaterna också framfört mycket starkt under dagens debatt hävdar att politiken helt bör lämna marknaden i fred. Låter man marknaden sköta detta blir allt bra. Vi delar inte den uppfattningen. Vi menar att det är nödvändigt att hela samhället engagerar sig och aktivt ingriper för att bidra till ökad tillväxt och få fler människor i arbete. Rollfördelningen inom ekonomin bör vara den att statsmakterna utformar ramverket och skapar betingelser och incitament för tillväxt och jobb. Herr talman! Till de allmänna förutsättningarna hör främst att bedriva en konsekvent och trovärdig ekonomisk politik som leder till låga räntor och låg inflation. Här har regeringens politik med stöd av Centern visat att vi faktiskt är på rätt väg. Men till förutsättningarna hör ju faktiskt också att tillhandahålla bra utbildning, goda kommunikationer och se till att det finns spelregler som gör att marknaden fungerar på ett sätt som ger rättvisa villkor för näringsverksamhet och fler jobb. Ibland när jag hör Karin Falkmer tror jag att hon inte har fattat vad marknaden består av. Marknaden består både av producenter och konsumenter. Jag kan delvis ge Lennart Beijer rätt i att det stora bekymret faktiskt är att efterfrågan på hemmamarknaden i dag är alldeles för svag. Regeringens politik syftar till att återskapa stabilitet så att efterfrågan på hemmamarknaden ökar. Det är totalt meningslöst för mig att starta ett nytt företag om marknaden inte efterfrågar de produkter, varor eller tjänster som jag tänker mig att producera. Staten måste alltså uppträda mer aktivt, både som en katalysator och en accelerator för en bra näringslivsutveckling. I den proposition som ligger till grund för det här betänkandet pekar regeringen på flera olika åtgärder. De har diskuterats under hela denna dag. Det är skatteincitamentet, det är utbildningsinsatser och det är decentralisering av arbetsmarknads och näringspolitik. Det är ett tremiljardersprogram för omställning till hållbar utveckling, för ökat samarbete över Östersjön och för småföretagsutveckling. Här finns förslag om hur vi bör kunna utveckla turistområdet, forskning och utveckling inom skogsbruket för bättre produktutveckling och ytterligare vidareförädling samt kunskapsspridning från stora företag till små företag, från högskolor till företag och från industriforskningsinstituten, standardiseringsarbeten och småföretagardelegationer. Den här listan på åtgärder som regeringen nu sätter in för att pressa tillbaka arbetslösheten kan faktiskt göras hur lång som helst. Herr talman! Ett av de viktiga områdena är frågan om Östersjön. När det gäller samarbetet och utvecklingen inom Östersjöregionen går regeringen nu vidare med ett flertal åtgärder. Syftet med satsningen är att stimulera tillväxt och sysselsättning, samt att öka handeln och investeringarna och att i övrigt stärka samarbetet mellan stater och näringslivet i hela denna viktiga region. Jag hade förmånen att tillsammans med andra kolleger driva de här frågorna i Europaparlamentet under förra året. Jag kan garantera att vårt förslag togs på allvar och resulterade i konkreta förslag om en mer omfattande Östersjösatsning. Det ligger inte bara i Sveriges utan i hela Europas intresse att utvecklingen runt Östersjön nu fortskrider och påskyndas. En ökad handel har härvid lag en mycket central betydelse, både för den ekonomiska utvecklingen i Europa och för de länder som nu ser en demokratisering växa sig starkare. Det innebär att vi kommer att föra folken närmare varandra. Det står helt klart, herr talman, att regeringsmötet i Visby i maj i år befäste att Sverige har en betydande roll i detta Östersjöarbete. Om Östersjösamarbetet kan utvecklas så att det blir en bro mellan oss inom EU och de tidigare kommunistiska länderna kan en marknadsplats för närmare en halv miljard människor skapas inom vårt närområde. Herr talman! Sett ur det perspektivet är alltså en Östersjösatsning nu en klok och bra åtgärd. Jag är övertygad om att en sådan satsning kommer att skapa fler och spännande jobb både här hemma hos oss och i andra samverkande länder. När man summerar de åtgärder som nu föreslås inom de olika politikområdena blir det den största satsning på sysselsättningen och tillväxten som gjorts de senaste 15 åren. Herr talman! Det krävs tillfredsställande åtgärder och det krävs att vi förmår att skapa en samsyn och en majoritet för förslag som vi från näringsutskottet har bifogat det här betänkandet. Jag vill säga, herr talman, att vid de sammanträden som näringsutskottet har haft när vi har behandlat det här betänkandet har jag uppfattat att det har varit en bra stämning, och det har funnits en ambition att lösa det här viktiga problemet. De avvikande meningar som ett antal partier har formulerat är kända. Jag har respekt för åsikterna, men jag delar dem inte. Jag är också övertygad om att vi framdeles kommer att ha debatter och diskussioner om de här punkterna i näringspolitiken. Nu står vi alla inför den svåra uppgiften att skapa nya jobb och stärka välfärdssamhället. Vi har sett hur oerhört lätt det går att rasera ekonomi och välfärd. Att sanera statsfinanserna och ge förutsättningar för fler jobb tar längre tid, kräver stora resurser och bättre kunskap. Det finns inga enkla lösningar som automatiskt ger några nya jobb. Vi socialdemokrater har tillsammans med Centern satt upp ett viktigt etappmål. Vi skall halvera arbetslösheten till år 2000. Det är vår skyldighet att göra allt vi kan och nästan litet till för att detta skall lyckas.

Herr talman! Reynoldh Furustrand pratar väl om behov av tillväxt och behov av efterfrågan. Dessutom har han tydligen läst en och annan saga. Även jag har läst sagor. Reynoldh Furustrands beteende påminner mig om sagan Kejsarens nya kläder. Utan att talmannen reagerar står Reynoldh Furustrand tämligen naken i talarstolen. Alla kan konstatera att tillväxten är lägre än någonsin och efterfrågan likaså. Detta beror ju på den företagarfientliga politik som socialdemokraterna har fört sedan de tog över makten. Hur tror Reynoldh Furustrand att en sådan politik, med höga skatter och höga avgifter på t.ex. enskilda människors boende - jag tänker på fastighetsskatten - kan befrämja tillväxt och efterfrågan?
Herr talman! Det är möjligt att Karin Falkmer tycker att jag står här naken och avklädd. Men jag kan försäkra Karin Falkmer att det finns litet mer än skjorta, byxor och kavaj. Jag är tämligen påklädd i den här debatten. Däremot är verkligheten den att Karin Falkmer har litet mindre kläder på sig från den tid som Karin Falkmers parti hade ansvaret för det här landet. De problem som socialdemokratin fick ta itu med var faktiskt att sanera landets ekonomi. Det har inte gett oss de möjligheter att så snabbt som många av oss kanske hade önskat vidta de åtgärder som är nödvändiga. Nu kommer de. Nu ligger de på riksdagens bord. Vi kommer att fatta beslut om dem i kväll. Jag är fullständigt övertygad om att de åtgärder som vi tillsammans med Centern sätter i verket kommer att ge jobb i framtiden. Jobben kommer inte på måndag. Men långsiktigt och fram till valet 1998 skall vi ha halverat den arbetslöshet som vi talar om.
Herr talman! Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att de skulle minska arbetslösheten. Vi har i dag högre arbetslöshet än någonsin. När den borgerliga regeringen lämnade över blev det 1 000 nya jobb per vecka. I dag blir det 1 000 färre jobb för varje vecka. Det är en politik som befrämjar företagande och som tar hänsyn till företagens konkurrenskraft som är viktig. Utan konkurrenskraftiga företag blir det inga riktiga arbeten. Den politik som socialdemokraterna för leder rakt åt motsatt håll. Den hämmar tillkomsten av företag och arbeten.
Herr talman! Jag kan inte lova att vi kommer att tillskapa 1 000 nya jobb varje dag den sista veckan under den här mandatperioden. Det vore fullständigt fel att göra det. Men så mycket kan jag lova Karin Falkmer att vi kommer att göra allt för att tillskapa nya jobb, jobb som kommer att handla om framtiden, jobb som handlar om miljö, som handlar om ekologisk överlevnad. Det är klart att om man halsstarrigt lovar ut och iscensätter att det skall skapas 1 000 nya jobb som de närmaste åren försvinner snabbt som en avlöning, då är det inte så svårt. Det var precis det som Karin
Herr talman! När man hör Reynoldh Furustrand tala om behovet av uthållig tillväxt och att skapa bra betingelser för företagande undrar jag igen om det inte hade varit bäst om näringsutskottet hade fått ta hand om det här arbetet från början till slut. Jag tror att vi hade fått bättre resultat då. Näringspolitikern Reynoldh Furustrand eller för den delen de övriga socialdemokratiska ledamöterna i utskottet kan ju rimligen inte vara nöjda med den inriktning som det här programmet har fått, ett program som bekämpar arbetslöshetssiffrorna mer än arbetslösheten, ett program som defensivt begränsar målsättningen till att gälla den öppna arbetslösheten. Näringspolitikern Reynoldh Furustrand kan rimligen inte vara nöjd med ett program som innehåller så få åtgärder inom vårt gemensamma ansvarsområde, alltså åtgärder som skulle få fart på jobben i den privata sektorn. Jag tycker att det är bra att man formulerar mål för kampen mot arbetslösheten. Folkpartiet har också gjort det. Men vi har inte som Socialdemokraterna och Centern nöjt oss med en begränsning till den öppna arbetslösheten. Det leder till fel åtgärder. Det visar med all önskvärd tydlighet det här programmet. Vi har i stället sagt att både den öppna och den totala arbetslösheten skall halveras till sekelskiftet. Det skall ske genom att antalet jobb skall öka med 400 000. Med den målformuleringen som grund har vi utformat våra förslag. Därför blir de annorlunda, Reynoldh Furustrand. Det är förslag som skall få redan etablerade företagare att känna optimism och framtidstro, investera och nyanställa, förslag som skall få människor som bär på en affärsidé att våga ta språnget, som stimulerar dem att starta ett företag. Reynoldh Furustrand sade något om att det har flödat ord i dag. Men hur mycket papper skall riksdagen göra av med på vackra socialdemokratiska formuleringar om behov av företagande innan det leder till konkreta förslag med den innebörden, Reynoldh Furustrand?
Herr talman! Jag kan garantera Christer Eirefelt att det här är en offensiv politik. Christer Eirefelt sade i sitt inledningsanförande att vi förde några bakom ljuset. Det är väl att ta till överord. Vi kommer inte att föra någon bakom ljuset. Sanningen är den att det ljus som höll på att totalt slockna i den tunnel som vi fick ta över har vi faktiskt sett till är en brinnande låga. Vi skall se till att det ljuset blir väsentligt mycket starkare, Christer Eirefelt. Vi kan inte lova 400 000 nya jobb, säger Christer Eirefelt. Nej, vi säger att vi skall halvera den öppna arbetslösheten. Vi vet att det är ett stort tag i sig. Jag tror att det är litet väl övermodigt att lova mer än man faktiskt kan hålla. Det parti som vi samarbetar med i dag, Centerpartiet, visar på ett förtjänstfullt sätt att det går att åstadkomma någonting. Man hade en gång i tiden en ledare som sade att han skulle ordna 400 000 nya jobb. Han hade dessvärre mycket större problem med att åstadkomma dessa 400 000 nya jobb. Det visar, Christer Eirefelt, att politikens roll är avgörande och viktig, men den är också avgörande och svår.
Herr talman! Det är litet djärvt att från socialdemokratiskt håll tala om faran med att lova mer än man kan hålla när det gäller arbetslöshetssituationen och sysselsättningssiffrorna, Reynoldh Furustrand. Jag tänker på vad som har sagts tidigare och vad som har åstadkommits. Vi får inte glömma hur situationen är. Det kommer månad för månad mer och mer katastrofala siffror. AMS visar på att sysselsättningen minskar med nästan 30 000 personer i år. Enligt SCB har sysselsättningen i maj minskat med 61 000 personer jämfört med 1995. Den totala arbetslösheten kommer att vara högre 1997 än den var 1995. Den mest aktuella siffran som kom häromdagen, den för juni, är den högsta som har registrerats på många herrans år - om det ens har funnits någon som har varit sämre. Det vill alltså till andra åtgärder, Reynoldh Furustrand - i högre grad åtgärder som ligger på näringsutskottets bord än arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är det som är felet med detta program, menar jag. Jag har talat om de vackra orden. När man tittar på det senaste årets olika propositioner på området tycker jag att det är anmärkningsvärt hur det gång på gång talas om vikten av att företagarna skall stimuleras till att investera och nyanställa, och hur viktigt det är att företagen får goda betingelser. Detta görs utan att det praktiskt taget sker någonting som skall leda dithän. Det är det jag menar med att det är bättre om man är litet försiktigare med de vackra orden, och mer ser på de åtgärder man vidtar.
Herr talman! Jag tror att Christer Eirefelt och jag och många andra socialdemokrater i näringsutskottet får anledning att fortsätta denna debatt framöver. Låt oss ta den debatten när vi ser vilken verkan dessa förslag ger. Jag är fullständigt övertygad om att de kommer att ge verkan. Kombinationen av en viktig arbetsmarknadspolitik och näringspolitik visar sig i dessa tider vara mer nödvändig än någonsin tidigare. Så mycket kan jag lova Christer Eirefelt, att på samma sätt som Socialdemokraterna tog ansvar för att hjälpa till 1992, när den svenska kronan höll på att bli en ubåt, för att rädda landet ur en mycket besvärlig kris kommer vi att se till att med kraft driva fram de åtgärder som skall skapa flera, spännande jobb, en bra näringspolitik och en bra arbetsmarknadspolitik.
Herr talman! Det var välgörande att tidigare i dag lyssna på statsminister Perssons replikskifte med Lars Tobisson angående arbetsrätten. Det var nog många löntagare och fackligt aktiva som drog en suck av lättnad. Men, Reynoldh Furustrand, fortfarande lägger vi nu ansvaret på de fackliga organisationerna. Vi vet att deras motpart inte har något större intresse av en utvecklad, modern arbetsrätt som ger löntagarna såväl större ansvar som delaktighet och trygghet. Varje uppgörelse mellan parterna kommer med nödvändighet att innebära eftergifter för den fackliga rörelsen. Mycket tyder därför på att ingen uppgörelse kommer till stånd i denna fråga. Frågan om arbetsrätten kommer därför tillbaka till regeringens och riksdagens bord. Kan Reynoldh Furustrand i dag, i detta läge, garantera att nuvarande turordningsregler blir bibehållna?
Herr talman! Jag har precis samma uppfattning som Göran Persson, Lennart Beijer. Jag har fullt förtroende för de parter på marknaden som har att lösa denna i och för sig mycket besvärliga fråga.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Reynoldh Furustrand om de gröna arbetena. Det finns ett uppdämt behov av detta. Vi ser nu bara toppen av ett isberg med allt som skall åtgärdas i vårt samhälle. Ta bara VA-sektorn, apropå Östersjön, där vi vet att det behövs ett nytt system. Det kostar enormt mycket pengar att reparera det som vi tyvärr har åstadkommit. Jag tänker också på de nya, härliga framtidsatsningarna där vi kan se forskare som får utlopp för sina gärningar och där man tar till vara deras teknik och kunnande. Jag vill ha ett svar på frågan om hur Reynoldh Furustrand ser på möjligheten med gröna jobb och Olof Erikssons stora satsning.
Herr talman! Låt mig kort svara Eva Goës på den frågan. Jag ser att det finns vissa möjligheter att utveckla fler gröna jobb. Jag sa också det i mitt inledningsanförande. Men vad som först krävs är en stabil ekonomi. Vi måste ha en stabil grund att utgå ifrån, och när den grunden är stabil tror jag säkert att dessa satsningar kommer att visa sig vara riktiga.
Herr talman! Om man tittar på räkneexemplet ser man att man vann på att satsa på och investera i gröna jobb. Man kan läsa närmare om det i rapporten. En annan sak som inte kostar ett dugg är att ge kvinnorna hälften av de pengar som går till nyföretagande. Vad säger ni om det? Vi är hälften av Sveriges befolkning, och det är helt klart att kvinnor är väldigt kostnadseffektiva när de satsar på företag och även när de gör en egen budget inom familjen.
Herr talman! Vi märker i dag på olika områden i samhället att det startas många företag, och att det startas många företag av kvinnor. Men min egen uppfattning är att jag inte tycker att vi skall specialdestinera mer och mer pengar enbart för kvinnligt företagande. Att starta företag måste ske på samma villkor för mig som för Eva Goës.
Herr talman! Jag har ganska kort om taletid, så jag tänker ställa några raka frågor till Reynoldh Furustrand. Regeringen har valt att ha som målsättning att halvera den öppna arbetslösheten i stället för den totala, vilket borde vara det rimliga. Jag vill fråga Reynoldh Furustrand om anledningen till detta. Debatten har pågått under hela dagen, och jag tycker inte att vi har fått något bra argument från regeringen för detta. En annan fråga handlar om sjukperioderna, som arbetsgivarna kommer att få ta ansvar för framöver. Hur tror Reynoldh Furustrand att det påverkar en företagares vilja att anställa personer när han eller hon får ta ansvaret för en anställds sjukdom under en månad i stället för, som hittills, 14 dagar? Hur tror han långsiktigt att detta kommer att påverka människor som har, så att säga, en dålig sjukdomshistoria och deras möjligheter att få jobb i framtiden? Jag har en ytterligare fråga som handlar om tjänstesektorn, där debatten har pågått under väldigt många år. Den är arbetsintensiv, och enligt min uppfattning skulle tusentals nya jobb kunna skapas där på kort tid. Där finns en mycket stor potential. Vilka är de stora hindren för genomförande av detta, som Reynoldh Furustrand och Socialdemokraterna ser det?
Herr talman! De två första frågorna har debatterats och tydligt besvarats i kammaren tidigare under dagen. Jag har ingen annan uppfattning än de socialdemokratiska företrädarna i den debatten. Jag har den mycket bestämda uppfattningen att vi långsiktigt kommer att få en tjänstesektor som växer. Men det är uppenbart, och det är Göran Hägglund också medveten om, att denna tjänstesektor faktiskt är beroende av att det finns tjänster som efterfrågas. Många av dessa tjänsteföretag är beroende av andra företag. Problemet vi har i dag är att köpkraften är för liten - där delar jag faktiskt Lennart Beijers uppfattning. Men politiken tar sikte på att stärka köpkraften, och då kommer tjänstesektorn att öka.
Herr talman! Min uppfattning är att något behöver göras från politiskt håll för att bryta ned de utomordentligt kraftiga skattekilar som finns. Dessa gör det omöjligt för de privata hushållen att efterfråga och köpa tjänster till hushållet. Det tror jag att Reynoldh Furustrand också kommer fram till vid närmare eftertanke, om han går hem och funderar litet på det. Här måste åtgärder till, och här finns tusentals arbeten att hämta. Det tror jag är nödvändigt om man skall få ned arbetslösheten. När det gäller sjukperioderna ställde jag frågan till Reynoldh Furustrand därför att han som näringspolitiker naturligtvis har en inblick i företagarens villkor. Uppenbarligen tror han att en företagare har minst samma vilja att anställa människor i framtiden, även när man fördubblar och förlänger företagarens ansvar och ökar riskerna för den som anställer nya människor. Det spelar alltså ingen roll. Jag undrar om samma slutsats kan dras när det gäller momsbetalningsreglerna.

Herr talman! Arbetslösheten är ett stort problem för väldigt många. Vi har många i vår närhet som är drabbade av den på något sätt. Därför är den också mycket påtaglig. Frågan har också debatterats länge och ingående i dag. När vi nu står vid slutet av näringsutskottets avsnitt i den här debatten vill jag bara i korthet beröra några punkter på det näringspolitiska området. Vi har sedan början av 1990-talet haft en besvärlig ekonomisk situation här i vårt land. Olika åtgärder har också vidtagits för att minska statens utgifter för att därmed få statens finanser i balans. Dessa åtgärder har också lett till resultat, bl.a. en lägre ränta än vad vi har haft på många år. Det är viktigt att saneringen av statens finanser fullföljs så att en fortsatt sänkning av räntorna och en låg inflation blir möjlig. Vi fick så sent som i går en rapport om att vi nu är nere på en rekordlåg nivå för inflationen. Sunda statsfinanser, låga räntor och en låg inflation är också en grundförutsättning för ett bra företagarklimat. Näringspolitikens inriktning bör i första hand vara generell för att skapa de goda förutsättningarna för både företag och företagare. För att främja företagandet och entreprenörskap är det viktigt att spelreglerna är överskådliga, konsekventa och stabila. Men tyvärr har det varit litet ryckigt därvidlag under senare år. I detta betänkande behandlas frågor som spänner över flera utskotts områden, men som har en stor näringspolitisk betydelse. Förutom de frågor som behandlas här i näringsutskottet gäller det skatter och avgifter, utbildning och arbetsmarknadspolitiken. Det finns ett antal förslag i betänkandet som kommer att ha en positiv effekt på sysselsättningen. Det gäller t.ex. lindringen av dubbelbeskattningen av aktier för små och medelstora företag. Det gäller sänkningen av arbetsgivaravgiften, som främst gynnar egen och småföretagarna. Det gäller utbildningssatsningen. Men det gäller också slopandet av bilaccisen, som är en åtgärd som är viktig för bilindustrin. Det är också en viktig miljöinsats när det gäller att stimulera till att byta den gamla vagnparken. Vi vet att vi i dag har en mycket gammal vagnpark här i Sedan har vi översynen av reglerna för fåmansbolagen. Det är också en viktig signal. Dessa företagare har diskriminerats under lång tid. Det är viktigt att man nu gör någonting. Därtill har det också kommit en klar signal om att det inte blir någon skatt på O Detta betänkande tar upp tre viktiga miljardprogram: ett för småföretagsutveckling, ett för Östersjöområdet och ett miljöprogram för en hållbar utveckling. Dessa program ger också tillsammans stimulans till nya arbetstillfällen. Jag skall här en stund uppehålla mig vid programmet om småföretagsutveckling. Det är ett program som är uppdelat i fyra huvudrubriker. För det första skall företag växa med kunskap. För det andra skall det bli enklare att starta och driva företag. För det tredje skall det bli en ny regional näringspolitik. För det fjärde skall det bli fler exportföretag. Vi vet att de små företagen genom sin flexibilitet spelar en avgörande roll för förnyelsen av näringslivet. Ett hinder som man i dag ganska ofta upplever är den bristande kompetens som finns på olika områden. Det är väsentligt att både företag och företagare får möjlighet att dels höja kompetensen i företagen, dels kunna anställa personer med relevant utbildning. De 30 000 nya högskoleplatserna och 100 000 nya platser i vuxenutbildningen är därför ett välkommet inslag. De många nya platserna ute i främst de små och medelstora högskolorna gör också att hela landet får del av denna utbildning. Därtill måste också självfallet finnas olika möjligheter till kompetensutveckling också ute i företagen. Vi vet att många småföretagare upplever byråkratin som ett hinder både för att starta och driva företag. Därför är det bra att det nu tas initiativ till att komma till rätta med krångligheterna. Det är ytterst viktigt att den delegation som nu skall tillsättas jobbar snabbt för att få bort alla onödiga blanketter och onödigt utgiftslämnande. Det är någonting som småföretagen tycker är väldigt jobbigt. Därför måste förenklingen komma så snabbt som möjligt. Under avsnittet en ny regional näringspolitik finns det många viktiga punkter. Här försöker man få till stånd en större samverkan mellan olika aktörer inom länen, och det tycker jag är bra. Det gäller att kraftsamla för att ta ut det bästa möjliga av befintliga resurser. Det är bra att kommuner, länsstyrelser, näringslivet, m.fl. får ett fördjupat samarbete. Tillsammans har de stora kunskaper och möjligheter att utveckla sitt län. Även turistnäringen finns med i detta program. Det är en näring som kommer att växa under kommande år. Vi har många goda exempel på turistsatsningar. Viktiga insatser här är att öka den internationella marknadsföringen. Men det gäller också att satsa mer på både utbildning och rådgivning. Skogen är vårt lands största inkomstkälla. Den har också en oerhörd stor regionalpolitisk betydelse. Inom skogsnäringen finns det möjlighet till ytterligare förädling av den svenska skogsråvaran inom papper, massa, trä och energi. Jag hoppas verkligen att det på olika sätt görs ordentliga satsningar i den kommande forskningspolitiska propositionen så att samarbetet mellan universitet, högskolor och industrin kan byggas ut på ett bra sätt. Jag vill också beröra det extraanslag på 500 miljoner för småföretagssatsningar. Den principen föddes under Börje Hörnlunds tid som ansvarig för regionalpolitiken. Dessa satsningar på småföretagsutveckling, produktutveckling och marknadsföring har gett väldigt många nya riktiga jobb till ett billigt pris ute i regionerna. Det är bra att det nu tillförs nya resurser för detta ändamål. Jag vill också nämna det nya investeringsstödet för jordbruket som nu införs. Det är inte så många veckor sedan vi debatterade detta i riksdagen. Nu blir det verklighet. Det blir till hjälp för befintliga företag som vill expandera och för nya som vill nystarta. Därtill har vi också satsningar på kvinnligt företagande med i detta betänkande. Det är också ett viktigt inslag som gör att det blir en stimulans även på det området. Sverige är en del i en internationell ekonomi. Därför utgör exporten en viktig del för tillväxt och sysselsättning i Sverige. Det är viktigt att framför allt småföretagen får en utökad service för att klara av en större export. Avslutningsvis kan jag bara säga att dessa insatser är ett steg mot ett bättre företagarklimat och ett bättre sysselsättningsläge. Det kommer inte att vara tillräckligt, utan det kommer att krävas andra insatser framöver. Det är sådana saker som t.ex. arbetsrättens reformering. Den måste vi göra någonting åt. Det finns också beskrivet här, där man påtalar att det skall bli lättare att anställa. Det gäller att gå vidare med att sänka skatter på företagande. Det gäller att genomföra ytterligare förbättringar av riskkapitalförsörjningen. Men det gäller också att se över företagarnas sociala situation, t.ex. när det gäller a-kassan och sjukpenningen. Det finns många saker att jobba ytterligare med. Men att mer måste göras får inte tas till intäkt för att de nu föreslagna åtgärderna skall stoppas. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns sannerligen mycket att arbeta vidare med om detta skall ge nya jobb och bättre villkor för företagsamheten, Kjell Ericsson. Det är en tuff uppgift Kjell Ericsson har i att först övertyga sina partikamrater att påverka Socialdemokraterna i rätt riktning och sedan se till att det kommer ut någonting positivt utav den samverkan. Så här långt har det i varje fall inte gjort det. Jag hinner med en kort fråga till Kjell Ericsson, som var med och arbetade fram den påtagliga förbättring av företagsklimatet som under vår gemensamma regeringsperiod ledde till en annan optimism och framtidstro i svenskt näringsliv. Just på detta område, när det gäller politik för företagande och tillväxt, är Centerpartiets samarbete med regeringen mest anmärkningsvärd. På flera viktiga punkter där vi tidigare har slagits tillsammans på barrikaderna accepterar ni nu en i flera stycken direkt företagarfientlig politik. Det gäller dubbelbeskattningen, arbetsrätten, momsreglerna och arbetsgivaravgiften. Den sänks visserligen nu, men först efter det att den höjts kraftigt tidigare i ert samarbete. Det gäller också hela attityden till företagande och företagare. Är det så illa, Kjell Ericsson, att vi måste räkna bort Centern när det gäller att få till stånd åtgärder som skapar bättre villkor för företagarna? Är Centern fast i en socialdemokratisk näringspolitik som bygger på centrala beslut där det är politikerna som detaljstyr?
Herr talman! Christer Eirefelt kan vara helt övertygad om att vi kommer att fortsätta att bedriva en näringspolitik som ger ett bra näringsklimat i vårt land som gynnar nya jobb och nya arbetstillfällen. Det är en sak som vi kommer att driva vidare. Vi har under åren har drivit dessa frågor när andra har reserverat sig. Vi har åstadkommit resultat: sanering av ekonomin, sänkta räntor, låg inflation och återinförande av kvittningsrätten. Sänkta arbetsgivaravgifter är nu en början som vi kommer tillbaka till. Den skatteväxlingen skall vi fortsätta med. Dubbelbeskattningen är också en början. Jag kan ta exempel på exempel på saker som vi har gjort som är bra för företagen. Men det verkar som att man vill ta många steg på en gång. Vi säger att det är bättre att ta ett steg i taget än att inte ta något steg alls. Vägen leder i rätt riktning, och vi kommer att jobba vidare. Jag noterade att Christer Eirefelt i sitt första inlägg, även om han inte brukade några kraftord, verkade ganska nöjd med småföretagsprogrammet. Det är sådant som visar att vi skall gå vidare. Som jag sade finns det mycket att göra vad gäller arbetsrätten och på skatteområdet osv., men detta är ett första steg i rätt riktning.

Herr talman! Jag har några frågor till Kjell Ericsson. Hur kommer Centern att agera när det gäller energisektorn, t.ex. vindkraftssatsningar? Vi har en reservation om att satsa 100 miljoner kronor till redan i år. Vad händer med kärnavfallet när det gäller Studsvik, som jag tog upp tidigare? Går det att samarbeta om dessa frågor? Börje Hörnlund var på tapeten. Han och jag träffades tidigare och diskuterade gröna arbeten. Vi hade samma kväll suttit och formulerat oss, ovetandes om varandra. Gröna arbeten handlar för mig också om ekologiskt lantbruk. SLU har t.ex. kollat Dalarna och kommit fram till att man, om man skulle satsa på ekologiskt lantbruk där, skulle få en fördubbling av arbetsinsatsen. Vad säger Centern om det? Det talas också om Östersjösatsningen. Har Centern ett finger med i spelet när det gäller export av livsmedel? Vi regerade kraftigt i näringsutskottet på att det står "export av livsmedel till Östersjöländerna". Det är ju att stjälpa i stället för att hjälpa, eftersom man med hjälp av EU-bidrag kan sälja det svenska smöret billigare än det egenproducerade i Baltikum. Hur ser Kjell Ericsson på dessa frågor?
Herr talman! Det är allmänt bekant var Centern står när det gäller avvecklingen av kärnkraften. Också Eva Goës känner till att förhandlingar om avveckling har påbörjats. Förhoppningsvis får vi se resultat under hösten i dessa förhandlingar. I detta ingår en förnyelse av energisystemen som innebär satsningar på vind-, sol och inte minst bioeenergi. Inom alla dessa områden finns det utrymme för många nya gröna jobb. Det finns också med i den satsning som vi har föreslagit i dag. När det gäller Östersjön vill jag säga att också Eva Goës vet att vi diskuterade frågan i näringsutskottet. Vi fick beskedet att det inte är fråga om någon allmän export av livsmedel, utan att det gäller speciella livsmedel som inte finns någon annanstans. Man kunde för forskningsändamål och annat tänka sig att köra livsmedlen vidare för att hjälpa balterna med den satsningen.
Herr talman! Vi får hoppas att det är kunskap och kompetens man exporterar. Jag vet att Sverige redan nu dumpar smör och andra livsmedel i Baltikum. Balterna kan inte bygga upp sin inhemska livsmedelsproduktion. Visst är det bra att satsa på småföretagsutveckling, men det handlar om innehållet. Sätter man Bert-Olov Svanholm på att administrera Ljusåret vet man vilken inriktningen är. Det är därför jag talar om kvinnor och kvinnors nyföretagande. Jag vet att det finns många inom Centerpartiet som jobbar för idéen med mentorer och kvinnliga affärsrådgivare. Är ni beredda att jobba för att kvotera, så att satsningen kommer kvinnorna till godo och innehållet blir ett annat? Vi har sagt nej till Ljusåret på grund av att vi inte tror på innehållet och inriktningen. Vi vill ha en ekologisk touch på det hela. Det skall inte bara handla om tillväxt till vilket pris som helst.
Herr talman! Jag kan bara säga att satsningen på gröna jobb omfattar både män och kvinnor. I de fall det behövs mer pengar till kvinnor får de det. Vi behöver inte specialdestinera den delen. Det har funnits affärsrådgivare i framför allt stödområdena under de senaste åren. Vi vill att den verksamheten skall fortsätta. Det finns resurser både när det gäller män och kvinnor. Jag har inte hört att man behöver några extraresurser i detta fall, utan det som satsas gäller både på män och kvinnor.
Herr talman! Jag är överens med Kjell Ericsson om att arbetslösheten är den viktigaste politiska fråga vi har att hantera nu och att en framgångsrik näringspolitik kan vara lösningen. Lösningen är knappast fler åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken, utan det måste komma till flera riktiga jobb. I går läste jag Centerpartiets näringspolitiska rapport. Den är bra på det hela taget. Där finns krav på borttagande av dubbelbeskattningen. Där finns satsningar på tjänstesektorn, förändring av arbetsrätten, satsningar på utbildningskonto, allmän och obligatorisk a-kassa osv. Jag skulle tro att Kjell Ericsson också delar mina synpunkter när det gäller momsreglerna, förlängd arbetsgivarperiod, en sjätte AP-fond osv. När jag tittar på det program som finns i en av reservationerna som vi skall ta ställning till senare ser jag att det finns betydande likheter mellan den politik som Centern står för i sitt program och den politik som finns i en av reservationerna. Känns det inte litet konstigt, Kjell Ericsson, att rösta emot den politiken senare i kväll? Tror Kjell Ericsson att han i nuvarande sällskap skall kunna åstadkomma resultat på de områden där Socialdemokraterna är benhårt uppbundna sedan många år? Var går gränsen för Centerpartiets samarbete med Socialdemokraterna, om näringspolitiken är lösningen och om arbetslösheten är den viktigaste politiska frågan vi har att hantera?
Herr talman! Det är bra att Göran Hägglund tar upp vårt näringspolitiska program. Jag har själv varit ordförande i den programkommitté som har tagit fram det. Jag vill kommentera några punkter. När det gäller dubbelbeskattningen är det en början. Man kommer en bit på väg. Det är ett konkret reslutat. I annat fall hade det blivit en reservation, och man hade inte kommit någonstans. Nu har vi kommit en bit på väg, och jag tycker att det är väldigt viktigt. hjälpa småföretagen inom tjänstesektorn. Det är också ett steg i rätt riktning. Det finns mer att göra här. Det har tillsatts en utredning som skall se över bestämmelserna för bl.a. hushållstjänster. Jag tycker att det är ett intressant område som man skall titta på. Det kommer säkerligen att behövas åtgärder även där, men arbetet har påbörjats. När det gäller fåmansbolagens villkor kommer det att ske en översyn. Det tycker jag också är viktigt. Förslag om regelförändringar när det gäller att förenkla byråkratin finns med i propositionen. Jag sade i mitt anförande att det måste ske en reformering av arbetsrätten. Parterna jobbar med det nu, och medlare har gjort insatser. Vi får se vad de kommer fram till. Om man inte kommer fram till resultat måste det ske en förändring - en reformering i arbetsrätten. Jag kan räkna upp punkt efter punkt från programmet. Vi har helt eller delvis tagit upp väldigt många av punkterna. Det är en början, som jag har sagt. Det är ett steg i rätt riktning. Den rikningen skall vi fortsätta i.
Herr talman! Jag kan naturligtvis ha respekt för en resultatpolitik, men det bygger på hur man värderar resultaten. Jag tycker att den uppgift som ligger framför er är synnerligen avskräckande, mot bakgrund av vad man har lyckats åstadkomma bakåt. Jag hoppas att Centerpartiet skall lyckas bättre i framtiden och att vi skall få en näringspolitik värd namnet som lägger grunden för en framgångsrik tid för svenskt näringliv. Jag tror att det är den enda vägen att komma till rätta med arbetslösheten.

Herr talman! Socialdemokraterna har sedan maktskiftet fört en företagarfientlig politik. Det förändringsarbete som den borgerliga regeringen påbörjade för att återskapa Sverige som en företagar och tillväxtnation, som då ledde till 1 000 nya arbeten i veckan, raserades. Socialdemokraternas välkända negativa syn på företagare blev åter ledstjärna för politiken. Villkoren för företagen och nivån på arbetslösheten är kommunicerande kärl. Vi kan mäta resultatet av den destruktiva socialdemokratiska politiken i antalet förlorade arbeten. Den prosposition vi diskuterar nu har fel inriktning. Herr talman! För att människor skall återfå trygghet och framtidstro måste det genomföras förändringar som underlättar tillkomsten av riktiga arbeten. Sverige måste bli ett land där företagare och företagande sätts i centrum.

Herr talman! För övrigt anser jag att kärnkraften skall avvecklas. Satsa på gröna jobb och kvinnokraft!
Herr talman! De problem vi ser i vårt land är inte nationella, utan de är internationella. Oberoende av politisk regim har alla Europas länder en alldeles för hög arbetslöshet och en för låg tillväxt. Europas problem beror inte på att välfärdsstaten är för utvecklad. De största problemen ser vi i länder med minst utvecklad välfärdsstat. Det som Europa och vi lider av är att marknaden faktiskt fått en större makt här än i andra regioner i världen. Ta t.ex. USA, som moderaterna ibland hävdar väldigt starkt. Där finns det en utvecklad nationell politik, och där finns inte alls samma möjligheter som hos oss och i Europa att driva med valutor och räntenivåer. Men i Europa har de finansiella spekulanterna fått fritt utrymme att göra affärer på medborgarnas bekostnad. I utkanten finns också en ökad svart ekonomi med skattebrott och organiserad brottslighet. Det är mot den bakgrunden som jag är för ett starkt Europa, där finansiell spekulation i ränta och valutor begränsas maximalt och där vi åter får en ekonomisk utveckling som tar fasta på de realekonomiska värdena och skapar varaktiga jobb. Det är nödvändigt om vi skall få jobben tillbaka i Sverige och i andra länder i den utsträckningen att vi kan tala om arbete åt alla. Detta är särskilt viktigt för små länder med stor utrikeshandel som oss här i Sverige. Moderaterna föreslår ofinansierade skattesänkningar. Ni lär er ingenting. Ta bort händerna från ögonen och öronen! Först 1976, sedan 1982 och nu igen. Vill ni med berått mod föra oss tillbaka till det ekonomiska träsk som vi faktiskt håller på att kravla oss ur? Med er politik ökar budgetunderskott och statsskuld och räntorna sticker iväg uppåt igen, där förtroendet för vår förmåga att rätta till obalanser och stärka valutan helt plötsligt försvinner. Det som Karin Falkmer och andra moderater föreslår är verkligen en ogärning mot småföretagen. De om några vet vad en hög räntenivå vill säga. Ni envisas med att beskriva rättvisa som ett hot mot sysselsättningen. Det är inte välfärdsstaten som hotar sysselsättningen, utan det är andra krafter.

Herr talman! Jag kommer från ett län, Norrbotten, där arbetslösheten på tre månader ökat med drygt 5 000 personer. Antalet öppet arbetslösa i vårt län är nu ungefär 18 000 människor, och ungefär lika många befinner sig i olika typer av åtgärder - detta på en befolkning på bara 260 000 människor. Det är verkligheten bakom den debatt vi för i dag, verkligheten i ett län under en regering vars politiker vunnit ett val just på att den lovat en politik mot just arbetslösheten. I ett län med många beroende av a-kassa kommer det beslut om bortre parentes och sämre möjligheter att ta sig in i systemet som vi snart skall besluta om att slå särskilt hårt. Dessa försämringar måste avvisas, och jag ansluter mig till de argument som anförts av flera vänsterpartister i dagens debatt. För drygt ett år sedan beslutade riksdagen att vi fram till 1998 skall satsa 4 miljarder kronor på ett samarbetsprogram för Öst och Centraleuropa. I den senaste statsbudgeten lades samordningsansvaret för östbiståndet i Jordbruksdepartementet. Det finns hos oss en viss oro för att statsministerns nya Östersjöråd medför dubbelkommando på östbiståndets område. Jag noterar att utrikesutskottet tycks dela denna oro. En annan oro som finns är att den lovvärda satsningen på Östersjösamarbete medför att Barentsregionen fortfarande kommer att hamna i skugga. Jag noterar att även den liberala gruppen i EU parlamentet har givit uttryck för en sådan oro. Barentsområdet är inget öde område. Där bor ungefär 4,6 miljoner människor. Det är alltså ungefär lika många som i Finland. Det är visserligen mindre än de 50 miljoner som bor runt Östersjön, men miljöproblem, arbetslöshet och kommunikationsproblem är betydligt större om vi räknar per invånare. Ett radioaktivt utsläpp från någon av de många kärnkraftsreaktorerna eller avfallslagren på Kolahalvön kan åstadkomma omfattande skador och också drabba Östersjöområdet. Vissa experter talar om att risken för en allvarlig kärnkraftsolycka är ungefär 25 %, sett över en tioårsperiod. Det är skrämmande siffror. En omfattande exploatering av råvarutillgångar som olja och gas i Murmansk, Arkhangelsk eller Karelenområdet kan också få konsekvenser för miljön i vårt närområde, i såväl Barentsområdet som Östersjöregionen. till mars 1996 har norska staten satsat inte mindre än 79 miljoner kronor i Barentssamarbetet. Under samma period har Sverige satsat bara 16 miljoner. På bara miljöområdet har norrmännen gått in med 52 miljoner. Jag tror inte att det i längden är bra för det nordiska samarbetet med den här obalansen i insatser mellan grannländerna. Nu säger utrikesutskottet att pengarna i den nya Östersjöfonden också kan användas i Barentsregionen. Det är givetvis positivt, men det vore bättre att slippa ta pengar ur Östersjöfonden och använda dem i ett annat område. Därför har Vänsterpartiet föreslagit en särskild fond för Barentssamarbetet på 100 miljoner under en femårsperiod. Vi har givetvis kvar denna idé, men får väl återkomma i den frågan till hösten. Jag instämmer för övrigt i de yrkandena om bifall till v:s reservationer som tidigare har ställts.

Herr talman! I dag kan inte Margareta Winberg längre krypa bakom männens högre arbetslöshet för att legalisera ROT-program. I dag kan hon inte använda männens högre arbetslöshet för att lägga ut dimridåer för vad som händer med kvinnors arbetstillfällen i den offentliga sektorn. I dag har vi siffror från AMS som visar att kvinnornas arbetslöshet nu är högre än männens. Kvinnornas långtidsarbetslöshet har ökat med 1 000 personer, medan männens har minskat med lika många. Till det skall läggas de Då borde förstås den regering som slår sig för bröstet och hävdar att den prioriterar jämställdheten åtminstone fördela de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna lika. Men så är det inte. 2 098 män får rekryteringsstöd, medan 802 kvinnor får det. Nästan dubbelt så många män som kvinnor får arbetslivsutveckling. Dubbelt så många män som kvinnor får starta-egetbidrag. Men att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden är att gå för långt, tycker Socialdemokraterna och Centern. Det räcker med att motverka könssegregeringen. Det tycker inte Vänsterpartiet. Vi är trötta på allt prat om att politik är att vilja när Socialdemokraternas vilja inte sträcker sig till att ge Arbetsmarknadsverket och AMS i övergripande mål att bryta - inte motverka - könssegregeringen på arbetsmarknaden. I syfte att minska arbetslösheten har regeringen tillsatt en utredning av hur man skall kunna stimulera utbud av och efterfrågan på tjänster, och det är bra. Men i uppdraget till RSV ingår också att undersöka hur vi skall kunna införa det franska systemet för betalning av tjänster. Det system som regeringen vill införa i Sverige är i Frankrike skattesubventionerad hemhjälp och innebär att de som har gott om resurser köper checkar liknande våra rikskuponger. Antingen har finansministern inte läst propositionen eller också bidrog han till att lägga ut dimridåer när han tidigare i dag i kammaren sade att han inte vill ha subventionerad hemhjälp. Upp till 60 000 kr per år får rika franska familjer dra av för att köpa äldreomsorg, barnomsorg och hushållstjänster i hemmet. Timbrogänget måste jubla. Detta system har lett till 20 000 heltidstjänster till en kostnad av 4 miljarder kronor. För samma kostnad, dvs. 4 miljarder kronor, skulle vi kunna låta 400 000 personer till en lön av 13 000 kr i månaden göra sina nödvändiga arbetsuppgifter i den offentliga sektorn. Det kostar nämligen bara 800 kr mer i månaden, 10 000 kr om året, att låta bli att säga upp en offentliganställd polis, undersköterska, förskollärare eller barnskötare. Prata om systemskifte! Herr talman! Innan jag kom in i riksdagen var jag, tack vare socialdemokratisk och centerpartistisk arbetsmarknadspolitik, arbetslös i två och ett halvt år. Tidigare arbetade jag inom den offentliga sektorn. Jag har alltså inget jobb att gå tillbaka till. Arbetsmarknadsministern har dock lovat mig ett värdigt slut på min arbetsaktiva tid. Efter en lång samhällstjänst - jag har fött och fostrat tre barn och bidragit med mitt arbete i den offentliga sektorn till att bygga upp samhället - vill jag arbeta med det som jag är bäst lämpad till. Jag behöver inte anpassa mig till hämtning på dagis utan kan själv styra min tid och mitt liv. Då tvingar Margareta Winberg mig in i fortsatt samhällstjänst. Finns det ingen bortre parentes när det gäller kvinnors samhällstjänst? På vilket sätt anser arbetsmarknadsministern att det är ett värdigt slut för mig att placeras i ett tvåårigt ALU-projekt där det jag gör inte får tränga ut den ordinarie verksamheten? Om jag läser en saga för ett barn på dagis tränger jag ut den ordinarie verksamheten. Margareta Winberg säger att jag skall ägna mig åt icke-arbetsuppgifter till en ickelön som en icke-arbetstagare. Vad finns det för värdigt i det, Margareta Winberg? Hur kan en minister från ett f.d. arbetarrörelseparti bära sig åt så mot de människor som utan egen förskyllan har blivit av med sitt arbete? Hur kan en f.d. kvinnoförbundsordförande föreslå något så kränkande för de kvinnor som arbetar inom dagis, skola, sjukvård och äldreomsorg? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 104, och bara för att markera hur kränkt jag är yrkar jag avslag på regeringens förslag om 55+ och bifall till reservation 126.

Herr talman! Det är svårt att se vad en sådan här urtima riksdag kan uträtta för de arbetslösa. De skulle vara mer betjänta av aktiva handlingar än av ord, dvs. mer handlingskraft och mindre ordkraft. Hela riksdagen har rullat i gång med utskottsarbete och partikansliarbete. Matsal och kafé har öppnats. Då har jag bara nämnt några exempel. Allt från ministrar till ledamöter har rest hit. Sedan verkar det viktigaste vara att sätta munkavle på talarna. När vi nu har samlats borde alla i stället ha uppmuntrats att yttra sig och dra sitt strå till stacken med idéer och kreativitet. Styrandet borde gå från ekonomer till humanister och socialt medkännande. Ekonomer har blivit ett samhällets prästerskap. Jag tycker att människorna i stället för pengarna skall sättas i centrum. Detta gäller i allra högsta grad arbetslösa. Sätt den arbetslöse i centrum! Då kommer vi att inse att vi måste dela rättvist, både på arbetet och på fritiden. Annars mår snart hela svenska folket dåligt. Stora grupper mår dåligt för att de pressar sig i jobbet och arbetar övertid och andra grupper mår dåligt för att de inte kan försörja sig själva. Massor av kvinnor har på egen bekostnad infört 6 timmarsdag. Kanske finns det inte heltidsarbete för dem eller så orkar eller kan de inte arbeta heltid på grund av sitt dubbelarbete. De väntar nu på politikernas beslut om 30-timmarsvecka som normalarbetstid. I Sverige sätts nu svaga grupper mot svaga grupper, arbetslösa mot sjukskrivna, äldreomsorg mot barnomsorg osv. Det finns stora grupper som helt eller delvis står utanför trygghetssystemen. De skall ställas mot de starka. Det är de friska och högavlönade som skall dela med sig. Här har Miljöpartiet ett bärande och bra förslag. De som tjänar bra skall få en lägre procent av sin lön genom det brutna taket vid sjukdom, föräldraförsäkring osv. Vi vill också att det skall finnas en grundtrygghet efter längre perioder av sjukskrivning eller arbetslöshet. Det betyder att vi inte skulle behöva få stora grupper som står med mössan i handen och vänder ut och in på sitt privatliv för att få socialbidrag. Vi vet att LO:s kvinnor har flest arbetsskador. LO:s kvinnor är mest sjuka. Det är flest LO Handikappade behöver behålla sina lönebidrag. Även en 10-procentig arbetsinsats ger 10 % på plussidan både ekonomiskt och resursmässigt, och det ger arbetsglädje. Om den här dagen inte ger effekter för nämnda grupper har vi kommit hit förgäves. Det är naturligtvis inte det värsta. Det värsta är att de förhoppningar som de arbetslösa eventuellt har haft i så fall har grusats. Det är billiga arbeten som finns inom vård och omsorg. SKTF, bl.a., har tagit fram uppgifter om att det ekonomiskt är en förlust att friställa inom vården. Då har man inte räknat med vad det kostar att skapa nya jobb. Inom sjukvården ökar riskerna för de sjuka på grund av personalbrist. Det har kommit in flera skakande rapporter. Yrkesinspektionen är inkopplad på hela Uddevalla lasarett, och i Sundsvall kommer man att kalla in den. I Linköping finns endast akutsjukvård på barnkliniken, ett universitetssjukhus. Barnöverläkaren har yttrat att det kan bli allvarligt för kroniskt sjuka barn, diabetiker, hjärtsjuka, eksembarn m.fl. Detta sker medan arbetslös sjukvårdspersonal betalas till 75 % utan att få arbeta. Man skulle kunna ge en bra sjukvård för ytterligare 25 % av sin lön. Det behövs ett annat sätt att se. Svenska riksdagsledamöter och regeringen! Besinna er! Annars gräver vi demokratiskt valda politiker vår egen grav och seglar skeppet Svea i sank. Hur djup är solidariteten mellan facken och regeringen? Måste inte facken i sina medlemmars intressen gå in på en ny egen väg?

Herr talman! I dagens debatt har mycket blivit sagt om olika åtgärder för att minska arbetslösheten, såväl den öppna som den totala. Jag har därför i dag tänkt ägna min tid i talarstolen till att tala om arbetslöshetsförsäkringen. Det är en del av arbetsmarknadspolitiken som mest röner uppmärksamhet ur statsfinansiellt perspektiv, mer sällan med tanke på den enskildes behov. Enligt mitt sätt att se har arbetslöshetsförsäkringen tre huvuduppgifter: att skapa ekonomisk trygghet för den enskilde vid arbetslöshet, att utgöra en del av intressebalansen mellan arbetskraften och företagen och att skapa förutsättning för en dynamisk och utvecklande arbetsmarknad. Den första uppgiften, att skapa ekonomisk trygghet för den enskilde vid arbetslöshet, är väl känd. Det är också det som de flesta förknippar med arbetslöshetsförsäkringen. Jag skall därför inte ägna någon längre tid åt den delen utan nöja mig med att konstatera att också graden av trygghet för den enskilde starkt påverkas av ersättningsnivå, beräkningsgrunder och andra villkor i försäkringen. Herr talman! En bra arbetslöshetsförsäkring ger förutsättningar för löntagarna att agera utifrån en viss styrkeposition. Att ställa krav innebär nämligen alltid också risker på arbetsmarknaden. Den löntagare som ställer krav och driver sina intressen löper risk att hamna i onåd hos sin arbetsgivare eller blir betraktad som besvärlig och därför inte önskvärd. När arbetslöshetsförsäkringen gav 90 % i ersättning och arbetslösheten var låg var det inte särskilt farligt att vara pådrivande och ta kampen för sina egna och arbetskamraternas intressen. När arbetslösheten är hög och försäkringen är alltmer urholkad är det inte lika självklart att ta kampen mot orättvisorna på jobbet. Även lönebildningen påverkas av arbetslöshetsförsäkringens kvalitet. Låg ersättning och hårda villkor för att kvalificera sig pressar lönerna neråt. Särskilt märkbart är det när det gäller de lägsta lönerna. En otillräcklig arbetslöshetsförsäkring ökar löneskillnaderna och därmed klyftorna i samhället. Herr talman! Den tredje huvuduppgiften för arbetslöshetsförsäkringen är att skapa förutsättning för en dynamisk och utvecklande arbetsmarknad. En bra arbetslöshetsförsäkring underlättar rörlighet på arbetsmarknaden. Man vågar byta jobb om försäkringen ger trygghet. Man vågar bryta upp och övertala familjen att flytta till en ny plats och ett nytt jobb om det finns en trygghet i botten. Särskilt viktigt är det i den arbetsmarknad som vi nu upplever. Det är nödvändigt att människor vågar byta jobb och vågar bryta upp från hemorten. Arbetslinjen gynnas av en bra försäkring. Den som har marginaler i sin ekonomi har lättare att ta initiativ än den som är nedtryckt även ekonomiskt. En dålig arbetslöshetsförsäkring riskerar att konservera arbetslöshet och passivitet. Herr talman! Det är avslutningsvis angeläget att slå vakt om en bra arbetslöshetsförsäkring, inte enbart för den enskildes ekonomiska trygghet vid arbetslöshet utan också för att upprätthålla en viss intressebalans mellan arbetskraften och företagen. Det är också viktigt att ha en tillräcklig försäkring mot arbetslöshet för att arbetsmarknaden skall fungera på ett bra sätt och stimulera till rörlighet och utveckling. Därmed yrkar jag bifall till finansutskottets betänkande.

Herr talman! Socialdemokraterna har gjort stort nummer av sin "Perssonplan", att sätta 100 000 vuxna i utbildning. Detta är den största utbildningssatsning som gjorts, påstod finansministern i debatten om vårpropositionen. Den uppblåsta marknadsföringen gör att man undrar om socialdemokraterna har hört talas om införandet av den allmänna folkskolan i Sverige 1842. Det måste väl i rimlighetens namn ha varit större. Nu verkar regeringen i alla fall ha sansat sig. Verklighetens Perssonplatser är inte 100 000. En stor del av platserna finns redan, men på ett annat anslag. Likväl går de 100 000 i repris för tredje gången i ett regeringsförslag. Tala om återanvändning! Det är naturligtvis granskningen av regeringens förslag som gjort att någon särskild debatt om utbildning inte har ansetts befogad i dag, utan hänvisats till fyraminutersinlägg under rubriken Övrigt. Inget statsråd har heller funnit anledning att tala om utbildning i sitt anförande. Jag beklagar men förstår det. Tiden nu medger ingen sång till utbildningens lov eller någon redovisning av de erfarenheter som finns av samband mellan utbildningsinsatser och ökad tillväxt. Men behovet av ökade kunskaper och kunskapsintensitet i all produktion växer. Sverige ligger efter de viktigaste konkurrentländerna när det gäller utbildningsnivå, och det är allvarligt. Under den förra mandatperioden inleddes arbetet för att långsiktigt åstadkomma ett kunskapslyft. Högskoleutbildningen byggdes ut kraftigt samtidigt som läroplaner och kursplaner för grund och gymnasieskolan moderniserades. Vi moderater anser att det långsiktiga arbetet för att göra svensk utbildning bäst måste fortsätta. I det här perspektivet är också insatser för vuxna med kort utbildning och kunskapsbrister väsentliga. Tanken på att vidga vuxnas möjligheter till att skaffa sig kompetens motsvarande gymnasiekurser är inte ny. Problemet är att socialdemokraterna nu har hittat på ett ovanligt dyrbart och klumpigt sätt att erbjuda fler sådan utbildning på. Man kan på goda grunder fråga sig om förslaget kommer att ha någon inverkan på massarbetslösheten. Detta panikprojekt, som i sina detaljer har snickrats ihop på departementet under några intensiva vårveckor, innebär att kommunerna skall ansöka om särskilda medel hos en särskild delegation på departementet. Risken för växande byråkrati, sifferexercis och att det i slutändan inte blir så mycket mer utbildning är uppenbar. Vi moderater tycker att det hade varit bättre och billigare att pröva förutsättningarna för att vidga det grundläggande ansvar kommunerna redan har för vuxenutbildning. Vi är också öppna för olika aktörer och nya former av utbildning, och medel som motsvarar den volym i utbildning vi har för vuxna i dag finns i våra förslag. När det gäller högre utbildning föreslår vi en kraftfull satsning på kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning. Just sådan utbildning efterfrågas och kan stimulera ökat samarbete mellan näringsliv och utbildning. Det är vad jag förstår också utbildning som i ett rimligt perspektiv kan ge fler människor arbete. Regeringens inställning till denna s.k. keyutbildning är ljum. En blygsam försöksverksamhet har startat, men ansökningarna har varit sådana att den kommitté som nu hanterar försöken redan efter ett par månader har skrivit till regeringen och bett om fler platser. Det visar att vi moderater hade rätt från början, och jag skulle gärna vilja veta i dag om det kommer fler platser till den här utbildningsformen. Regeringen redovisar också en lista på hur 30 000 platser till landets högskolor skall fördelas. Med flyg har socialdemokratiska ledamöter farit land och rike kring och delat ut platser som inte finns än. Även centerledaren stod i talarstolen i morse och sade att de som inte sade ja och amen till den här listan skulle precisera vem som inte skulle få fler platser. Men också detta förslag är ett exempel på matematik i den politiska skolan. 10 650 platser 1997 är egentligen bara 4 350. Övrigt finns redan. Jag hoppas att jag får återkomma i repliker senare, eftersom 4 minuter verkligen inte är särskilt lång tid. Jag tänker inte heller yrka eftersom andra moderater har gjort det tidigare, men jag vill understryka att jag tycker att alla våra förslag är bra.

Herr talman! Vi i Folkpartiet har till denna debatt och i det arbete som har föregått denna debatt koncentrerat oss på förslag som ger möjligheter för att 400 000 riktiga jobb skall växa fram. Därför har vi i utbildningsavsnittet inte tagit upp väl kända liberala ståndpunkter, bl.a. barntillägget i svuxa och doktorandtjänsterna, och inte heller tagit ställning till den preliminära eller bedömda fördelning av högskoleplatser som presenterades i propositionen. Utbildning är ingen quick fix. Det tar tid att gå på en utbildning. Den som skall gå den måste vara motiverad så att han eller hon gör sitt bästa. Man måste själv tro på att utbildningen är en bra personlig investering för ett riktigt jobb. Den utbildning man söker sig till och skall gå på måste vara bra, dvs. ge kunskaper och erfarenheter som ger en grund för en lust att läsa och lära vidare. Vi anser att socialdemokraterna har hanterat folkhögskolor, komvux och högskolor ryckigt och använt dem som ett slags dragspel för att manövrera arbetslösheten. Jag vill betona att utbildning aldrig får användas som verktyg för politiska utspel i syfte att kortsiktigt kapa de synliga topparna av arbetslösheten. Arbetslösa människor bör behandlas med respekt, och i det ingår att de får samma möjligheter och samma kvalitet på sin utbildning som icke arbetslösa. Utbildningssystemet skall byggas ut för att motsvara de krav som framtiden ställer, det är vi överens om, men det bör inte ske genom att man termin för termin ändrar spelreglerna för anslag, platser och studiefinansiering. Vi liberaler är t.ex. övertygade om att en bra bas för en fortsatt bra utveckling för en ung människa är tioårig grundskola och att den genomförs så fort som möjligt. Massan av kunskaper har ökat och tiden räcker inte till. En polarisering mellan teori, estetik och praktiska ämnen är olycklig. En tioårig skola ger tid för både IT-kunskaper, svenska språket - att tala, läsa, skriva och förstå - och bild, slöjd och gymnastik. På samma sätt är vi övertygade om att ett mer flexibelt gymnasium ger större livsrum för alla elever. Vissa elever kan gå igenom det på två år, andra behöver fyra år. Vissa kan efter grundskolan ta en paus några år och komma tillbaka i komvux. Andra kan få en lärlingsutbildning där deras mer praktiska begåvning kommer till sin rätt och uppskattas. Vi måste använda folkhögskolorna fullt ut. De har en social miljö som är motiverande och ger en stimulerande inlärningsmiljö för de unga och även äldre som behöver det. Det finns många exempel på att just folkhögskolorna har rätat upp många "strulpellar" som andra skolsystem har misslyckats med. Viktigt är att alla får en kärna av kunskaper för att platsa i dagens och morgondagens arbetsliv. Vi tror också, herr talman, på de nya högskolorna. De har visat en enastående livskraft och ett enastående nytänkande. Men sätt inte dem i motsatsställning till de mer etablerade universiteten. Båda behövs, båda måste få uppskattning för vad de uträttar och bådas kvalitet på undervisning och forskning måste säkerställas och ökas. De 30 000 högskoleplatserna som, precis som galten Särimner, nu tas upp för tredje gången är i verkligheten som Beatrice Ask påpekade betydligt färre. Om det visar sig att det inte går att expandera så mycket med bibehållen kvalitet accepterar vi folkpartister en långsammare takt, examinationstakt och kvalitetssäkring. En kvalitet som håller i en internationell jämförelse är det allra viktigaste inom högskolesystemets utveckling. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 85 om kvalitet.

Herr talman! Jag vill börja med en allmän reflexion. Den får stå för mig personligen. Under dagens debatt har jag fått alltmer av en deja vu-upplevelse - jag har hört det här förut. Det är samma argument som upprepas gång på gång. Det är tick-tack, tick-tack. Och i dag blev Centerns Olof Johansson nästan patetisk när han förklarade att samarbete är bättre än konfrontation. Det är underbart att man har kommit fram till dessa slutsatser. Jag har roat mig med att bokföra hur många gånger han upprepade den sentensen, och jag lovar att jag skall publicera det innan mandatperioden är slut. Samband förenklas, och självklarheter och plattityder upphöjs till sanningar. Det är på det sättet man skapar myter, och det är det som Stig Strömholm och även Gunnar Adler-Karlsson kallar för fördumning. Nu skall jag övergå till satsningarna inom utbildningsområdet. Men sanningen är att varken propositionen som lagts fram eller motionerna som väckts med anledning av den innehåller särskilt många nya förslag. Inte ens de nya utbildningsplatserna är i egentlig mening nya. Ca 70 % av dem finns redan i systemet. Det är som om regeringen under våren har ägnat sig åt någon form av processkrivning där berättelsen vuxit fram i proposition efter proposition. Jag skall vidgå att miljöskildringen har blivit både fylligare och blommigare. Men intrigen, alltså grundstoryn, är densamma. Trots det presenteras denna vuxenutbildningssatsning av medier och av en del socialdemokratiska politiker på ett sätt som är ämnat att skapa orealistiska förväntningar. Men jag skall bekänna att jag som vänsterpartist ändå, trots detta, är nöjd med regeringens utbildningssatsning. Det har jag sagt tidigare i debatter, och det säger jag nu igen. Förslaget ligger väl i linje med, och ibland är det identiskt med, de uppfattningar som vi har framfört under allmänna motionstiden förra året och som jag även har försökt utveckla här i kammaren. För oss är en satsning på kortutbildade vuxna oerhört viktig både ur ett klassperspektiv och ur ett könsperspektiv. Jag menar att alla vuxna borde garanteras rätten att skaffa sig kompetens motsvarande treårigt gymnasium i kärnämnena, åtminstone i svenska, engelska och matematik. Låt mig då övergå från den nygamla valsen och nöja mig med att kommentera det nya förslaget. Vi vill ha ett rättvist, sammanhållet och enkelt studiestöd med höjda ersättningsnivåer. Ingen skall av ekonomiska skäl tvingas avstå från utbildning. Vi välkomnar därför detta särskilda utbildningsbidraget med en höjd nivå. Men ingen glädje är odelad. Tyvärr upprepar, tycker vi, regeringen samma misstag som var fallet med svuxa och sätter en bortre parentes för det särskilda utbildningsbidraget. Få kortutbildade och studieovana vuxna klarar att skaffa sig gymnasiekompetens i kärnämnena på endast två terminer. Det vet jag av egen erfarenhet. Risken är att de grupper som vuxenutbildningssatsningen är särskilt viktig för - jag tänker då främst på de ensamstående kvinnorna med barn, och jag talar om kvinnor eftersom de utgör 92 % av ensamföräldrarna - återigen hamnar i den olyckliga situationen att de av ekonomiska skäl inte kommer att kunna fullfölja sina studier. Jag berörs oerhört djupt av många kvinnors svåra situation i dag. Jag möter många av dem på våra folkhögskolor runt om i landet. Jag imponeras av deras beslutsamhet och deras mod. Men jag känner också och är medveten om deras vrede. Min förhoppning var att vi alla kvinnor i världens mest jämställda parlament nu skulle ha visat våra medsystrar sympati och givit dem en rejäl chans. Därmed vill jag yrka bifall till reservation 81 under mom. 49, där vi föreslår att det särskilda utbildningsbidraget skall utgå under hela den studietid som behövs för att fullfölja studier på en nivå motsvarande högst ett treårigt program på gymnasieskolan eller motsvarande på folkhögskolan.

Herr talman! Jag har en fråga till Britt-Marie Danestig-Olofsson. Den gäller satsningen på kvinnors utbildning. Det är alldeles riktigt att just ensamstående med barn har oerhört svårt att fullfölja en utbildning med låga studiemedel. Jag vet att de många gånger är otillräckliga. Men jag skulle vilja veta hur mycket Vänsterpartiet räknar med att denna våldsamma satsning som man nu förordar och som man naturligtvis kan drömma om skall kosta. Hur mycket pengar har ni egentligen att använda för detta ändamål? Det vore väldigt spännande och intressant att få veta.
Herr talman! Jag får göra Beatrice Ask besviken genom att säga att jag inte kan lämna några siffror. Men om Beatrice Ask har följt debatten, vilket jag tror att hon har gjort, har hon observerat att vi har talat om att vi på något sätt har 20 miljarder som vi vill satsa på olika åtgärder. Och vi flaggar för detta. Vi gör som regeringen och säger att detta är vår intention, och sedan får vi återkomma i höst under allmänna motionstiden när budgetpropositionen läggs fram.
Herr talman! Det innebär i så fall att Vänsterpartiet inte vet om pengarna räcker till det som ni lovar. Jag tror att det är detta som är så farligt i den ekonomiska situation som vi befinner oss i med massarbetslöshet och problem, att ställa ut löften som inte håller vid en prövning. Jag begär inte att ett oppositionsparti skall veta vad varje siffra exakt handlar om. Det klarar inte Moderaterna heller. Men om man säger att alla skall kunna läsa motsvarande gymnasiekompetens och få denna förmånliga bidragsgivning fullt ut hela vägen, måste man ju ha något på fötterna eller något i plånboken. Det saknar uppenbarligen Vänsterpartiet, och det är ett viktigt besked.
Herr talman! Jag upprepar att vi har 20 miljarder i plånboken, och jag är övertygad om att det räcker till den här satsningen och andra satsningar också. Men jag skall be att få återkomma mer i detalj när budgetpropositionen har lagts fram.
Herr talman! Att i tider med hög arbetslöshet satsa på utbildning är sund politik. Regeringens förslag att tillskapa studieplatser för grundskole och gymnasieutbildningen för de arbetslösa som saknar sådana utbildningar är bra, liksom förslaget att öka antalet studieplatser vid universitet och högskolor. Att, som regeringen föreslår, använda a-kassan för finansieringen kommer i konflikt med den normala studiefinansieringen men kan accepteras som en tillfällig åtgärd i en trängd situation. Under normala förhållanden sker planering av utbildning med hänsyn till såväl de sökandes, de studerandes, behov som samhällets behov. Man eftersträvar hög kvalitet och redovisar hur utbildningen skall finansieras. Sådana överväganden är det ont om i regeringens proposition. Detta beror sannolikt på att många analyser och förslag till ändringar av utbildningssystemet ännu befinner sig på utredningsstadiet eller i departementet för bearbetning. Det är bara att beklaga att arbetet inte har kommit längre. Det finns många brister i svensk utbildning som kräver åtgärder. Om vi i dag hade haft en väl fungerande organisation av utbildningssystemet, hade det varit lättare att tro att de pengar som nu avsätts för extra studieplatser verkligen kommer att minska arbetslösheten på sikt. Genom att regeringen hamnat i otakt löper vi nu i stället risken att de nya studieplatserna kan leda till försämrad kvalitet när de skall pressas in i redan hårt belastade skolor och högskolor. Som läget nu är ställer sig Miljöpartiet ändå bakom huvuddelen av de föreslagna åtgärderna inom utbildningsområdet, men vi föreslår ändringar på vissa punkter, varav jag tänkte ta upp två. För det första: En grupp som är överrepresenterad bland de arbetslösa har glömts bort i regeringens förslag. Det är alla vuxna med specifika läs och skrivsvårigheter. Varför inte nu gripa tillfället och göra en rejäl insats för att ge dessa människor en god undervisning så att de också får tillgång till det skrivna ordet - en förutsättning inte bara för ökade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden utan också för att bli fullt delaktig i ett demokratiskt samhälle? Miljöpartiet föreslår att särskilda medel avsätts för en sådan utbildning. För det andra gäller det näringslivets deltagande i utbildningssatsningarna. Propositionen handlar huvudsakligen om skattefinansierade bidrag till studieplatser. Självfallet bör också näringslivet kunna göra stora insatser för att stimulera intresset och svara för delar av utbildningen inom områden där näringslivet behöver arbetskraft. Det handlar t.ex. om att tidigt väcka ungdomars intresse genom att ställa upp med bra praktik för grundskoleelever, genom väl planerad arbetsplatsförlagd utbildning för gymnasieelever eller om att i samverkan med universitet och högskolor ta aktiv del i forskarutbildning och fortbildning av lärare och forskare inom deras specialområden. Universitet och högskolor kan möta upp genom att t.ex. mer systematiskt starta samhällsjourer med forskarstuderande, som på uppdrag utför olika arbeten för företag och den offentliga sektorn inom sina specialområden. Det skulle ge studenterna god erfarenhet inför steget ut i arbetslivet och ge företagen tillgång till kompetens för sin utveckling. Fru talman! Miljöpartiets motioner innehåller en rad olika förslag till konkreta åtgärder som på ett tydligt sätt riktar sig mot målet att minska arbetslösheten. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 76 mom. 45 men står självfallet bakom Miljöpartiets övriga motioner i ärendet.

Fru talman! Den utbildningssatsning som finns med i regeringens och Centerpartiets förslag för att halvera den öppna arbetslösheten har vi redan debatterat flera gånger i denna kammare. Det är nämligen nygamla förslag. Då har vi talat om hur vi ser på fördelningen av platser mellan olika utbildningsanordnare. Vi har talat om takten i utbyggnaden osv., och vi har också röstat om dessa frågor. Därför skall jag ägna mina korta minuter åt tre punkter som jag tycker saknas i utbildningssatsningen. Den som följt debatten i dag vet att den handlat om att den enda möjligheten att få ned arbetslösheten - inte bara den öppna utan den totala - till en acceptabel nivå är att förbättra klimatet för företagande och företagare. När det gäller att bekänna det med läpparna är alla rörande överens. Men hur ser det ut i praktiken? Utbildningssatsningen är ju det stora trumfkortet i hela förslaget. Men ingen koppling görs till hur utbildningen skall kunna bidra till att förbättra företagsklimatet - trots att det kanske är den viktigaste åtgärden, åtminstone på litet längre sikt. En positiv inställning till teknisk utveckling, entreprenörskap och egna initiativ måste grundläggas redan i grundskolan och sedan finnas med på alla utbildningsnivåer. Moment om företagens betydelse och företagandets villkor bör finnas med på alla stadier. Ett nationellt program i gymnasieskolan med inriktning på företagande och motsvarande kurser inom folkhögskolan är några konkreta krav från oss kristdemokrater. För unga människor med företagsidéer stupar projekten alltför ofta på att grundkunskaperna är för dåliga. En utbildningssatsning som inte bara görs för att förbättra sysselsättningsstatistiken utan för att verkligen minska arbetslösheten borde ha inriktats på att åtgärda den bristen. En utbildningssatsning för sysselsättning borde ha haft en tydligare satsning på ett utvecklat lärlingssystem som en viktig del. Exempel från andra länder visar att ungdomsarbetslösheten inte får samma omfattning där lärlingssystem med varvad teori och praktik är väl utbyggd. Regeringens ljumma skrivningar om att sådan utbildning bör kunna utnyttjas betydligt mer än i dag lär inte leda till någon kraftfull satsning. Vi kristdemokrater hade velat se en särskild yrkeshögskola för att bredda intagningen till högskolan. Alltför många elever avskräcks i dag från att söka en utpräglad teoretisk utbildning men skulle mycket väl kunna tänka sig att satsa på högre studier om de varvades med praktik. Det är också ett sätt att få förankring på arbetsmarknaden, som annars är ett stort problem för nykläckta studenter. En tredje punkt som vi kristdemokrater tycker saknas är den långsiktiga finansieringen av vuxenstudier. Kompetensutveckling kan ju inte vara en engångsinsats utan måste pågå ständigt. Därför vill vi se ett system med individuella utbildningskonton. Det får jag återkomma till i en replik.

Fru talman! Arbetslösheten är i dag ett stort och allvarligt gissel för det svenska samhället. Satsningar på utbildning, kompetenshöjning och livslångt lärande är både på kort och på lång sikt ett viktigt sätt att undvika utslagning från arbetsmarknaden, liksom att underlätta ett återinträde. Vi vet att samhälle och arbetsliv förändras i allt snabbare takt. Det som på gårdagens arbetsmarknad var tillräckliga kvalifikationer duger inte på morgondagens. Vi kan också se att de jobb som rationaliseras bort nästan uteslutande drabbar de grupper på arbetsmarknaden som har låg grundutbildning. Tittar vi på siffrorna över dem som är långtidsarbetslösa kan vi se att mer än åtta av tio har högst grundskola eller tvåårigt yrkesgymnasium. Det är lätt att konstatera att bra utbildning inte är någon garanti för en anställning. Lika enkelt är det att se att utan en bra utbildning är läget avsevärt sämre. Mot denna bakgrund är regeringens satsning på vuxenutbildning och högre utbildning både nödvändig och konsekvent, inte minst om Sverige skall konkurrera med hög kompetens i stället för med låga löner. Det är också viktigt att framhålla att satsningar på utbildning är ett av de viktigaste fördelningspolitiska instrument vi har. Det vi nu föreslår riskdagen är en särskild statlig satsning på vuxenutbildning för i första hand arbetslösa utan treårig gymnasiekompetens. Den riktar sig också till anställda som saknar samma kompetens. Den enskildes val av utbildningsanordnare skall väga tungt. Därför är inte utbildningsplatserna fördelade på olika anordnare, utan flera skall kunna komma i fråga. Inte minst folkbildningen har här en viktig uppgift att fylla. Kommunerna ges ansvaret för att utbildningssatsningen genomförs. För att underlätta införs också ett särskilt utbildningsbidrag på vissa villkor för dem som deltar i studierna. Därutöver genomförs en utökning av utbildningsplatserna i högskolan. De tillfälliga insatserna avlöses av en mer permanent satsning om 30 000 platser. Dessa fördelas enligt regeringens förslag med särskild tyngdpunkt på de mindre och medelstora högskolorna och vissa prioriterade områden. Gotland ges dessutom möjlighet att växa till en volym som innebär att Gotland kan få en självständig högskola under senare delen av perioden. Jag kan, efter att ha lyssnat på debatten, notera att det föreligger en bred uppslutning bakom denna satsning på utbildning och rättvisa. Inte bara Socialdemokraterna och Centern står bakom utan i allt väsentligt också Miljöpartiet och Vänstern. De partier som berömmer sig av att ha tagit initiativ till dagens debatt står däremot märkvärdigt tomhänta. Moderaterna säger nej till vuxenutbildningssatsningen, och det är föga förvånande. Moderaterna har inte gjort sig kända för att satsa på bred utbildning för de många människorna. Man räds också satsningarna på den högre utbildningen.Bakom detta nejsägarpartis ställningstagande finns naturligtvis som alltid en rädsla för att om utbildning kommer många till del så mister den i betydelse och tappar kvalitet. Men vi andra vet att det med kunskap och kompetens inte är som med hemligheten som man delar med kompisen i första klass, dvs. att den förlorar sin lyster om den delas av fler. Tvärtom: I ett föränderligt samhälle som alltmer vilar på kunskap och kompetens blir det viktigt både för den enskilde och för samhället att alla är en del av denna förändring. Om inte alla är med ökar riskerna för utslagning från arbetsmarknaden. När det gäller högskoleutbyggnaden vore det renhårigare av moderaterna och Beatrice Ask att säga rent ut att man är emot utbyggnaden av de mindre och medelstora högskolorna snarare än att gömma sig bakom kvalitetsskylten. För oss socialdemokrater är de nya högskolorna inte ett hot utan en viktig möjlighet när det gäller att åstadkomma en positiv utveckling och skapa nya och framtidsinriktade jobb. För Folkpartiets del kan jag bara konstatera att man antingen har tagit time-out eller sommarledigt i utbildningspolitiken. Inte ett enda av de konkreta förslag som man redovisar i sin motion gäller utbildning - detta samtidigt som man säger sig reagera på de områden där Socialdemokraterna och Centern har redovisat förslag. Jag vill yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Fru talman! Moderaterna säger ju inte nej till utbildningsinsatser för vuxna. Men vi säger nej till det socialdemokratiska betongförslaget, och det är faktiskt en annan sak. Vi kritiserar inte en satsning på utbyggnad av högre utbildning. Jag skulle vilja att Jan Björkman här och nu förklarade vilka kriterier som ligger bakom den lista som socialdemokraterna presenterar. Det finns högskolor som förlorar utbildningsplatser genom denna våldsamma satsning. Det finns skolor som får mängder av platser, men det presenteras inga skäl till varför dessa inrättas. Jag tycker inte att det ens är möjligt att diskutera förslag som man inte vet bakgrunden till. Det är inte av misstro mot vissa högskolor eller därför att vi missunnar någon region utbildning, utan det är på grund av att jag känner ansvar gentemot dem som studerar. Ingen skall efter flera år vid högskolan ställas med stora studieskulder och med en utbildning som visar sig inte hålla måttet. Det gör att jag tar lätt på kritik om att man noga skall pröva kvaliteten.
Fru talman! Jag blir litet lätt förvirrad när jag lyssnar på moderaterna och Beatrice Ask. Å ena sidan säger man att det egentligen inte är fråga om några nya platser utan att det är samma gamla platser som det talas om. I nästa skede säger man att den starka utbyggnaden hotar kvaliteten och att den inte är tillräckligt planerad. Jag tycker att man får bestämma sig för vilket spår som skall gälla. Man säger faktiskt nej till ytterligare satsningar på vuxenutbildning. Det framgår tydligt av moderaternas reservation att den volym som finns i dag är den volym som man anser vara tillräcklig för att möta framtiden. När det gäller högskolan skulle jag vilja veta: Hur många nya platser tycker moderaterna vore rimligt för att den kvalitet i utbildningen som man säger sig värna om skall kunna uppnås? Vad är ert bud när det gäller att bygga ut den högre utbildningen?
Fru talman! Jan Björkman säger att han är förvirrad, och det är ju inte så lätt att förklara för den som inte vill begripa. Men det finns faktiskt ett moderat förslag. Det är riktigt att anslagen motsvarar den volym av utbildning för vuxna som ingår i våra förslag. Men om man är litet fritänkande och öppen för nya väger kan det t.o.m. bli fler människor som får utbildning. Så enkelt är det. Sedan frågade Jan Björkman: Hur många platser tänker moderaterna ställa upp på när det gäller högskolorna? Det var detsamma som centerledaren sade i dag. Den som inte säger ja och amen till er lista där det inte finns en motivering skulle presentera vad som menades. Detta är en prövning som måste ske i samband med höstens arbete med budgetpropositionen. Därmed tycker jag att regeringen har en skyldighet att redovisa grunderna för sina förslag. Den enda redovisning utöver de två rader som finns i propositionen kommer från Anders Sundström. Han har sagt att höskolan i Luleå inte har fått några nya platser därför att man inte har ränt på departementet tillräckligt ofta utan man har hållit sig till de rutiner som gäller för anslagsframställan. Det är inte någon grund för full utbyggnad av högskolor.
Fru talman! Satsningen på vuxenutbildningen präglas i stor utsträckning av nytänkande, och jag har noterat att en del av oppositionspartierna har haft svårt att hänga med. Denna satsning utgår från individen och medborgarperspektivet. Det är det behov som den enskilde har som skall ha genomslag på denna utbildningssatsning. Det också därför som den har detta upplägg som Beatrice Ask kallar för byråkratiskt, men som jag kallar för individ och medborgarinriktat. När det gäller de nya platserna uppfattade jag det så att Beatrice Ask sade att det går att göra satsningar i september med kvalitet men att det inte går i juli. Den logiken begriper inte jag.

Fru talman! Jag vill fråga Jan Björkman om han inte är litet oroad. Jag accepterar individinriktning och att man får använda hela utrymmet med komvux, folkhögskolor, studieförbund och privata utbildningsanordnare. Men är inte Jan Björkman litet oroad över att man nu i detta ömtåliga och svårmanövrerade system för in ytterligare en aktör, dvs. kommunerna? Också kommunerna skall nu ta ett stort ansvar och dessutom överta ansvar från andra. I denna ömtåliga situation för man in ytterligare en aktör. Vi vet att var gång som man ändrar någonting i basförutsättningarna tar det en oerhört lång tid innan det kommer i gång. Det är klart att man skall samarbeta, men ansvaret skall nu kommunaliseras. Är inte Jan Björkman oroad över den delen? När det gäller påståendet att Folkpartiet har tagit time-out vill jag avvisa det. Vi har tidigare debatterat de flesta förslagen. Angående de nya förslagen var de alldeles för dåligt förberedda för att vi skulle kunna ta ställning.
Fru talman! Jag tycker att det är ett spännande upplägg, att vi utgår från de enskilda personernas behov av utbildning och kompetenshöjning. Hela denna satsning är ju, Margitta Edgren, kompensatorisk. Vi vill ge mest till dem som ha fått minst insatser hittills. Vi utgår från det behov som finns hos den enskilde. Jag tror att det är bra att vi låter kommunerna ta ansvar för att genomföra denna satsning utifrån de behov som den enskilde känner att han själv har för att kunna klara av en framtida kompetenshöjning. Det ligger en spännande utmaning i detta, att vi från Stockholm och riksdagen inte är centralstyrande när det gäller hur detta skall se ut långsiktigt. Det finns många positiva erfarenheter som Margitta Edgren och jag kommer att kunna dra av denna vuxenutbildningssatsning när vi ser hur den har fått genomslag i praktiken. Jag hyser stark tillförsikt för att resultatet kommer att bli bra.

Fru talman! Till skillnad från regeringen har vi ett förslag som på sikt faktiskt skulle kunna hjälpa även de arbetslösa ensamstående mammorna. Om ett system med individuella utbildningskonton införs, där arbetsgivare, enskilda och staten solidariskt på ett gemensamt sätt ansvarar för att medel avsätts till konton och extra medel tillförs för dem som är låginkomsttagare och inte kan avstå tillräckligt mycket själva, kan de enskilda sedan plocka ut pengar när det är dags för vidareutbildning och fortbildning. Då skulle vi få systemet för livslångt lärande som vi alla säger att vi vill ha. Nu finns inte detta system och utbildningssatsningen träder i kraft i höst. Min fråga kvarstår: Vad svarar regeringen dem som i höst skall avgöra om de skall påbörja en treårig eller tvåårig utbildning, vilka vet att de får utbildningsbidrag under ett år men som sedan inte vet hur finansieringen ser ut?

Fru talman! Vi behandlar nu det andra steget mot målet om en halverad arbetslöshet. Det första steget togs i vårpropositionen, där den ekonomiska grunden för en fortsatt god tillväxt och ökad sysselsättning lades fram. I de sysselsättningspolitiska propositioner som nu behandlats följs den ekonomiska basen upp med en sysselsättningspolitisk strategi och med förslag till åtgärder. Samtliga förslag är fullt ut finansierade och kan sammanfattas under fyra huvudrubriker: Då dagen och debatten nu går mot sitt slut och det mesta redan är sagt skall jag vara mycket konkret. Jag anser att vi inom ramen för de två sista punkterna, som jag nämnde, skall peka ut några konkreta områden som vi skall satsa på. Det skall vara verksamheter som bidrar till minskat beroende av import, ökad vidareförädling vid export samt gynnar vår miljö. Verksamheter som skulle kunna var mycket lämpliga är vidareförädling av skogs och stenprodukter - produkter som vi i alltför hög grad exporterar som råvaror. För att minska bilismens miljöförstöring skall vi satsa på exempelvis biomassabaserad metanol och rapsbränsle, s.k. RME, som drivmedel för bensin och dieselmotorer. Till sist vill jag ta upp turistnäringen. Det är en verksamhet som ger många arbetstillfällen och stora intäkter för stat och kommun, där varje investerad krona ger mångdubbelt igen. Detta var några exempel som jag tycker att svenska staten skall satsa på för att minska arbetslösheten och som inte försämrar vår ekonomi utan förbättrar den. Fru talman! Jag hoppas att regeringen i den fortsatta uppföljningen av arbetslösheten tar till sig dessa förslag för att minska arbetslösheten.